Fru talman! Jag vill vända mig till Agneta Ringman och säga att de elektroniskt publicerade tidskrifterna fortfarande är i sin linda. De ser väldigt olika ut. Jag skulle vilja höra vad det är som gör att socialdemokraterna inte vill ställa upp på att stimulera dem och hjälpa till att höja kvaliteten på dem utan bara följa hur det ser ut. Det är det ena. Det andra jag skulle vilja fråga är: Var går gränsen för Agneta Ringman beträffande kommunalt självstyre? Att bibliotek inte ingår i det kommunala självstyret har jag ju begripit genom den lag som finns och som försvaras. Men ingår filialerna? Ingår bokbussarna? Ingår tidskriftsrummen? Ingår bokbeståndet? Var går gränsen för Agneta Ringman?
Fru talman! Jag vill börja med de elektroniska tidskrifterna. Det är som Lennart Kollmats säger, att de fortfarande är väldigt mycket i sin linda. Det finns väl all anledning att följa utvecklingen på det här området. Att det ska vara en viss kvalitet på dessa elektroniska tidskrifter kan man ju också undra över. Vem ska sätta gränsen för vad som är bra och dålig kvalitet? När det gäller bibliotekslagen och det kommunala självstyret är det självklart så att kommunerna själva ska besluta om sina verksamheter. Men det är ju faktiskt så att man måste vara djupt oroad över den utveckling som har skett på biblioteksområdet. Jag tror inte att någon kan säga att det beror på att vi har en bibliotekslag att så många bibliotek och biblioteksfilialer har lagts ned under de här åren. Det beror naturligtvis på väldigt många orsaker. Det kan bero på besparingskraven som har legat på kommunerna. Det kan bero på minskad utlåning. Det kan bero på att man har slagit samman bibliotek osv. Att vi vill ha en bibliotekslag beror på att vi vill försäkra oss om att det här kommer att finnas, att varje medborgare har en rätt till folkbiblioteken.
Fru talman! För det första tycker vi i Folkpartiet beträffande de elektroniskt publicerade tidskrifterna att det är i början, när man är sin linda, som man behöver hjälpen. Det går inte att bara följa hur det ser ut. Sedan är det självklart så att vi talar om hjälp och inte om styrning. Det är utgivaren som beslutar hur det ska se ut. Det var stödet, hjälpen och idéerna som vi efterlyste en plan för, men det vill man uppenbart inte stödja. För det andra var det en nyhet, för mig i alla fall, som Agnets Ringman kom med, detta att man ska samråda med kommunerna före lagändring. Mig veterligt är det tyvärr så att det är vänstermajoritet i alltför många kommuner. Det är dessutom en socialdemokratisk ordförande i Kommunförbundet. Då är det väl dem man ska samråda med. Jag är inte så säker på att ens deras svar blir det som Agneta Ringman hoppas på. Det förvånar mig att Agneta Ringman är så misstänksam mot kommunerna. Jag har ett väldigt förtroende för mina folkpartistiska partikolleger ute i kommunerna. Uppenbarligen är det inte lika förtroendefullt bland socialdemokraterna. Så en sista liten fråga: Vilken straffsats ska tilllämpas om man skulle bryta mot bibliotekslagen?
Fru talman! Jag tycker att det är bra med envishet och engagemang i det politiska arbetet, men jag har svårt att förstå det här engagemanget för att avskaffa bibliotekslagen. Som tur är finns det ingen majoritet för det. Men jag kan väl ändå påstå att det är viktigt att samråda med kommunerna i det här läget. Bibliotekslagen finns, och en översyn pågår på Regeringskansliet. Låt oss avvakta den och se vad vi kan göra för att lagen ska bli bättre.
Fru talman! Kulturministern talar ofta om risken för ägarkoncentration på medieområdet. Hon förbereder lagstiftning som ska motverka den. Då syftar hon naturligtvis på medier av ett helt annat slag än dem som vi diskuterar här i dag. Men att socialdemokraterna avskaffade stödet till de idéburna organisationernas tidskrifter i slutet av 80-talet tycker jag ändå säger en del om vilken vikt ni i praktiken lägger vid detta att låta många olika röster komma till tals. Nu fanns det en sjupartimotion när vi behandlade det här betänkandet, en motion där alltså en socialdemokrat fanns med, som ville ha en översyn av villkoren för de här tidskrifterna. Det är egentligen ett ganska modest krav - en översyn. Men socialdemokraterna vill inte gå med på det. Min fråga är varför.
Fru talman! Vi tycker inte att det behövs någon översyn i det här läget. Det finns en möjlighet för de här organisationstidskrifterna att ansöka om bidrag från kulturtidskriftsstödet. En viss minskning av de här ansökningarna har skett under senare år. Man kan fråga sig varför. Jag tror att det är ganska svårt att peka på skälen till att så har skett. Men jag har inte fått uppfattningen att det är så många organisationstidskrifter som har varit med i det här ansökningsförfarandet. Det finns också andra orsaker till att den här minskningen har skett. Det kan vara att man har en ny teknik jämfört med vad man har haft tidigare. Jag tror att bidraget är på 20 miljoner kronor just nu. Det kan också vara så att facktidskrifterna och organisationstidskrifterna söker i mindre omfattning. Det här håller man väl på och tittar på inom Kulturrådet. Vi har inte mer pengar att sätta in för ytterligare stöd till tidskrifter. Vad jag förstår avskaffades det här 1986. Men även den borgerliga regeringen var 1993 med om att sänka bidraget. Så vi kanske är flera som har ansvar för det.
Fru talman! Jag tror att det är helt riktigt att de här tidskrifterna söker stödet i mindre omfattning eftersom alla som vet något om hur det här fungerar vet att det är oerhört svårt även för vanliga kulturtidskrifter att få del av stödet. Det är ju så lågt. Det skars ned något under dem borgerliga regeringstiden, det är helt riktigt. Det beror på att vi hade en väldigt svår budgetsituation just då. Det var alltså kulturtidskriftsstödet som skars ned. Men det stöd som jag talar om här togs bort i slutet av 80-talet och har inte återkommit. Dessa tidningar har i stort sett ingen möjlighet att få del av kulturtidskriftsstödet. Därför läggs vissa tidningar ned. Andra får glesare utgivning. Frågan är då om Agneta Ringman anser att de här tidningarna tillför något viktigt. Om svaret är ja, varför ska då just de klara sig utan stöd och förväntas fortsätta vara den där rösten som i en del fall avviker något från huvudfåran i medierna?
Fru talman! Nu är det väl inte så att jag kan stå här och bedöma vilka av de tidskrifter som ansöker som ska ha eller inte ha bidrag. Jag vill också säga att det kanske inte ens är säkert att alla de tidskrifter som finns bör få bidrag. Det är Kulturrådet som avgör det här, och det finns säkert någon liten grupp inom Kulturrådet som avgör vilka som ska få stöd och vilka som inte ska få det. Vi i utskottsmajoriteten har inte bedömt det som motiverat att återinföra det stöd som Inger Davidson pekade på fanns en gång i tiden.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood talade också om att det har försvunnit en mängd bibliotek. Jag har för mig att Ewa Larsson talade om 376 bibliotek. Det har inte tillkommit några fler bibliotek under den period som vi talar om, 1988-2000. Det är väl de siffrorna det rör sig om. Det har inte tillkommit några fler bibliotek. Men det är inte på grund av bibliotekslagen som filialbiblioteken eller biblioteken har försvunnit. Hade inte bibliotekslagen funnits kanske ännu fler bibliotek varit borta under den tid då vi haft det väldigt ekonomiskt svårt i kommunerna. Små kommuner har ofta inte råd med biblioteksfilialerna. Som jag sade tidigare har de besparingskrav som ställts på kommunerna gjort att de har omorganiserat. Det har kanske inte alltid varit helt fel. Att ett antal bibliotek har försvunnit betyder heller inte att antalet boklån har minskat.

Fru talman! Låt oss tillsammans glädjas över att det är så positivt med både ökat antal bibliotek och de läsfrämjande åtgärderna. De uppnår faktiskt sitt goda syfte, vilket var meningen.
Fru talman! Agneta Ringman sade att Moderaterna och Folkpartiet låg bakom förslaget att ta bort bibliotekslagen. Även vi från Centerpartiet vill ta bort den. Det är alltså tre partier som arbetar för det. Biblioteken är närmast en helig ko ute i kommunerna. Det visar bl.a. tydliga siffror. 67 % besöker biblioteken. Anledningen till att vi vill ta bort bibliotekslagen är att vi, precis som andra säger här, tror på den kommunala självstyrelsen. Vi har sett tendenser till att det börjar bli lite centralisering i den socialdemokratiska politiken. Vi ser det när det gäller friskolor och sjukvård. Det man oroar sig för är att lagen på något sätt ska göra att det blir ännu mer centralisering och styrning. När lagen kom blev det som många sagt. Man såg det som ett tak. Jag har själv i min hemkommun sett hur man började lägga ned filial efter filial ända tills människor opponerade sig och nykterhetsrörelsen ville ta över verksamheten för ett bibliotek. Det har varit en effektiv lag, precis som Agneta Ringman sade, genom att man har lagt ned väldigt många bibliotek. Det jag funderar över är: Hur ser Agneta Ringman på att frivilliga organisationer kan gå in och stödja filialer? Är det bra eller är det negativt, sett med era ögon?
Fru talman! Om biblioteken ska läggas ut på entreprenad läggs det ännu större ansvar på kommunerna och på kommunpolitikerna för att de ska kunna förverkliga det. När man upphandlar de tjänsterna, eller vad man nu gör för någonting, får man se till att medborgarna försäkras rätt till biblioteken. Det är en ganska omständlig procedur. Jag tycker att bibliotekslagen är en väldigt bra lag. Jag kan oroas över att om det inte sker via kommunerna utan via andra nätverk, eller vad det nu kan vara, kan det bli olikheter i hela landet. Det har varit självklart för oss att folkbiblioteken ska ha en stor spridning såväl geografiskt som socialt. Det är en väldigt viktig fråga. Jag är inte riktigt inne på den linje som Birgitta Sellén är när det gäller att intresseorganisationer ska ta hand om biblioteken.
Fru talman! Man kan tänka sig att en intresseorganisation utnyttjar möjligheten att samarbeta med huvudbiblioteken när det gäller det tekniska med uppkopplingarna till biblioteken osv. Jag har just nu tappat bort vad det heter, men det gäller de sammankopplingar man har. Det som egentligen var intressant i min hemkommun var att man ville göra på det sättet. Det ledde till var möjligen det positiva att majoriteten fattade beslut att bevara den filialen. Men tanken att ideella organisationer samverkar med huvudbibliotek osv. är väl väldigt intressant. Hur ser Agneta Ringman på just möjligheten att samverka mellan kommunens bibliotek och intresseorganisationer som tar ansvaret, och naturligtvis borgar för medborgarnas rätt att även då få låna gratis?
Fru talman! Jag har inte samma syn på detta som Birgitta Sellén. Jag vill än en gång säga att det krävs väldigt mycket av kommunen. Jag tycker att det är bättre om det finns kommunala bibliotek i de olika kommunerna. Det måste jag säga. Det borgar ändå för en samsyn och ett nationellt intresse för att det finns folkbibliotek i varje kommun. Vad händer om man i den ideella organisationen tröttnar på att driva biblioteket? Hur ska man hantera den frågan? Nej, jag föredrar nog bibliotekslagen som den ser ut. Det finns i dag möjlighet att göra det som Birgitta Sellén talar om.
Fru talman! I det betänkande vi behandlar framgår på s. 21 att den ämnessakkunniga inom Kulturdepartementet som utrett frågan om sänkt bokmoms kommit fram till ungefär samma slutsatser som vi delvis har hånats för här, nämligen att en sänkt bokmoms kräver insatser av berörda parter och måste kombineras med andra åtgärder för att få varaktighet. Jag tror inte att socialdemokraterna av något slags principiella skäl är emot lägre bokpriser. Det finns en känsla hos mig att det beror på att de har en viss misstanke om att det inte kommer att leda till sänkta bokpriser. Om man kan komma fram till ett system med index för bokpriser, en formaliserad avgiftsförklaring som visar att förläggare och bokhandlare menar allvar, så att vi med någon vettig sannolikhet kan veta att det kommer att leda till sänkta bokpriser, finns det då fortfarande några argument från socialdemokraterna till varför vi inte ska sänka momsen på böcker?
Fru talman! Vi skulle helst vilja ha en kulturmoms på 6 %. Det kan jag väl bara drömma om. Jag tycker att det är lite märkligt att vi får debatten om bokmomsen än en gång, eftersom man debatterade det i förra veckan i skatteutskottets debatt. Det är alldeles riktigt som Peter Pedersen säger - vi är inte övertygade om att en sänkning av bokmomsen är det rätta för att främja läsandet, och det är ju det som vi alla strävar efter. Jag vet inte om Peter Pedersen tror att en sänkning på i genomsnitt 30-50 kr per bok gör att vi når nya bokläsare, men jag tror inte det. Detta är de argument som vi har i detta läge. Däremot är vi övertygade om att de satsningar som vi gör på biblioteken, samverkan med skolan osv. kan ge det bästa resultatet på sikt också om vi vill nå de nya grupperna av barn och ungdomar.
Fru talman! Jag konstaterar att jag tycker att Agneta Ringman höll ett bra tal till försvar av läsandets och böckernas betydelse. Men det är det som är det märkliga! Vi har samma skattesats på böcker som på tobak och alkohol. Även om vi för diskussioner om att eventuellt tvingas sänka alkoholskatten av andra skäl så är det ingen som går upp i talarstolen och håller brandtal till alkoholens eller tobakens försvar. Det är det som är det absurda. Nu säger Agneta Ringman: Vi skulle egentligen vilja ha en kulturmoms. Det fanns också moderater och några andra som faktiskt ville ha det. Det skulle då bli ett ännu större och vidare objekt för utredning och en ännu större kostnad. Men det fanns möjligheter för er inom socialdemokratin att under den debatten gå upp och säga: Jag tycker att detta är ett bra förslag, och vi ska utreda det. Men jag såg ingen vilja från socialdemokratin då heller att diskutera vare sig en bred kulturmoms eller en sänkt bokmoms. Därför kommer debatten upp igen. Det underlättar inte heller att frågan är delad på två utskott. Jag uppfattar att det ändå finns en grundläggande samsyn, även från socialdemokratin, om att det vore bra med en lägre kulturmoms bl.a. på böcker. Därför borde vi kunna fram till en samsyn om att hitta en vettig skrivning. Vi borde även kunna nagla fast dem som bestämmer priserna så att de verkligen lever upp till sitt löfte. Sänker vi momsen på böcker så måste de också se till att de blir mycket billigare. För vanliga människor handlar det inte bara om att gå och köpa dyra böcker för 300 kr. Det finns pocketar för 65 kr. En sänkt moms på 15 % gör ungefär en tia på en sådan bok. Det är också pengar, framför allt om man ska köpa många böcker på ett år. Jag tror inte att vi ska negligera detta och säga att priset inte har någon betydelse just när det gäller böcker. Det tycker jag är ett något märkligt resonemang. Jag tror att priset har en avgörande betydelse, men det måste kombineras med andra åtgärder för att nå nya grupper, vilket vi också skriver i vår reservation till det förra betänkandet.
Fru talman! Men vi har ju inte avsatt de miljoner som det rör sig om, Peter Pedersen! Det må vara ett det finns ett gap mellan 700 miljoner och en miljard kronor, men vi har inte de pengarna att satsa på en sänkning av bokmomsen. Dessutom anser vi inte att det får det syfte som Peter Pedersen säger att det skulle kunna ha. Vi måste allihop jobba för att se till att läsningen främjas på olika sätt - det är riktigt. Där är inte något av partierna här oenigt med oss andra. Men när det gäller medlen för att komma dithän är vi som synes oeniga.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion Kr221 som handlar om en stavningsreform. Bakgrunden till motionen är att underlaget till den har skrivits av en metodiklektor vid Mitthögskolan som har lång erfarenhet av undervisning. Av den anledningen hade jag hoppats att den skulle få en grundligare och mer utförlig behandling av utskottet än vad som framgår av betänkandet. Tyvärr kan jag konstatera att det är ett enigt utskott som avstyrker motionen. Jag finner det därför meningslöst att yrka på något annat.

Fru talman! På sensommaren kan man i mitt hemlän Gävleborg se blå åkrar som böljar i vinden. Det är linet som står i blom. Linet har sedan 1700 talet beretts i länet, där släktled efter släktled fört traditionen vidare. Linet har gamla anor, men de gracila lintrådarna är lika moderna i dag som för 200 år sedan tack vare ny och spännande formgivning. Den estetiska och skapande kraften uttrycker skönhet och gör tingen synliga. Med början i 70-talet och under några år framåt var det tyvärr inte självklart att hävda respekten för god form och design. Men intresset för form och design har under de senaste åren ökat avsevärt i Sverige. Det är både roligt och välbehövligt. Det ger oss en stark identitet. I många länder, inte minst i våra nordiska grannländer, har formens betydelse varit en av ledstjärnorna. Danmark har t.ex. i många år varit ledande på möbeldesign. Formgivning är ett konkurrensmedel som blir allt viktigare. Det är i lika hög grad en näringspolitisk fråga som en kulturfråga. För våra funktionshindrade är det särskilt väsentligt hur redskapen utformas - inte enbart för att öka användbarheten utan också för att de ska vara estetiskt tilltalande. Vi har i vår moderata motion påpekat vikten av att form och design tas på allvar. Därför är samspelet mellan samhällets olika aktörer mycket viktigt. För en fortsatt utveckling behöver vi skapa nya mötesplatser för de olika aktörerna. Forskningen behöver uppmuntras och få ökade resurser. Vi har valt att inte reservera oss till förmån för förslagen i vår motion i avvaktan på det förslag för området form och design som regeringen aviserat till senare i år. Men vi vill ändå trycka på vikten av att regeringen verkligen tar sitt ansvar och arbetar fram ett bra förslag. Med vårt särskilda yttrande 2 under punkt 3 vill vi erinra regeringen om ett av de kulturpolitiska målen, som säger att alla ska kunna ta del av olika kulturyttringar. Det är angeläget att den offentliga konsten verkligen görs tillgänglig för alla. Det är något som naturligtvis inte alldeles enkelt låter sig göras. De flesta av oss kan tillgodogöra oss den offentliga konsten utan större besvär. Men för många av våra funktionshindrade sker det inte alls med samma självklarhet. Våra synskadade kan i de flesta fall inte alls uppleva konsten i det offentliga rummet. Därför vill vi att den offentliga konsten i möjligaste mån görs tillgänglig också för synskadade. Med dagens nya teknik finns det oanade möjligheter. Det är endast brist på fantasi som gör det omöjligt. Reservation 2 under punkt 2 handlar om upphandling av konst. Det är ingen lätt uppgift att köpa in konst för det offentliga rummet. Det finns i princip lika många olika smaker som det finns människor. Det finns också motsättningar om hur man köper upp konsten. På vilka grunder väljer man ut konstnärerna? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2 under punkt 2.
Herr talman! Kulturlandskapet, kulturhistorisk värdefull bebyggelse, föremål etc. utgör den fasta delen av vårt kulturarv. Vi bär alla ett ansvar för att förvalta detta materiella kulturarv för kommande generationer. När det gäller arkitektur och bebyggelseplanering bär varje generation ett dubbelt ansvar för att både sätta tidstypiska avtryck i sin samtida kulturmiljö och ta ansvar för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Herr talman! Jag kommer här att ta upp några av de områden som berörs i betänkandet KrU6 som vi kristdemokrater tagit upp i olika motioner. Att Statens konstråd har en viktig uppgift i att verka för att konst blir ett naturligt och framträdande inslag i hela samhällsmiljön är vi nog alla helt överens om. Man har att förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet. Det handlar också om att sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. Herr talman! I det här arbetet är det av stor betydelse att man försöker uppnå så bred delaktighet från berörda parter i beslutsprocessen som bara är möjligt. För att delaktighet och engagemang ska bli möjligt måste det finnas samråd. Det är viktigt att frågor om vilken konst som ska köpas förs ut lokalt. Detta leder till att det är brukarna själva, och inte bara experter, som utformar den gemensamma miljön. Dynamiken och kraften som frigörs när många människors kunskaper, erfarenheter och känslor tas till vara kan inte nog värderas. Det leder i sin tur till ökat intresse och ökat engagemang hos ännu fler människor. Det är bra att utskottsmajoriteten understryker vikten av att brukarna ges möjlighet att aktivt delta i beslutsprocessen. Däremot nöjer jag mig inte när man säger att de - och det är underförstått brukarna - därmed får känna sig delaktiga. Jag tycker inte att det räcker. Vi kristdemokrater menar att det inte bara handlar om att känna sig delaktig, utan att man också verkligen måste vara delaktig med allt vad det innebär. Herr talman! Jag vill också ta upp några tankar kring spridning av samtidskonsten. Den utredning som är gjord och som fick namnet Samtidskonst i hela landet visar - och det är vi kristdemokrater glada för - att spridningen av samtidskonst i hela landet är god, och detta trots att en statligt stödd infrastruktur för bild och formområdet i stort sett saknas. Problemet är att många av de initiativ som tas i landet endast är av temporär art. Det är det långsiktiga arbetet som vi kristdemokrater vill se. I det arbetet behövs tillgång till utbildad personal. En förutsättning för att samtidskonst ska kunna visas, förstås och diskuteras är att utställningsarrangörer har tillgång till konstpedagoger. Vi har också en idé om hur just det här arbetet ska kunna organiseras. Den idén utvecklar vi i vår motion. Utskottet har fått veta att en översyn och kartläggning av den konstpedagogiska utvecklingen med inriktning på barn och ungdom i de tre länen Gävleborg, Halland och Värmland är utförd. Utskottet har också fått veta att denna översyn och kartläggning kommer att ligga till grund för en rapport från Kulturrådet om konstpedagogikens utveckling. Den här rapporten beräknas vara klar i april 2001, dvs. mycket snart. Ställningstaganden om hur man tänker gå vidare är också utlovade i rapporten. Vi kristdemokrater kommer noga att ta del av rapportens innehåll och ställningstaganden. Vi menar att detta är en avgörande fråga för konsten, och inte minst samtidskonsten, i ett långsiktigt perspektiv. Bild och formkonstnärer är konstnärer som många gånger har svårt att försörja sig på sitt konstnärliga yrke. Det har vi debatterat många gånger tidigare här i kammaren. Jag vill här lyfta fram behovet av att kollektivverkstäder finns spridda över hela landet. Under de tre år som Kulturrådet har fördelat stöd till utrustning av kollektivverkstäder beviljades under de två första åren 20 av 33 ansökningar. Dessa fick alltså bidrag. Ansökningarna för år 2001 behandlades hösten 2000. Då beviljades 12 av 34 ansökningar om bidrag. Detta säger oss att behovet är långt större än vad som är möjligt att tillgodose. Som exempel kan nämnas att nyutexaminerade konstnärer från konsthögskolorna inte har någon ekonomi för att bygga upp egna ateljéer med kostsam utrustning. Vi kan också konstatera att olika utredare fört fram synpunkter som varit kritiska till verksamheten. Vi tror att alla skulle vinna på en översyn av behovet av kollektivverkstäder. Herr talman! Till sist vill jag säga något om Arkitekturåret 2001. Jag inledde mitt anförande med några ord om arkitekturens betydelse för oss människor. Vi kristdemokrater tycker att det är spännande att regeringen har utlyst 2001 som arkitekturår. Utskottet hade även möjlighet att delta vid invigningen av arkitekturåret. Vi har även fått en informativ genomgång av verksamhetsansvariga vid Arkitekturmuseet som har ett särskilt uppdrag i detta. Det ska bli intressant att följa de projekt som nu har initierats och påbörjats på olika nivåer och inom olika myndigheter. Jag vill ta tillfället i akt här i kammaren att särskilt betona vikten och värdet av att hela landet, dvs. även de små kommunerna, är med i processen. Jag tror att det är av särskild vikt att man noga följer just det arbetet. Ju fler som är med på vagnen, desto större är möjligheterna för det framtida och långsiktiga arbete som arkitekturåret naturligtvis måste mynna ut i. När det gäller den s.k. enprocentsregeln vill jag betona vikten av estetisk utsmyckning vid offentligt byggande. Där är det på sin plats att understryka att ett viktigt riktmärke bör vara den rekommendation om att 1 % av byggkostnaderna avsätts för utsmyckning av offentliga byggnader. Det här betyder givetvis att det ibland måste finnas variationer beroende på projektets karaktär och de lokala förhållandena. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga reservationer och det särskilda yttrande som vi kristdemokrater har i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag här i kammaren bifall endast till reservation

Herr talman! Ett naturligt inslag i offentliga byggnader och på allmänna platser är konst. Det finns oändligt många utsmyckningar runtom i landet som uppskattas högt av den befolkning som kommer i kontakt med dem. Men det finns dessvärre också skräckexempel på hur konst har vandaliserats till följd av att befolkningen inte gillar den konst som är utplacerad på en del ställen. Det kan ju bero på att brukarna känner sig överkörda och inte haft möjlighet att påverka utsmyckningen i sin närmiljö. När offentlig konst ska inhandlas ska alla konstnärer som vill få möjlighet att lämna anbud. Beställningen får inte riktas till bara en förutbestämd konstnär. Det är också önskvärt att konstnärerna får delta redan i planeringsskedet av en ny eller ombyggnad. Om man har bestämt sig för vilken konstnär som ska göra utsmyckningen kan hon eller han vara med på projekteringsstadiet och därigenom växa in i själen i själva bygget. Brukarna ska naturligtvis vara med och ha synpunkter på konsten även i dessa situationer innan den placeras ut. I år är det ju arkitekturåret, och det finns många aktiviteter runtom i vårt avlånga land. En intressant tävling som utlysts är tyckomhus. Där kan man rösta fram sina favoritbyggnader. Det är ett jättebra initiativ som gör att medborgarna får upp ögonen för byggnader som finns i hembygden. Storstadsfrågorna står i centrum under arkitekturåret, står det i betänkandet. Vi i Centerpartiet tycker också att det är viktigt att hela byar eller enstaka byggnader på landsbygden lyfts fram, och det har vi också en enskild motion om. Herr talman! Form och designutredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I utredningsbetänkandena behandlas bl.a. hemslöjdens betydelse på detta område. Centerpartiet har väckt en motion om den traditionella och den nyskapande hemslöjdens betydelse som förebild och inspiration för dagens form och design. Många förknippar ordet hemslöjd med hobbyverksamhet, men Sverige har många professionella slöjdare som ägnar sig åt hemslöjden med stolthet och ett kunnande som andas tradition och äkthet. Hemslöjden är bärare av kulturhistoria och traditioner, samtidigt som det finns ett nytänkande och ett nyskapande. Det är det som gör hemslöjden så spännande i dag. Det som ofta glöms bort är att hemslöjden också ger arbetstillfällen och bör ses som viktig för näringsverksamheten. De flesta producenterna finns i glesbygd, medan konsumenterna finns i städerna. Det är viktigt för att hela vårt land ska leva. Rapporten Hemslöjdens ställning belyser detta, och det pågår nu ett utvecklingsprojekt som drivs av NUTEK tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor. Jag förutsätter att det projektet kommer att pågå under hela 2001. Det är ett långsiktigt projekt, som bör uppmärksammas i budgetarbetet. Från Centerpartiets sida anser vi att detta är en fråga för näringsutskottet. Av den anledningen har jag inte reserverat mig till förmån för den här motionen utan valt att lämna ett särskilt yttrande. Vi återkommer till frågan under höstens motionsskrivande. I Västra Götaland finns det ett väldigt rikt kulturarv. Mycket av Sveriges forntida historia har sina rötter där. Förutom de forntida fynd som gjorts finns den textila vaggan i Sjuhäradsbygden. I nutid finns där textilmuseum, textilhögskola, Nääs med sina slöjdtraditioner, Stenbyskolan med hantverksutbildningar på högskolenivå och Röhsska museet, centrum för design. Allt det här talar sitt eget tydliga språk, nämligen att ett nytt institut för form och design ska ligga i Västra Götaland. En särskild utredningsman har haft till uppgift att klarlägga det statliga åtagandet inom form och designområdet. Utredaren har pekat på behovet av en design och formarena och föreslår att en ny institution ska förläggas till Stockholm. Utskottet anser att vi inte bör föregripa det pågående beredningsarbetet genom några uttalanden från riksdagen. Det är obegripligt, tycker jag. Det är ju nu vi måste agera, om vi ska ha en chans att få gehör för våra åsikter. Vi i Centerpartiet anser att institutet för form och design ska ligga i Västra Götaland. Jag yrkar därför bifall till reservation 10. Jag står naturligtvis också bakom alla andra centerreservationer och vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Att upphandla konst är uppenbarligen inte det lättaste i en delvis kommersiell och konkurrensutsatt värld. Samtidigt som konstnärens frihet är viktig ska konsten också tilltala dem som upphandlar den. Det behöver i och för sig inte innebära att den tilltalar alla. Det viktigaste är inte heller att konsten tilltalar utan att den berör och ibland också upprör. Det här är en värld där det objektiva inte alltid är så lätt att hitta, och det gäller därför för dem som ska handla upp konst att kryssa mellan blindskären. Det gäller också för regeringen, som t.ex. måste vara varsam med hur man utser ledamöter i Konstrådet och verkligen visar att man inte favoriserar vissa organisationers medlemmar och utesluter andra. Vi har tillsammans med Kristdemokraterna, Centern och Moderaterna en reservation om detta. Jag yrkar bifall till den reservationen. En annan del av upphandlingen gäller den s.k. enprocentsregeln. När man bygger nya offentliga byggnader eller gör genomgripande renoveringar är det viktigt å ena sidan att utformningen blir både funktionell och tilltalande, och det har vi arkitekturen till. Det är synnerligen aktuellt genom det pågående arkitekturåret, som gör att vi mer uppmärksammar vår omgivning. Å andra sidan behövs också en konstnärlig utsmyckning som kronan på verket, och vi anser därför att enprocentsregeln är bra och bör tillämpas. Jag upplever att det är mycket lätt för byggare att slira på detta om det inte finns klara direktiv. Vi har tagit upp arkitektur, konstnärlig utsmyckning av byggnader och t.o.m. det offentliga rummets detaljer i form av papperskorgar, teleskåp och lyktstolpar. Det är enkelt att ironisera kring det, men likaväl som en liten detalj kan förstöra en helhet kan en lyckad detalj hjälpa till att skapa helheten och det totala intrycket. Inte är det särskilt tilltalande att i en genuin 1800-talsmiljö plötsligt hitta ett stålgrått teleskåp eller en mobiltelefonmast. Detta anknyter i hög grad till en annan rubrik i betänkandet, nämligen Form och design. I det sammanhanget händer det mycket i Sverige. Vi har en god tradition på det området och ett internationellt gott renommé. Frågan är hur man med offentliga medel kan stödja en fortsättning av detta. En väg är en mötesplats för utställningar och kunskapsuppbyggnad, och det föreslås i ett betänkande som kom för något år sedan och som Birgitta Sellén redan har tagit upp. Denna utredning följdes av ytterligare en som innehöll en hel del förslag till åtgärder. Vi väntar med intresse på en proposition med förslag från regeringen i de här frågorna. Vi anser från Folkpartiets sida att det finns behov av en fast utställningslokal. Utskottets majoritet vill inte att riksdagen nu ska tycka någonting alls i den frågan, medan jag liksom Birgitta anser att det är utmärkt att vi tycker till, eftersom det underlättar regeringens arbete. I sådana här sammanhang blir ofta lokaliseringen av en eventuell ny myndighet eller institution föremål för debatt, och det här är inget undantag. Vi har i dag en institution, Röhsska museet i Göteborg, som i enlighet med statens uppdrag har byggt upp ett omfattande nätverk inom design och konsthantverksområdet. Mot den bakgrunden är det naturligt att en lokalisering sker dit. Vi har ju haft omfattande debatter om omlokalisering av museer och andra institutioner, men här handlar det om en ny institution, och då bör det inte bli lika besvärligt att tänka i andra banor än Stockholm, även om den förste utredaren hade fått för sig att det var det bästa alternativet. Jag har yrkat bifall till en reservation. Jag står naturligtvis bakom också övriga reservationer där Folkpartiet finns med, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dem.

Herr talman! Sverige har under senare år utmärkt sig internationellt i konstsammanhang. Liksom i fallet med svenska författares verk ökar efterfrågan på svensk konst utomlands. Ung svensk konst anses fräck och uppstickande. Vi vågar lite mer än andra. Det är inte heller så underligt. Vi håller en hög och jämn standard på våra konstnärliga utbildningar och har under lång tid värnat våra offentliga institutioner. Likväl fortsätter de ekonomiska villkor som konstnärer i allmänhet lever under att vara skandalöst eftersatta. Vi ska inte längre behöva läsa i undersökning efter undersökning att bildkonstnärer och formgivande konstnärer har 51 % högre utbildning än befolkningen generellt sett men ändå landar på en genomsnittlig bruttoinkomst om 142 000 kr. En så stor del som 25 % av bildkonstnärerna har dessutom en inkomst som understiger 40 000 kr om året. Det här ska ställas mot gemene mans genomsnittliga bruttoinkomst om 172 000 kr. Här får inte heller genusperspektivet glömmas bort, och det var därför som jag betonade ordet "mans". En majoritet av bildkonstnärerna utgörs av kvinnor. Är ni förvånade? Det går heller inte riktigt att förstå när bidragen delas ut. Sedan 1937 finns det en rekommendation om att 1 % av byggnadskostnaderna ska avsättas till utsmyckning av offentliga byggnader. Miljöpartiet vill att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till principbeslut om att minst 1 % av den totala investeringskostnaden avsätts till estetiska utsmyckningar även vid infrastruktursatsningar som byggande av vägar och broar och vid all ny och ombyggnation av offentliga lokaler och av hyresbostäder och bostadsrätter med statligt stöd. Då skulle efterfrågan öka väsentligt. Med det yrkar jag bifall till reservation 7 under punkt 15. Självklart skulle inte bara efterfrågan öka. Vi skulle alla få en mycket skönare, vackrare och trevligare miljö att umgås i.

Nu har kulturutskottet valt att understryka att det är av mycket stor vikt att brukarna är med i beslutsprocessen och är delaktiga i utsmyckning av den egna närmiljön. De här formuleringarna fanns med även när vi fattade beslut om arkitekturpropositionen här i riksdagen. Samråd pågår, men det kan bli mycket bättre. När det gäller form är det roligt att se att det nordiska samarbetet mellan konstnärer som arbetar med form åter ökar. Men det behövs fler insatser för att öka den internationella spridningen. Även inom form intar nordiska konstnärer en unik position. Det är viktigt att tillsammans med nordiska grannländer arbeta för en bättre exponering av vårt konsthantverk. Det tror vi att man bäst gör genom att inrätta fler utställningslokaler och stödja dem som redan finns. Vi tror också att stöd till nordisk marknadsföring behövs. Det har vi motionerat om i dag utifrån en av regeringens skrivelser. Så till slut, herr talman: Stödet till landets kollektivverkstäder infördes 1999 bl.a. som ett resultat av en partimotion från Miljöpartiet. Kulturrådet ska göra en samlad uppföljning av stödets effekter, utgår kulturutskottet ifrån. Frågan är när. Jag tror att det är viktigt att följa upp stödets verksamhet kontinuerligt - hur spridningen av stödet sker över landet, vilka typer av verkstäder som hittills fått stöd, vilka konstformerna är, osv. Nu väntar vi på en rapport.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande endast kommentera några av de reservationer som har fogats till utskottets betänkande KrU6, Bild och form m.m. Herr talman! I reservation 1 tar Kristdemokraterna och Centerpartiet upp ökat brukarinflytande vid inköp av konst genom Statens konstråds försorg. Den möjlighet till samråd som enligt kristdemokraterna måste finnas finns också. Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. För det krävs samråd med fastighetsägare, arkitekter och inte minst brukare vid val av konstnär och placering av verk. Den här frågan har vi debatterat tidigare här i kammaren, och vi är överens om att det är viktigt med brukarinflytandet. Det är viktigt med delaktighet i utsmyckningen av den egna närmiljön, av bostadsområdet och torget. Inte minst är det viktigt med elevernas delaktighet vid utsmyckning av den egna skolgården. Kommunerna har huvudansvaret för den konstnärliga utsmyckningen av icke-statliga gemensamma miljöer. Jag är övertygad om att skönhetsråd i kommunerna som inte enbart består av politiker och någon tjänsteman utan också av konstnärer, arkitekter och elever från t.ex. gymnasiets estetiska program är ett bra sätt för att brukarna bättre ska komma till tals. Så till reservation 2 av Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet om upphandling av offentlig konst. Jag instämmer i att det är en grannlaga uppgift att köpa in offentlig konst. Det förorsakar alltid mer eller mindre diskussioner, och det ska det väl göra. Men det är förstås tråkigt för alla inblandade om det leder till motsättningar inom Konstsverige, som motionärerna uttrycker det i den moderata motionen. Inköp av konst regleras i lagen om offentlig upphandling. I 1 kap. 4 § anges att upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Konstrådets styrelseledamöter utses av regeringen och är inte ombud för den organisation de är medlemmar i. På projektledarna ställs vissa krav avseende utbildning, yrkeserfarenhet, dokumenterad skicklighet m.m. Kraven kan likna de som gäller för medlemskap i KRO, men betyder inte att KRO-medlemmar har någon särskild fördel. När det gäller direktupphandlingen kan den leda till kritik eftersom den försvårar möjligheten för konstnärer att få kännedom om den upphandlande enhetens behov. Fördelarna med att införa konkurrens - i syfte att exempelvis utöka urvalet i den upphandlade konsten - måste vägas mot den ökade administration och andra kostnader det för med sig med en mer formbunden upphandlingsprocess. Enligt regleringsbrevet för Statens konstråd ska kvalificerade uppdrag spridas till många konstnärer. Konstrådet ska återrapportera bl.a. vilka konstnärer som anlitats och analysera och bedöma resultaten. Utskottsmajoriteten utgår självfallet från att rådet följer regleringsbrevets anvisningar och så långt det är möjligt utnyttjar de konkurrensmöjligheter som finns. Det är skillnad på att upphandla konst och att upphandla t.ex. kontorsmöbler. Utskottet utgår också från att man vid inköp av konst inte favoriserar någon viss konstnärsorganisation eller enskild konstnär. Det görs en uppföljning av rådets verksamhet i årsredovisningen varje år till regeringen. I budgetpropositionen för år 2001 har regeringen framhållit att en påfallande stor andel unga konstnärer får uppdrag i projekten och att den geografiska spridningen är god. Utskottet har också uttryckt i betänkandet att det skulle vara av intresse att i en återkommande utvärdering eller genom en särskild undersökning följa upp vilka former av upphandling som rådet har tillämpat, som ett komplement till andra uppgifter som redovisas om anlitade konstnärer, och hur konstnärer med olika organisationstillhörighet är representerade bland de inköpta och beställda konstverken. Med det yrkar jag avslag på reservation 2. Herr talman! I reservation 6 och 7 tar Folkpartiet och Miljöpartiet upp den s.k. enprocentsregeln. Utskottet anser att 1 % av den totala byggkostnaden vid ny och ombyggnation är ett rimligt riktmärke. Man poängterar också vikten av konstnärlig utsmyckning vid offentligt byggande. Men utskottet anser inte att det i varje enskilt fall är det bästa att styra hur mycket medel som ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. De statliga konstinköpen bör grundas på en kulturpolitisk bedömning i stället för att kopplas till omfattningen av byggandet vid en viss tidpunkt. Det finns t.ex. bostadsområden, de s.k. miljonprogramområdena, som behöver mer än 1 % av ombyggnadskostnaden för att göra framför allt utemiljön estetiskt tilltalande. I dessa områden finns det mycket lite av konstnärlig utsmyckning - om det finns någon alls. Förutom den konstnärliga utsmyckningen behövs det inbjudande lekplatser med vackra funktionella lekredskap, vackra bänkar, papperskorgar, lyktstolpar och planteringar, som Lennart Kollmats har tagit upp. Nybyggnation däremot har att ta hänsyn till målen för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design. Vi har bl.a. beslutat om att kvalitets och skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska lösningar. Det gör att den nybyggda miljön inte kräver lika stora resurser för att bli estetiskt tilltalande. Jag instämmer alltså med motionärerna i att det är viktigt att se till att det blir konstnärlig utsmyckning av yrkesverksamma konstnärer i vår offentliga miljö och att enprocentsregeln är ett bra riktmärke, men den ska inte vara en tvingande princip eftersom vissa projekt behöver mer än 1 % och andra mindre. Det vore kanske bättre om vi kunde hitta en modell som garanterar konstnärlig utsmyckning av yrkesverksamma konstnärer i alla miljöer utan att låsa oss vid någon procentsats. Det finns kommuner och landsting som följer det här riktmärket - det finns de som lägger mer än 1 % - men långtifrån alla. Jag tror att det är viktigt att visa på de goda exempel som finns, nämligen att konstnärlig utsmyckning höjer statusen på ett bostadsområde, minskar skadegörelsen och får människor att må bättre. Det finns också flera utredningar som visar hur viktig konst är för vår hälsa. Våren 1998 godkände riksdagen regeringens förslag till handlingsprogram för statens arbete med arkitektur, formgivning och design. Med det samt de frågor som togs upp i storstadspolitiska propositionen som utgångspunkt har regeringen inbjudit till kampanjen Arkitekturåret 2001. Förutom de 43 myndigheter som regeringen har gett i uppdrag att medverka har också kommuner, landsting och länsstyrelser samt 125 andra myndigheter, bolag, stiftelser, föreningar och organisationer inbjudits att delta. Även om storstadsfrågorna står i fokus kommer en mängd verksamheter utanför storstäderna, på landsbygden, att genomföras i linje med intentionerna i handlingsprogrammet. Efter arkitekturårets slut kommer omfattande uppföljningar, utvärderingar och resultatredovisningar att lämnas. Utskottet förutsätter att kampanjen bedrivs på ett sådant sätt att arbete och insatser under arkitekturåret har ett längre perspektiv än själva kampanjåret och att det leder till många och goda långsiktiga effekter i linje med handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och design. Det Centerpartiet efterlyser i sin motion bör mycket väl kunna förverkligas genom kampanjen om det finns ett lokalt engagemang i frågan. Den långsiktiga målsättningen med arkitekturåret är att efterfrågan på och förståelsen för god arkitektur, formgivning och design ska öka i hela landet. Kristdemokraterna tar i sin motion upp att en uppföljning och utvärdering av arkitekturåret ska göras. Den bör belysa vilka långsiktiga effekter kampanjen fått för den framtida planeringen för tillväxtregioner respektive regioner med ett vikande befolkningsunderlag och överdimensionerad infrastruktur. Vi får väl hoppas att de regioner som befinner sig i detta läge aktivt deltar i kampanjen med inriktning på just dessa frågeställningar för att kunna starta ett långsiktigt arbete. Regeringen har startat kampanjen Arkitekturåret 2001. Vad resultatet blir beror mycket på vad deltagarna i hela landet gör av det. Utan lokalt och regionalt engagemang är det svårt att uppnå bestående resultat. Men jag är hoppfull eftersom intresset för kampanjen är stort även ute i skolorna. Form och designutredningens uppdrag är att klarlägga det statliga åtagandet på form och designområdet.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

Herr talman! När det gäller brukarinflytande vill jag än en gång påpeka att majoriteten nöjer sig med att uppnå målet att brukare ska känna sig delaktiga i utsmyckningen, medan vi kristdemokrater anser att det inte handlar om att enbart känna sig delaktig utan att man verkligen ska vara delaktig. Jag vill fråga Eva Arvidsson om den konstpedagogiska plan som vi kristdemokrater vill se. Vi kan tillsammans glädjas åt att samtidskonsten har ökat i hela landet och också är spridd i hela landet. Parallellt med detta krävs ett pedagogiskt arbete för att man ska kunna ställa frågor och problematisera kring konsten. Men jag kan inte se ett enda ord om att majoriteten är intresserad av att ha en uppfattning om att det är viktigt med pedagogernas arbete när det gäller konst i hela landet. Hur ser Eva Arvidsson på den frågeställningen? Eva Arvidssons parti har valt att inte med ett ord visa en egen uppfattning om den i betänkandet.
Herr talman! Om man känner sig delaktig tror jag nog att man är delaktig. Man kan bli mycket bättre på det här, men att bli överens om vilket konstverk man ska ha och var det ska placeras är en ganska svår uppgift. Jag tror att de gånger då projektledarna och konstnärerna är ute i bostadsområdet och förklarar varför man har valt just det konstverk man har valt och varför man vill placera det där man placerar det blir det ofta bra lösningar. Man får lite kunskap bakom det. När det gäller konstpedagogik kan jag instämma i att det finns brister och att vi måste göra något åt det. I Kulturrådets årsredovisning för 2000 tar man upp frågan om konstbildning. Det finns behov av fortbildning och utbildning av konstpedagoger för att höja kvaliteten på deras arbete och därigenom skapa större efterfrågan på konstpedagogik framför allt i förskolan och skolan. Det finns med där. Jag kan instämma i att det är väldigt viktigt. Det är viktigt i hela landet. Arrangörerna behöver konstpedagoger för att kunna nå ut med konsten. Det är konstbildning. Precis som Gunilla Tjernberg själv nämnde kommer en rapport, nämligen Kulturrådets rapport om konstpedagogikens utveckling som beräknas vara klar i april.
Herr talman! Jag vill fortfarande mena att majoriteten nöjer sig med att i betänkandet skriva - och det är det vi har att diskutera här i kammaren - att brukare får känna sig delaktiga. Där stannar man upp. Det hade varit förtjänstfullt, och Eva Arvidsson och jag hade varit mer överens, om man hade utvecklat det till att tala om hur viktigt det är att man också är delaktig. När det gäller den konstpedagogiska satsningen förväntar jag mig att vi riksdagsledamöter i utskott och i olika sammanhang deklarerar en politisk uppfattning. Det är det vi har möjlighet att göra i utskottsarbetet bl.a. Här kan jag bara konstatera att Socialdemokraterna har valt att inte avge en egen uppfattning om behovet av att konstpedagoger får en plan och får veta hur det arbetet ska organiseras i hela landet. Det är Kulturrådet som ska komma med en rapport. Det är helt riktigt. Men det hade varit förtjänstfullt om Kulturrådet, t.ex. utifrån den här debatten, hade kunnat se att så här tycker riksdagen, så här ser utskottet på den här frågan. Något sådant stöd till det arbetet får man inte från Socialdemokraterna.
Herr talman! Vi arbetar kanske på lite olika sätt och ser på det här på olika sätt. När vi säger att man ska känna sig delaktig, menar vi verkligen ett äkta engagemang och att man är delaktig. Det beror väl på hur vi uppfattar det. Eftersom det finns en översyn och kartläggning av de konstpedagogiska projekt som Gunilla Tjernberg nämnde i Gävleborgs, Hallands och Värmlands län sammanställer man den rapporten. När den rapporten kommer får vi titta på den. Utifrån rapporten ska man ta ställning till hur man ska gå vidare. Det är alltid bra att ha ett underlag för att veta hur man ska gå vidare. Det handlar inte om att vi är ointresserade av det eller att vi inte tycker att det behövs. Tvärtom vill vi ha ordentligt på fötterna innan vi bestämmer vad vi ska göra. Och Kulturrådet vet säkert vad vi tycker i den här frågan.
Herr talman! Jag tänkte börja med att ställa en fråga om upphandling av offentlig konst. Hur det än är finns det funderingar på hur det här går till. Vilka konstnärer får vara med vid upphandlingen? För att komma bort från misstankarna att det bara är vissa konstnärer som favoriseras borde konstnärerna kunna få lämna in sina tävlingsbidrag, utsmyckningsförslag eller vad det är man efterfrågar anonymt. Hur ser Eva Arvidsson på den möjligheten?
Herr talman! Det finns olika upphandlingsmöjligheter. Det är just direktupphandlingen som kan väcka den kritik som Birgitta Sellén tar upp. Det går väl också till så att man får lämna in sina verk anonymt. Men att varje gång ha ett sådant upphandlingsförfarande är administrativt krävande. Det kostar pengar. Det tar tid. Då tycker vi att det är bättre att vi lägger de pengarna på konstnärlig utsmyckning än att vi lägger dem på administration.
Herr talman! Jag tycker att det av rättviseskäl ändå borde kunna gå till på det sätt som jag skissade på. En annan fråga handlar om det nya designinstitutet. Eva Arvidsson räknade upp några förutsättningar för den nya institutionen, central arena och allt annat, ungefär som om det stämmer in på Stockholm. Jag tycker att det lika väl stämmer in på Västra Götaland. Eftersom vi vet att det är väldigt svårt att ändra något när det kommer förslag från regeringen är jag oerhört rädd för att en låsning redan finns, eftersom en utredare har sagt att Stockholm är den lämpliga platsen. Jag önskar att utskottet åtminstone hade kunnat yttra sig om att man är öppen för olika alternativ. Då hade det känts som om vi hade fler möjligheter att påverka beslutet om var vi vill förlägga det nya institutet. Varför har inte majoriteten kunnat ställa upp på att vi får känna en öppenhet inför placeringen?
Herr talman! Utredningsförslaget har remissbehandlats och det ska komma ett förslag. Jag talar inte alls som om det är självklart att det ska ligga i Stockholm. Det gör jag inte.
Herr talman! Tänk att även i år glömde Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsnämnden att informera om att förslag kunde mottas! Så det var bara den inre kretsen som kände till tiden. Tänka sig! Här återstår också en del. Jag hade två frågor. Den ena gällde "minst 1 %". Det är väl ingen motsats till "mer än 1 %". Nu undrar jag: Vilka projekt behöver mindre än 1 %? Sedan undrar jag så här: När man utlyser tävlingar kan man ju presentera tävlingsresultaten utan att ange namnen. Då kommer man ifrån mycket av misstankarna om att vänner skor varandra, så att säga. Kan Eva Arvidsson tänka sig att föreslå en sådan modell? När det gäller brukarinflytande vill jag bara poängtera att utskottet understryker att det är av mycket stor vikt att brukarna ges möjlighet att aktivt delta i beslutsprocessen och därmed få känna sig delaktiga i utsmyckningen. De ska "aktivt delta i", står det i utskottsbetänkandet. Men jag hade alltså två frågor.
Herr talman! Jag kan mycket väl tänka mig att det finns projekt i t.ex. bostadsområden. Ett nybyggt bostadsområde har i dag en helt annan estetisk utformning än de som är byggda på 70-talet. Där kanske det inte krävs lika mycket. Dessutom tar man med konstnärerna i ett tidigt skede av planeringen och i hela processen, vilket gör att det blir en helt annan konstnärlig utsmyckning till ett annat pris än när man upphandlar ett konstverk som man ställer någonstans. Det beror på hur det ser ut runt omkring, om det finns grönområden. Tittar vi på 70-talsområdena ser vi att de behöver betydligt mer än 1 % när det gäller utsmyckning. Där är det ljusa fina lägenheter, men man har glömt bort trapphusen och den yttre miljön. Det är inte direkta ombyggnader som behövs där, utan det är en upprustning av den yttre miljön som behövs. De pengarna finns inte, eftersom man varken gör nybyggnation eller ombyggnation i områdena. Men de som bor i de här bostadsområdena ska väl också ha rätt till konstnärlig utsmyckning. Jag tycker att det är fyrkantigt att säga att det ska vara minst 1 % konstnärlig utsmyckning rakt över. Man får se till varje objekt.
Herr talman! Verkligheten visar ju att riktlinjer om 1 %, som vi har haft sedan 1937, fungerar i en del kommuner och fungerar inte alls i andra, möjligen det stora flertalet. Jag tycker inte att det skulle vara farligt om riksdagen infogade ett principuttalande om minst När det gäller nybyggnation kan jag tyvärr konstatera att riksdagens tankar om att konstnärlig utsmyckning inte ska falla för krasst ekonomiskt tänkande inte riktigt har trängt igenom ännu. Det är fortfarande hopplöst att t.ex. få vackra fönster i nybyggda hus. Eva Arvidsson säger att man bygger i ett grönområde, men ett grönområde är ju inte en faktor som är utbytbar mot konst. Jag förstår inte varför det är så hotfullt att fatta beslutet om minst 1 % just för att alla har rätt till konst.
Herr talman! Det är inte hotfullt med 1 %. Jag tycker att det är fyrkantigt. Lennart Kollmats tog upp frågan om att lita på och ha förtroende för kommunerna och det lokala självstyret. Ska man gå in och styra med en enprocentsregel litar man väl inte speciellt mycket på de kommunala företrädarna i miljöoch stadsbyggnadsnämnden. När det gäller enprocentsregeln gör KRO distrikten en granskning av den kommunala konstpolitiken. En av deras 16 frågor gäller om kommunen tillämpar den statliga rekommendationen om 1 % vid om och nybyggnationer. I Blekinge län har 16 av 28 kommuner tillämpat detta. Ett annat gott exempel, uppe i Norrland, är Umeå, som är en bra kommun när det gäller detta. Jag tror att en sådan sak som KRO gör när man går ut och granskar innebär att de här frågorna lyfts upp på dagordningen och det blir en diskussion. Det tror jag är värdefullt. Man pratar om 1 %. Om varje bostadsområde ska ha konstnärlig utsmyckning är 1 % inte så mycket. Jag kan ta ett exempel från Bagarmossen, där man ska bygga nytt nu. Man bygger 79 lägenheter. Det kostar 140 miljoner, och 1 % av det är 1,4 miljoner. Det är inte speciellt mycket pengar i ett område. Jag menar inte att man ska byta konstnärlig utsmyckning mot träd och sådant, Ewa, men i ett nybyggt område där det är vackert runtomkring kanske det inte krävs lika mycket utsmyckning. Men konstnärlig utsmyckning drar snart i väg med 1 %. Det behövs säkert mycket mer.
Herr talman! Jag blev apostroferad under ett replikskifte mellan två Evor. Det må vara hänt. Vår rekommendation kring enprocentsregeln är, som jag sagt, en rekommendation, med bör. Det är ingen lagstiftning. Det är ganska stor skillnad. Men jag skulle vilja ta upp detta i anslutning till det Birgitta Sellén sade om form och design. Den utredare som gjorde den första utredningen stod dessutom kulturministern rätt nära i jobbet. Han säger att den nya myndigheten för form och design bör lokaliseras till Stockholm därför att de flesta kontaktytorna finns där. Med den grunden undrar jag om det över huvud taget finns något som kan lokaliseras utanför Vi anser att det här institutet ska lokaliseras till Röhsska, därför att där finns kunskap, där finns kompetens, där finns nätverk, och man har redan i dag ett statligt uppdrag. Jag är intresserad av vad Eva Arvidsson tycker är det viktigaste av de två komponenterna i den här kalla det eventuellt dragkampen. Det är det ena. Det andra är att gång på gång skriver utskottets majoritet att frågan bereds inom Regeringskansliet, eller något liknande, och därför vill man inte föregripa detta genom att komma med ett uttalande. Är det inte bra att få riksdagens synpunkter innan en proposition läggs fram? Då ökar kanske förutsättningarna avsevärt för att få en stor majoritet och ett bra beslut.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att ta till vara de regionala center som finns ute i landet. Det är inte fel att om en fråga bereds invänta vad man kommer fram till. Det händer ofta att man inte har samma uppfattning som det beredningsunderlag som kommer fram.

Herr talman! Jag tänkte jag skulle yrka bifall till två av reservationerna i betänkandet. I februari-mars 1940 låg svenska soldater vid linjerna genom Paikansälkä utanför Märkäjärvi och slogs för Nordens frihet. Det var svenska frivilligsoldater som ställde upp för Nordens gemensamma frihet. En hel del av dem fick sätta livet till. I Kongo i början av 60-talet fick också ett antal svenska soldater sätta livet till i arbetet för freden. Vi kan räkna upp ett antal sådana länder där detta har skett - i Korea, i Libanon och annorstädes. Under 1900-talet har svenska soldater arbetat för freden i Saar, i Korea, i Libanon, i Kuwait, i området kring Suezkanalen, i Kongo, i Kashmir. Inte minst under andra världskriget runt våra egna gränser var deras insatser otroliga - de anonyma men unga männen, varav många fick sätta livet till. Det är något som vi andra som har klarat oss kan vara tacksamma för. Den här idén väcktes hos mig av den under förra året bortgångne konstnären och författaren Eino Hanski. Han hade en ganska klar uppfattning om hur man skulle se på detta, nämligen hur han hade upplevt soldater när han kom till Sverige. Han hade under hela andra världskriget upplevt hur han och hans familj hade förtrampats av både bruna och röda stövlar. Han kommer till Sverige, och den förste som tar emot honom är en svensk soldat som sveper in honom i sin pälskappa och visar ett humanitärt sinnelag. Han hade en klar uppfattning om hur han ville se konstverket. Vi är några stycken som har fastnat för idén. De flesta jag har talat med tycker att den är tilltalande. Vi har inte många statyer av generaler i Sverige som i många andra länder. I den mån det finns hyllningar av dem som i militärens tjänst har gjort någonting för vårt land, är det i varje fall inte den enskilde, den menige, den okände soldaten. Det är beklagligt att man inte har kunnat haka på den idé som har redovisats i de båda motionerna och ge ett uppdrag att vi i Sverige ska kunna hedra dem som i Sveriges tjänst, i FN:s tjänst, i NF:s tjänst har gjort en fantastisk insats under förra seklet och som fortsätter med det än i dag. Om detta gjordes i enlighet med Eino Hanskis idéer skulle det vara ett sätt att hylla en av de invandrare som har betytt så oerhört mycket för oss och vår kultur. Han fick en av sina böcker utsedd till en av århundradets hundra bästa svenska böcker. Det var den som handlade om det helvete som hans familj och de andra i hans omgivning upplevde i Leningrad under andra världskriget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Den andra reservationen jag ska ta upp är reservation 10. Den rör sig om lokaliseringen och satsningen inom form och design. Det är givet - och inte minst gav det visst hopp när man hörde vad Eva Arvidsson sade - att man ska utnyttja de resurser som finns ute i olika center. Det finns en bra koncentration av resurser i just Västra Götaland och inte minst i anslutning till Röhsska museet. Det är ett museum som av en f.d. socialdemokratisk kulturminister har utnämnts till det givna nationella svenska konsthantverks och designmuseet. Vi som läser den västsvenska pressen, t.ex. Göteborgstidningar, har kunnat se hur socialdemokratiska debattörer, t.o.m. socialdemokratiska riksdagsmän, har ställt sig bakom en sådan idé. I den reservation som några har lagt fram markerar vi att det finns en sådan fantastisk resurs kring Röhsska med sitt nationella uppdrag att vara nätverk inom design och konsthantverksområdena. Vi nämner också textilmuseet i Borås och att det går att fortsätta med ett textilinstitut i Borås. Vi nämnder den myckna textilindustrin och möbelindustrin i Tibro. Det finns många konsthantverkare, formgivare och designer i området. Dessutom finns det ett lyckat samarbete som Röhsska, på uppdrag av staten, har inlett med ett antal andra institutioner i Sverige och har därmed skapat ett kraftfullt och verksamt designcentrum. Det vore illa hanterat med de resurser som finns om man inte utnyttjade detta för att få den lilla myndighet som behövs för att samordna detta. Vi kan titta på en aktuell fråga om hur stor betydelse design har. Den just nu kraftfulla kritiken mot ett stort telefonföretag i Sverige är att man inte har förstått sig på att använda sig av design, formgivning, för att kunna saluföra sina produkter i utlandet. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 10.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motionsyrkanden. I motion Kr537 Idrottens villkor av Kent Olsson m.fl. redovisar motionärerna från Moderata samlingspartiet deras syn på idrotten. Utöver det som behandlas i detta betänkande kommer frågor som berör idrottens beskattning och idrotten i skolan att behandlas av andra utskott och kommer till kammarens behandling via andra betänkanden. I detta betänkande har Moderata samlingspartiet ett antal reservationer dels tillsammans med andra partier, dels egna reservationer och särskilda yttranden. Jag står självfallet bakom alla våra reservationer men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation 1. Herr talman! Idrottens självständiga ställning är den viktigaste frågan i detta betänkande. Det kan inte nog betonas betydelsen av att vår idrottsrörelse ska vara och förbli självständig. Det är inte länge sedan riksdagen behandlade regeringens proposition En idrottspolitik för 2000-talet. Under punkten 9.1 i propositionen står att läsa att idrottsrörelsen bör själv lägga fast målen för sin verksamhet. Staten ska endast ange de syften som staten har med sin bidragsgivning. Det är inte så länge sedan regeringen skrev denna proposition, och vad jag vet var det en enig riksdag som ställde sig bakom propositionen. Det är därför bekymmersamt att regeringen nu tydligen försöker att glida undan detta och öronmärker allt större belopp ur idrottens ramanslag. Herr talman! Det är egentligen värre än så. Under ramanslaget står det "för egna aktiviteter", och värre ändå står det "till regeringens disposition". Jag tror inte att detta avser medel för pengar till korpfotboll inom Regeringskansliet. Naturligtvis är det för att regeringen med penningens makt ska kunna påverka en självständig idrottsrörelse. Herr talman! Det är tydligen så att denna klåfingrighet att ange "till regeringens disposition", detta öronmärkande, ökar i snabb takt från 1 miljon till 4 miljoner och nu senast 10 miljoner. Jag hade en fråga till ansvarig minister, men eftersom hon inte är här riktar jag frågan till företrädaren för regeringspartiet: Kommer denna öronmärkning att öka, minska, ligga kvar på nuvarande nivå eller helt tas bort, vilket jag förespråkar om regeringen ska leva upp till texten i regeringens egen proposition och enligt gällande riksdagsbeslut? Det är nog inte bara jag som vill ha svar på den frågan, utan det vill hela I reservation 1 framgår tydligt vad Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet vill och menar med en självständig idrottsrörelse. Där kan läsas: "Den svenska idrotten måste ges möjlighet att agera självständigt och ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål." Det rimmar illa med "till regeringens disposition". Herr talman! Bredd och motionsidrott är naturligtvis en viktig del av folkhälsoarbetet. Här gäller det att försöka få med alla - barn, unga, medelålders, gamla, män och kvinnor. Bra motionsvanor grundläggs tidigt - även om några senare förfaller när de är i Stockholm i veckorna. Det är därför särskilt viktigt att få med barn under lekfulla former. Jag tror och hoppas att vi nu har en stor motionsrörelse på väg. Jag tänker då på alla gym som växer upp och den aktivitet som finns där. I Stockholm bor jag nära ett Friskis & Svettis och kan följa verksamheten där. Betydelsen av motionsidrott är vidare utvecklad i ett särskilt yttrande. Herr talman! Det är svårt att finna något som kan trollbinda så många som en idrottstävling. Jag tror att de flesta av oss ännu minns då Sverige mer eller mindre stannade när Ingemar Stenmark gjorde sina åk. Även denna vinter har många följt våra duktiga skidåkares framfart utför och på längden. Det finns naturligtvis mängder av andra idrottsevenemang som genom åren gett oss oförglömliga minnen och bättrat på vår nationella självkänsla. Många följde säkert de olympiska spelen från Sydney för några månader sedan. Visst är det väl ändå fantastiskt att alla länders idrottare och idrottsledare kan komma samman, tävla, umgås och utbyta erfarenheter. Vid dessa tävlingar kan medborgare från länder som har konflikter och krig träffas. Jag är säker på att dessa stora idrottshändelser bidrar till ökad förståelse mellan människor och länder. Nu tänker jag inte bara på vanliga olympiska spel utan även på andra internationella tävlingar, och då får vi inte glömma Paralympics och Dövas världsspel. I reservation 7 framför vi att det vore bra om Sverige kunde stå som värdland för något av de kommande olympiska arrangemangen. Friidrotts-VM i Göteborg visade med tydlighet att Sverige väl kan genomföra stora internationella tävlingar. Jag tror inte att vi i Sverige har talat så mycket om Australien och Sydney som vi gjorde förra året, och vi kommer även fortsättningsvis att komma ihåg landet på andra sidan jordklotet. Ett OS i Sverige skulle på samma sätt placera Sverige och svenska företag i centrum. Det vore bra om idrottsrörelsen kunde få allt stöd den kan få för en framtida ansökan att arrangera OS i Sverige. Herr talman! Jag talade inledningsvis om vikten av att slå vakt om idrottens självständighet. Det bekymrar mig att en stor utskottsmajoritet nu ställer sig bakom att regeringen ska tillsätta en utredning om kampsporter. Detta är till stor del föranlett av den diskussion som har varit om proffsboxning. Det innebär att utskottsmajoriteten nu vill ytterligare ta över och besluta om det som idrotten själv har att bestämma över. Det gäller frågor om tävlingsregler och tävlingsformer. Herr talman! Värre är att i betänkandet buntas professionell boxning och samtliga övriga kampsporter ihop. Vilka är kampsporterna? Här öppnas för godtycke, och detta kan inte på något sätt gagna idrotten. Vad gäller proffsboxning finns det anledning att nu åter utreda frågan om det föreligger behov att göra ändringar i gällande lagstiftning. På en punkt finns behov av en ändring. Jag har inhämtat uppgiften att det är fel i lagstiftningen eller tillämpningen, så att det finns en dom som inte har stöd i lagtexten. Den används som exempel i undervisningen, och sådan lagtext eller lagtillämpning ska naturligtvis inte finnas i vår lagstiftning. Det andra skälet till att en ny utredning nu behövs är att nuvarande lag är 30 år gammal. Herr talman! Jag tror att vi är överens om att våra idrottsmän och kvinnor nu springer fortare, hoppar högre och kastar längre än för 30 år sedan. Jag är övertygad om att en boxare slår hårdare än för 30 år sedan, men målet för slaget är detsamma som för 30 år sedan - motståndarens huvud. Gjordes det en riktig bedömning för 30 år sedan då proffsboxning förbjöds för att det befanns farligt, så är det än farligare i dag. Gjordes det en felbedömning för 30 år sedan och vi vet bättre i dag, så låt detta komma fram med den vetenskap som nu finns tillgänglig. Såvitt jag förstår är det detta som våra boxare och boxningsorganisationer vill ha, och det finns i vår reservation 10. Herr talman! En av idrottens avarter är dopning. Jag tror att alla vill så långt möjligt göra allt för att förhindra, försvåra eller begränsa detta gissel för idrotten. I närtid förstörde detta idrottsfesten i Finland vid VM i skidor. Nu är det inte så enkelt, för det gäller för forskningen att hålla i varje fall jämna steg med olika dopningsmetoder. Sverige har gott rykte, och vi har hittills förskonats från i varje fall större dopningsskandaler. Jag tycker att det är illa att inte hela riksdagen kunde sluta upp kring vårt motionsyrkande i motion Kr537 om att dopningsorganisationen WADA ska lokaliseras till Sverige och Stockholm. Jag tror att det hade varit bra för idrotten, och detta anförs i Moderata samlingspartiets reservation 15.

Herr talman! Propositionen 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet var en s.k. samarbetsproposition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet står givetvis fortfarande bakom de grundläggande ståndpunkterna i denna proposition, bl.a. de tre grundstenar som lyftes fram, inte minst betoningen av idrottsrörelsens självständiga ställning. I ett särskilt yttrande påpekar vi emellertid att det behövs en fördjupning och konkretisering vad gäller tillämpningen av den nationella idrottspolitikens tre grundstenar. Vi i Vänsterpartiet är djupt oroade över att den nationella idrottspolitiken och idrottens självständiga ställning hotas av olika interventionsförsök från inte minst EU. Vi finner det därför mycket glädjande att det "laglösa" tillstånd som rått efter den s.k. Bosmandomen nu verkar få en vettig lösning genom den uppgörelse som nåtts vad gäller internationella övergångar mellan EU-kommissionen och Internationella fotbollsförbundet, FIFA, och Europeiska fotbollsförbundet, UEFA. Vi utgår från att även andra idrotter som berörs, t.ex. ishockey och handboll, kommer att omfattas av liknande överenskommelser. Idrotten omfattas som bekant inte av EG-fördraget, men EU har ändå varit inne och petat även inom detta område. Vi utgår därför från att den deklaration om idrott som Europeiska rådet antog i Nice den 7-9 december 2000 tas på allvar och efterföljs i verkligheten, inte minst vad gäller idrottens självständiga ställning. Herr talman! Även detta år har kulturutskottet behandlat motioner med anknytning till förbudet mot professionell boxning på svensk mark. Jag står bakom en flerpartimotion, 1999 01:Kr510, med yrkandet att regeringen bör ges i uppdrag att se över lagen om förbud mot professionell boxning och återkomma med förslag till ändring i lagen så att den kommer att innefatta samtliga kampsporter med inslag av slag mot huvudet och knockout. Utskottsmajoriteten, däribland Vänsterpartiet, avstyrker dessa motioner och förordar i stället genom ett utskottsinitiativ att riksdagen "bör som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört om tillsättandet av en expertutredning som skall arbeta förutsättningslöst och omfatta samtliga kampsporter". Detta visar om något att "politik är det möjligas konst". Charlotta Bjälkebring, den andra vänsterpartisten, har en helt annan uppfattning i sak, men vi är överens om att det behövs en allsidig utredning. Jag finner det då speciellt glädjande att utskottet väljer att ta fram kampsporternas sociala betydelse och beakta integrationsaspekten, förutom de rent medicinska aspekterna, som är självklara. Det är däremot trist, men inte speciellt förvånande, att Folkpartiet och Miljöpartiet inte vågar släppa fram en allsidig och förutsättningslös utredning, av rädsla för att denna utredning ska komma fram till "fel beslut". Folkpartiet och Miljöpartiet vill tydligen ha en utredning vars resultat är bestämt i förväg. I den gemensamma reservationen nr 11 kan man nämligen läsa följande: "Vi anser att inte bara professionell boxning bör vara förbjuden utan att samtliga kampsporter som innefattar slag mot huvudet och knock out och som utövas professionellt bör förbjudas. Regeringen bör därför ges i uppdrag att se över lagen om förbud mot professionell boxning i syfte att utvidga den." Utredningen ska alltså komma fram till en redan förutbestämd uppfattning. Det verkar vara slöseri med skattebetalarnas pengar. Herr talman! Jag är för egen del en stor idrottsfantast och en hängiven boxningsvän, och jag har förstås en stor förståelse för att andra ledamöter och medborgare föredrar andra idrotter. Men jag har svårt att förstå att framför allt folkpartister och miljöpartister just när det gäller boxning, och nu också när det gäller andra kampsporter, lägger tonvikt på huruvida idrottsutövarna är amatörer eller professionella. Om ni ogillar idrotter med slag mot huvudet eller knockout är det minst sagt ologiskt att tillåta detta i ett amatörssammanhang men inte om det utövas professionellt. Vem är förresten amatör i dag? 1968 var det en österrikisk skidåkare - Egon Zimmermann, tror jag att han hette - som blev utesluten ur OS i Grenoble för att han var proffs. I dag kan välbetalda basketstjärnor och NHL-proffs delta i Olympiska spelen, osv. Av någon märklig anledning ska vi ha något slags kategorisering av amatörer och proffs vad gäller boxningssporten som jag inte riktigt förstår. På vilket avgörande sätt skiljer sig i övrigt boxningssportens grundläggande moment ifrån varandra beroende på om utövarna av sporten är amatörer eller proffs? Har Miljöpartiet och Folkpartiet den uppfattningen att det inte utdelas några slag inom amatörboxningen? Kan man inte vinna de matcherna på knockout? Jag rekommenderar ett litet studiebesök, så kommer ni säkert att bli lite bättre informerade. En anledning till att jag vill tillåta proffsboxning i Sverige är just att vi skulle kunna bidra till ökad säkerhet, bättre medicinska kontroller, jämnare matchning, m.m., och därmed faktiskt medverka till att tillskapa förutsättningar för en säkrare proffsboxning än den som föreligger i nuläget. Miljöpartiet och Folkpartiet menar tydligen att den nuvarande strutspolitiken ska fortgå och dessutom utökas. Det är en politik som inte minskar antalet svenska professionella utövare av olika kampsporter men som tvingar dessa att utöva sin sport på ständig bortaplan. Det är ett faktum att vi har fler svenska proffsboxare nu än på mycket länge, trots att vi har ett 30 år gammalt förbud. De tvingas alltså utöva sin sport i ett annat land. Eftersom det är kulturutskottets betänkande vi debatterar skulle jag också vilja hänvisa till att det finns många författare och filmare som har gjort mycket intressanta porträtt av både olika enskilda boxare och deras matcher. Jag kan konstatera att i en undersökning i Aftonbladet, på nätet, där ungefär 8 000 människor deltog svarade 80 % ja på frågan om man ska tillåta proffsboxning i Sverige. 20 % svarade nej. Våra ledande sportjournalister kallar detta förbud för ett hån, hyckleri osv., så jag är inte ensam i min åsikt. Trots allt detta kommer jag alltså inte att rösta för den motion som bl.a. jag står bakom. Orsaken är att jag ser att det är meningslöst att väcka den frågan igen och igen och ständigt få avslag. Det här innebär förstås inte att jag har lämnat min grundläggande uppfattning. Jag menar att en utredning med stor sannolikhet skulle komma fram till att vi skulle kunna tillåta proffsboxning Sverige av de skäl jag har anfört. Men jag ser att det är en nödvändig kompromiss som vi har kommit fram till i utskottet, nämligen att vi tittar närmare på proffsboxningen tillsammans med alla andra kampsporter, sedda i den verklighet vi i dag lever i och med de kunskaper vi har och de erfarenheter vi har. Därmed hoppas jag också på att hela riksdagen så småningom fattar beslut i den riktningen, så att vi återigen kan få den sidan belyst efter 30 år av tystnad. Avslutningsvis har Vänsterpartiet en reservation som handlar om allmänna samlingslokaler. Det har länge varit en självklarhet att vi ska ha tillgång till samlingslokaler. Det här håller nu på att ändras. Samlingslokaler runtom i landet läggs ned, säljs ut eller beläggs med så höga hyror för att få utnyttjas av individuella föreningar att man i princip stänger verksamheten. Vi finner att detta är oacceptabelt inte minst ur demokratisk synvinkel. I vår reservation menar vi att det borde vara så att kommunerna ska ha en skyldighet att ansvara för att det finns allmänna samlingslokaler och att det ska regleras i lag. Utskottsmajoriteten håller med om att det är mycket viktigt att det finns platser för människor att mötas på och att samlingslokalerna här fyller en viktig funktion. Majoriteten hänvisar dock till att tillgången till allmänna samlingslokaler är en kommunal fråga som ej ska regleras i lag. Vi är väl medvetna om detta och konstaterar att tillgången varierar stort mellan landets kommuner. Det finns redan en lag som säger att det ska finnas bibliotek i varje kommun, som vi tidigare har diskuterat. Vi finner det rimligt att se med samma ögon på samlingslokalerna, men eftersom Vänsterpartiet uppenbarligen är ensamt om denna uppfattning, för tids vinnande och för att vi inte ska förlora en viktig omröstning utan kunna jobba vidare med frågan avstår vi från att yrka bifall till denna reservation. Vi får säkert anledning att återkomma i framtiden om inte den nuvarande utvecklingen vad gäller samlingslokalerna bryts.

Herr talman! Det finns många intressanta och viktiga frågeställningar i detta betänkande. Som sagts tidigare gäller det motioner från allmänna motionstiden dels från i år, dels från förra året. Det handlar bl.a. om idrottens självständiga ställning, jämställdhet, funktionshinder, etik, dopning m.m. Man skulle kunna säga att det är frågor som ständigt är aktuella och som också återkommer i olika former i kulturutskottet. Jag kommer i mitt inlägg att koncentrera mig på några frågor, nämligen bredd och motionsidrott samt folkhälsa, EU och idrott och främjandeorganisationer, och så kommer jag att tala lite grann om utredningen om proffsboxning och kampsporter. Jag står självklart bakom alla kristdemokratiska reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall bara till reservation 16 Betänkande KrU4 inleds med en redogörelse för hur idrottsfrågorna behandlas inom den europeiska gemenskapen. Idrotten omfattas som bekant inte av EG-fördraget. Det hindrar inte att en livlig debatt förekommer om idrotten särskilt när det handlar om ekonomiska frågor. Europeiska rådet antog vid sitt möte i Nice en deklaration om idrotten. Jag vet också att överenskommelser har gjorts mellan kommissionen och de internationella fotbollsförbunden. Det jag särskilt har fastnat för är deklarationen om skydd av idrottande ungdomar. För mig är detta en viktig social fråga. Jag tar ett exempel. Begåvade men mycket unga spelare lockas till kontraktsskrivning med fotbollsklubbar i Europa. Dessa ungdomar är oftast minderåriga, vilket innebär att familjerna dras in i affärerna, och det är vanligt att jurister måste tas till hjälp. Det finns också en stor risk att oseriösa agenter utnyttjar denna situation. Det är inte svårt att föreställa sig vad som kan hända om en ung fotbollstalang misslyckas långt hemifrån i en fotbollsklubb någonstans i Europa. Skyddsnätet är obefintligt, och en sådan motgång måste vara dubbelt svår då man troligen inte haft möjlighet att slutföra t.ex. studierna på gymnasienivå. Det är angeläget att svensk fotboll arbetar aktivt för att stödja unga talanger på olika sätt, så att de väljer att utvecklas i sin egen takt i sitt hemland. Jag förstår att mycket kan vinnas rent ekonomiskt på att göra en lyckosam tidig karriär som idrottare, men frånvaron av skydd för dessa ungdomar och risken för oseriösa avtal gör att det hela kan te sig som ett lotteri. För omtanken om den enskilde individen är det för mig därför viktigt att denna fråga får en ökad uppmärksamhet på såväl nationell nivå som inom det europeiska samarbetet, eftersom det krävs att hela Europa verkar i samma riktning för att en förändring ska komma till stånd. När vi läser i inledningen av betänkandet ser vi att det är någonting som nu verkar ske. Herr talman! I går presenterades Socialstyrelsens stora folkhälsorapport, och bilden som tecknas av svenska folkets hälsotillstånd är förhållandevis ljus. Det finns mycket att säga om den, men jag ska bara ta upp några saker med anknytning till vårt betänkande. Det är bl.a. det att ungdomarnas levnadsvanor oroar forskarna. Svenska ungdomar ökar i vikt. Enligt Socialstyrelsen har t.ex. andelen överviktiga bland mönstrande ökat från 7 till 18 % från 1971. De rör inte på sig tillräckligt varken på fritiden eller i skolan, och risken för framtida sjukdomar ökar. I tidskriften Skolhälsovård, som bl.a. behandlar satsningen "Sätt Sverige i rörelse", kan man läsa följande: "Länge har den enskilda största hälsorisken i västvärlden varit tobaksrökning. Men tiderna förändras, samhället utvecklas snabbt och i dag är förhållandena annorlunda. I dag är stillasittande vår största hälsorisk, i hela västvärlden. Vi blir allt tyngre, får alltfler sjukdomar till följd därav." Jag vågar knappt tänka på hur hälsosituationen kommer att se ut om t.ex. 10, 20 eller 30 år. Här handlar det om den kanske största utmaning som vi har framför oss. Nu måste vi ta detta på största allvar och vidta åtgärder för att förändra trenderna. Det är det som behandlas i kristdemokraternas motion Vi kristdemokrater delar utskottets uppfattning att det är glädjande att en rad åtgärder sätts i gång för att ytterligare bredda idrottsverksamheten och för att få människor att utöva motion. Det handlar bl.a. om det fysiska aktivitetsåret, 2001, om utveckling och förnyelse av idrottsverksamhet på lokal nivå och flera andra intressanta projekt. Självklart ser vi positivt på alla de åtgärder som görs i syfte att skapa en god folkhälsa. I vårt särskilda yttrande, som vi har tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet, har vi velat peka på att risken finns att de insatser och projekt som nu genomförs stannar vid tillfälliga insatser. Vi vill betona behovet av ett mer samlat grepp om folkhälsofrågorna på lång sikt. Idrottsrörelsen och skolan har en mycket viktig uppgift i det här sammanhanget. fr.o.m. år 2000 utgör statens stöd ett eget anslag riktat direkt till främjandeorganisationer. I regeringens budgetproposition redogörs för vilka organisationer som under innevarande år får det här stödet. I Idrottsutredningen talas det om att målet för det statliga stödet ska vara att stärka sådan allmännyttig ideellt organiserad verksamhet som har till syfte att främja ett aktivt friluftsliv. Staten bör vara öppen för att pröva eventuella bidrag till nya organisationer. Våren 1999 kunde vi läsa att man inom Regeringskansliet hade inlett en översyn av stödet till friluftslivet och främjandeorganisationerna. Regeringen hade då för avsikt att återkomma i dessa frågor under samma höst. I budgetpropositionen för 1999/2000 meddelade regeringen att man avsåg att återkomma till riksdagen i dessa frågor under våren 2000 varvid ett nytt system skulle kunna tillämpas fr.o.m. år 2001. I budgetpropositionen i år anges bara vilka som har fått stöd, men det står ingenting om framtida inriktning. Fortfarande bereds frågan i Regeringskansliet, enligt betänkandet. Det anser jag vara en långbänk för en fråga som vi började diskutera redan 1999. I dag får mer kända organisationer, som förut fick detta via idrotten, del av stödet, och det är helt i sin ordning. Men nu är frågan: Hur går det för de andra organisationerna? Herr talman! Till slut vill jag säga några ord om tillkännagivandet om en expertutredning när det gäller proffsboxning och kampsporter. Under ett antal år har frågor om professionell boxning varit uppe till behandling i riksdagen. Precis som man konstaterar i betänkandet har utskottet och en klar majoritet då ställt sig bakom ett fortsatt förbud. Också i år finns det några motionsförslag i olika riktningar när det gäller proffsboxningen men också när det gäller olika kampsporter. Utskottet anser inte heller nu att lagen bör upphävas. När det gäller kampsporterna är förbudsfrågan komplicerad. Det finns helt klart gränsdragningsproblem, och vi måste, tycker jag, få en större kunskap om de olika kampsporterna innan vi fattar beslut här i riksdagen. Det är inte lätt att hålla reda på alla nya kampsporter som har kommit till Sverige, och jag anser att det är för mycket begärt att nära nog rakt upp och ned kräva en utvidgning av lagen.

Herr talman! Fysisk inaktivitet är den stora boven när det gäller ohälsa. För att man ska få ett så bra skelett som möjligt måste man bygga upp det genom aktiva rörelser. Man kan t.ex. klättra, klänga och krypa. Vi kan påverka uppbyggandet av skelettet upp till 20-25 års ålder. Vi kan ju inte begära att barn, under större delen av den här tiden, ska förstå vikten av detta. Därför är det vår uppgift som vuxna att ge våra unga så goda framtidsmöjligheter som tänkas kan, och det gör vi genom att ge dem möjlighet till aktiva rörelser i skolan. Vi måste komma ihåg att skelettet börjar brytas ned efter 25 års ålder. Om vi inte har ett bra skelett då ökar risken för benbrott och höftledsfrakturer när vi blir gamla. Redan nu kan vi se en ökning av höftledsfrakturer. 1986 opererades 15 000 personer. Nu opereras 30 000. Barn ända ned till 12 års ålder går på sjukgymnastik, eftersom de har fått belastningsbesvär. Musklerna är för svaga och knäna värker. Och 17-åringar har diskbråck. Den välkände hjärnforskaren Matti Bergström har sagt så här: För att det ska bli ordning i barns hjärnor måste de utsättas för kaos genom rörelser och lek. Därför måste barnen klättra, klänga och krypa. De bygger då upp muskelmassan och får samtidigt lättare för att ta emot kunskaper. Folkhälsan i allmänhet och ungdomars hälsa i synnerhet blir allt sämre. Problem med rygg och nacke, övervikt och dålig kondition är några av de symtom som har ökat i omfattning under senare år. Ökningen av rökningen, som vi ser särskilt bland flickor, liksom växande drogmissbruk bland ungdomar är andra illavarslande signaler när det gäller folkhälsan. Ohälsan kostar faktiskt samhället omkring 300 miljarder om året, vilket har föranlett Folkhälsokommittén att lägga fram förslag till 20 nationella mål för hälsoutveckling. Vad Folkhälsokommittén delvis synes ha förbisett är den stora betydelse som idrottsrörelsen, skolidrotten och gymnastiken kan spela för att främja folkhälsan. På många håll runtom i skolorna krymper utrymmet för idrott. I gymnasieskolan är b-kursen fr.o.m. i höstas borttagen, vilket innebär att det är mindre än en timme idrott i veckan i skolan under de tre gymnasieåren. Det är många motioner skrivna om bredd och motionsidrott samt folkhälsan. Jag upplever att vi i utskottet är överens om att den försämrade folkhälsan är ett problem och att vi alla vill kämpa för att förbättra den. Av den anledningen har vi inte reserverat oss till förmån för våra motioner utan har skrivit ett särskilt yttrande där vi borgerliga har skrivit ihop oss om behovet av ett samlat grepp inom folkhälsofrågorna på lång sikt med särskild betoning på barn och ungdomar och att insatserna i skolan ska stå särskilt i fokus. Men vi kommer inte att släppa de här frågorna enbart med detta yttrande, utan jag är övertygad om att flera av oss kommer att hålla debatten levande genom bl.a. interpellationsdebatter. Herr talman! Jämställdhet måste råda inom alla områden i samhället. Inom idrotten är det ett problem som har uppmärksammats men som långtifrån är löst. Det är viktigt att flickor och pojkar får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi anser att regeringen bör uppmana kommunerna att uppmärksamma det här. Det kan gälla såväl tillgången till anläggningar som möjligheten att få träningstider. Ännu förekommer det att konståkande flickor får obekväma tider, alltså tidiga morgnar och sena kvällar, medan pojkar som tränar ishockey får de bästa tiderna. Riksidrottsförbundet arbetar med det här i ett treårsprojekt som jag hoppas ska leda till en ökad insikt om de olika villkor som i dag gäller för kvinnor och män och att de synliggörs. Handikappidrotten i Sverige har på senare tid varit framgångsrik. Vi har många duktiga idrottare bland dem som tävlar framgångsrikt både internationellt och inom landet. Även där har Riksidrottsförbundet ett treårsprojekt. Man har i uppdrag av regeringen att tillgodose funktionshindrades behov av idrottslokaler. Projekttiden är snart slut, men funktionshindrades delaktighet inom idrotten har inte ökat nämnvärt. Ett problem är att handikappanpassade idrottslokaler i stor utsträckning saknas. Många idrottsföreningar äger själva sina anläggningar, och deras ekonomi är ganska dålig, så de har inte råd att handikappanpassa sina lokaler. Av den anledningen har jag motionerat om att man bör se över möjligheterna att införa ett anslag till föreningsägda idrottslokaler. Likaväl som det finns anslag till allmänna samlingslokaler för köp, ny och ombyggnad, standardhöjande reparationer och handikappanpassning bör det finnas möjligheter för idrottsföreningar att söka bidrag till föreningsägda idrottslokaler. I många orter runtom i landet finns det heller inte någon samlingslokal, utan det är idrottsföreningens lokaler som används även till ortens olika möten och fester. Jag yrkar bifall till reservation 6 om funktionshinder och till reservation 14 om stöd till föreningsägda idrottslokaler. Sedan blev jag väldigt glad över att Vänsterpartiets Peter Pedersen pratade varmt om samlingslokalerna. Däremot blev jag något förvånad över att han kände sig lite ensam om att jobba för samlingslokaler. Det är väl så att man inte lägger märke till allt, men under budgetberedningen tror jag att vi hade sex motioner om samlingslokaler och ökat anslag. Inget annat parti har så mycket pengar anslaget i budgeten till samlingslokaler som vi. Tittar man bara på dagens ärende handlar det om samlingslokaler ur handikappsynpunkt, samlingslokalernas betydelse i storstäderna och återinförande av kösystemet, där det handlar om en framförhållning så att man i god tid ska kunna få reda på att man får pengar av kommun och stat. Jag tror kanske inte att Peter Pedersen har uppmärksammat detta, men nu vet han om det. Herr talman! Jag kan inte heller låta bli att lyfta fram en motion som inte behandlas i det här utskottet utan i skatteutskottet. Den har väldigt stor betydelse för våra duktiga elitidrottsmän och kvinnor. Idrottsutövare kan under några aktiva år erhålla mycket höga inkomster till följd av sina fantastiska idrottsprestationer. Om de bor kvar i Sverige får de betala mycket höga skatter, och många väljer därför att bosätta sig i ett annat land. Sverige tappar genom detta skatteinkomster och dessutom goodwill. Det skulle se mycket bättre ut om vi gav dem möjlighet att fördela inkomsten under en längre tidsperiod genom att t.ex. inrätta ett idrottskonto. Det innebär att ett uppskov med beskattning medges och att de beskattas först de år då pengarna tas ut från kontot. Aftonbladet frågade en del elitidrottare vad de tyckte om den här möjligheten. De som intervjuades sade att de gillade idén och skulle utnyttja möjligheten om den erbjöds. Jag vet att det finns flera enskilda ledamöter som kämpar och drar mot samma håll, och jag hoppas att vi på sikt ska få gehör för den här kampen. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om kampsporter. Proffsboxning har ju debatterats flitigt och eldigt i den här kammaren. Jag minns med glädje fjolårets debatt när Elisabeth Fleetwood, Charlotta Bjälkebring och Peter Pedersen debatterade enormt tufft. Det var mycket intressant. Även andra var med i debatten. Inom mitt eget parti har vi delade meningar i den här frågan. Det är precis samma sak med Vänsterpartiets ledamöter, och det är säkerligen likadant i alla andra partier. Av den anledningen var vi fyra personer från olika partier som skrev ihop oss i höstas i en motion där vi begärde att lagen om förbud mot proffsboxning skulle ses över och att man även skulle se över de andra kampsporterna. Under ärendets behandling i utskottet visade det sig att majoriteten tyckte att det var ett bra förslag. Därför tycker jag i dag att det är glädjande att vi har enats. Vi har enats om att begära en expertutredning som ska se över förutsättningarna för alla kampsporter. Jag är medveten om att vi inte kan beordra regeringen hur den här utredningen ska hanteras, men jag kan tänka mig att utredningen kommer att delas upp efter olika grupperingar inom kampsporterna. Därför skulle jag vilja skicka med en vädjan om att gruppen får i uppdrag att titta på boxningen först. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla
Herr talman! Jag vill passa på att tacka de partier, bl.a. Centern, som nu äntligen har accepterat en allsidig och förutsättningslös utredning. Även om man kan tycka olika i sakfrågan vågar man släppa ifrån sig frågan till en expertutredning som får belysa den mer noggrant. Anledningen till min replik var framför allt det där med samlingslokaler. Det är riktigt att även Centern lyfter upp frågan om samlingslokaler. Det är ingen hemlighet, vi avslöjar inga detaljer här tror jag, att även Vänsterpartiet gärna skulle vilja se mer pengar till samlingslokaler. Det vår reservation går ut på är dock att vi ska kunna säkra tillgången till samlingslokaler, eventuellt genom en lagstiftning, om den nuvarande utvecklingen inte bryts. Det är alltså ungefär samma sak som när det gäller bibliotek. Man ska garantera att det åtminstone ska finnas en samlingslokal i varje kommun. Det är det vår reservation handlar om.
Herr talman! Tack för erkännandet. Jag kan förstå Peter Pedersen som känner att vi lite grann har gått honom till mötes i fråga om det här med proffsboxning osv. Man påverkas ju av diskussioner, och jag kände mig mycket starkt påverkad av fjolårets diskussion, det kan jag ärligen erkänna. Jag tycker att det känns riktigt att vi nu får en expertutredning som tittar på det här. När det gäller samlingslokalerna vill ju inte vi lagstifta. Det vill vi inte göra. Det handlar än en gång om det kommunala självbestämmandet. Jag är helt övertygad om att alla de bygderörelser som växer upp runtom i landet är så oerhört angelägna om att det ska finnas samlingslokaler - bygdegårdar, hembygdsgårdar osv. - där de kan hålla till att kommunerna aldrig skulle våga skära ned på det här. Då blir det strid ute i bygderna. En lagstiftning anser vi inte behövas. Däremot behövs det mer pengar. Det är glädjande att höra att Vänsterpartiet också vill anslå mer pengar. Då kanske vi kan mötas på vägen framöver.
Herr talman! Jag vill fråga Birgitta lite grann om det här intressanta idrottskontot. Visst är det bra om man kan fördela inkomster över flera år, inkomster som kommer i en stor klump. Men det kan väl inte bara gälla elitidrottsutövare? Det borde väl också gälla en konstnär som säljer en stor skulptur eller en tavla? Det måste väl finnas ett kulturkonto också? Så tänker jag på att när jag inte är riksdagsledamot utan i stället säljer kompetens går det ibland väldigt bra något år och sedan är det ingen som vill ha min kompetens på flera år. Ska det gälla fritt företagande också? Jag tycker att idrottskonto låter jättespännande, men jag vill gärna höra hur Centerpartiet har tänkt sig avgränsningarna här.
Herr talman! Först vill jag säga tack till Miljöpartiet som i skatteutskottet har stött vår motion. Där har vi sagt i reservationstexten att det här inte bara gäller idrotten utan att man också måste titta på andra grupper. Men vi kan inte se på alla yrkeskårer. Ser man på oss riksdagsledamöter är det ju under många år som vi tjänar pengar. Det går inte att införa ett sådant här konto för alla olika kategorier. Men det finns alltså fler än idrottsutövare som kan tillgodogöra sig det här. I dag handlar det fram allt om idrott, och därför tycker jag att jag vill lyfta fram det. Om Ewa Larsson läser reservationstexten finns det flera saker där som man behöver tänka på om man ska utreda det här.
Herr talman! Jag har läst reservationstexten. Vi har pratat om kulturkonto förut. Det kanske finns andra varianter för att klara ut det här med inkomster som kommer i klump. Avgränsningarna blir väldigt svåra. Jag har inte pratat om riksdagsledamöter. Jag pratade om egna företagare som t.ex. säljer kompetens, som jag när jag inte är riksdagsledamot. Då måste jag naturligtvis spara pengar över flera år, men skattebördan kommer när jag får pengarna. Jag tycker alltså att vi ska fortsätta resonera om den här frågan och se hur man ska kunna lösa situationen för alla dem som får inkomster koncentrerat. Men skattesystemet är det inte många som vill ge sig på och peta i. Jag tror att det kanske t.o.m. krävs en utredning för att komma till rätta med det här.
Herr talman! Det var ungefär dit jag också tänkte komma i mitt svar nu. Det är kanske så att vi behöver ha en utredning. Det är precis som att vi efter en diskussion har kommit fram till att vi i fråga om proffsboxning inte bara kan titta på proffsboxning utan behöver titta på alla kampsporter. Samma sak är det nog med det här. Jag tror att vi kan fundera vidare på det här, och vi kan säkert nå väldigt långt i den här frågan.

Herr talman! Det finns ett antal motioner om idrottsfrågor som har kommit upp under allmänna motionstiden. Inte minst vi i Folkpartiet ser det här som en så viktig del av samhället att vi i höstas lämnade in en kommittémotion om idrotten, den största folkrörelsen. En mycket viktig del är idrottens självständiga ställning. Visst får idrotten ett starkt ekonomiskt stöd, men mycket är ju rundgång från spel och lotteriverksamhet, som idrotten till en del skulle ha kunnat sköta själv utan mellanhänder. Men herr talman, jag ska inte ta upp tråden med spel i dag. Det får vänta tills vi äntligen får propositionen. Det är ändå förvånande, kanske, att det inte händer någonting, ingenting som syns i alla fall, på det området. Det börjar bli ganska längesedan som utredningen lämnades. Jag hade för mig att det då förespeglades en proposition den här våren. I avvaktan på den får vi diskutera de områden som finns tillgängliga. Riksidrottsförbundet har uppgiften att vara myndighet och fördela de statliga medel som kommer. Vi i Folkpartiet anser att man då ska vara konsekvent och hålla sig till det. På mig verkar det som att regeringen nu vill avlöva Riksidrottsförbundet en viktig del genom att själv fördela pengar till SOK, Sveriges olympiska kommitté. Jag vet inte varför man vill ta det steget, men det kanske regeringspartiets företrädare sedan vill utveckla. Frågan bereds för närvarande inom regeringen. Jag hade hoppats att kammarens ledamöter hade kunnat avstyra de tankegångarna. I anslutning till detta finns också skäl att lyfta fram Dövas världsspel. Vi har i vår motion föreslagit att det ska jämställas med Paralympics, vilket var den samlade idrottens mening vid Riksidrottsförbundets stämma år 1999. Men utskottets majoritet anser att kammaren inte ska ta ställning i den riktningen med hänsyn till att RF har möjlighet att agera inom sina egna ramar. Jag kan bara beklaga den inställningen. Idrotten är härlig såtillvida att den sammanför människor med olika förutsättningar. De allra flesta sporterna medför att t.ex. ungdomar från olika familjeförutsättningar kommer samman, och förståelsen för varandra ökar. Det finns också sporter där funktionshindrade och icke-handikappade kan tävla med och mot varandra. Idrotten skapar också en förståelse för handikapp. Jag är övertygad om att en hel del insatser från handikappade elitidrottare har betytt mycket mer än många informationskampanjer för förståelse och acceptans av att vi människor är olika och har olika förutsättningar. Dock måste det, som jag tror att Birgitta Sellén också tog upp, finnas likvärdiga förutsättningar för handikappade att ha tillgång till anläggningar. Där kan det göras mer. Det är mot den bakgrunden som vi har gått samman med Centern och Kristdemokraterna om en reservation. Så kommer vi till det Peter Pedersen sitter och väntar på, nämligen kampsporterna. Som ni förstår av vår fyrpartimotion har jag en uttalad motvilja mot verksamhet som handlar om att det är regelriktigt att få slå varandra till medvetslöshet. I alla andra sporter än kampsporter är det regelvidrigt och medför både utvisning och avstängning för längre eller kortare tid. Utskottet har ändrat inställning sedan förra gången motsvarande motioner behandlades och föreslår nu en utredning. Utskottet och riksdagen har tidigare ställt sig bakom ett fortsatt förbud mot professionell boxning i Sverige. Men nu vill man ha en förutsättningslös utredning om både professionell boxning och övriga s.k. kampsporter. Jag har inget emot utan föreslår snarast att man ser över lagen. Med det är det inte sagt att det ska vara en utredning. Jag vill ha en klar inriktning och styrning som syftar till att även förbjuda andra professionella kampsporter där det ingår i utövandet att man får skada varandra. Peter Pedersen tar som argument att han inte är ensam om åsikten. Han hänvisar till en undersökning i Aftonbladet där 80 % av 8 000 tyckte att man skulle tillåta proffsboxning. Nu är inte en sådan undersökning särskilt slumpmässig i sitt urval, men à la bonne heure. Jag förbehåller mig faktiskt rätten att ha åsikter som inte delas av majoriteten av svenska folket. Det är demokratins förutsättning. Jag har heller inte så ömma tår som uppenbarligen Peter Pedersen har som inte vill ta en votering, eftersom han är rädd att få stryk i den. Hade jag haft motsvarande inställning hade jag faktiskt inte haft här att göra i riksdagen. Det finns sporter med s.k. fullkontakt. Den utredning som Riksidrottsförbundet har gjort var inte särskilt fullödig. Det framgick inte speciellt mycket vad de olika nya sporterna syftar till. Jag har varit inne lång tid på Internet och försökt att forska i alla de olika sporter vars namn jag inte ens kan uttala. Jag kan försäkra att det inte är enkelt att få fram i vilka sporter det är fullkontakter eller inte. Med fullkontakter menas att man får klippa till varandra, annars finns någon annan benämning. Det är därför att jag vill att man ska kunna se över lagen. Man behöver inte ha någon stor utredning, eftersom jag har min inriktning klar. Peter har en liten poäng i detta med amatörmässigt kontra professionellt utövande av dessa sporter. Det är dit vi för närvarande har tänkt oss att gå med det professionella. Nu finns det andra skydd när det gäller amatörboxning, om vi t.ex. tar den delen. Skadorna blir inte lika stora. Visst finns det en poäng i det, men jag har för närvarande stannat vid det förslag som ligger. Herr talman! Jag vill slutligen ta upp den del av idrotten som egentligen berör de flesta, och även förhoppningsvis oss, nämligen bredd och motionsidrotten. Precis som några andra har sagt här i debatten har vi ett problem i att det inte bara är vi i grav medelålder som ökar i vikt. Det gäller också barn och ungdomar. Stillasittandet är alltför stort. Om vi ska ha en god folkhälsa måste goda motionsvanor grundas tidigt. Givetvis är det bra när man än startar sitt motionerande. Men allra bäst är om det pågår kontinuerligt från unga år. Jag är medveten om att vi inte ska in och peta i timplaner i skolan. Men det hjälps inte att jag med oro ser utvecklingen, läser undersökningar och får antydningar om att idrott i skolan nästan håller på att bli en frivillig del. Det är lätt att bli tillfälligt eller t.o.m. permanent befriad från deltagande. Andra omständigheter påverkar naturligtvis också. Förr tog man sig själv till och från olika aktiviteter. Av olika skäl, och säkert fullgoda skäl, skjutsar vi i dag våra barn. Det är alltså en mängd naturliga motionstillfällen som har försvunnit. Det får tyvärr många av våra barn lida av längre fram i livet. Vi i Folkpartiet skriver i ett särskilt yttrande tillsammans med övriga borgerliga partier att vi vill betona behovet av ett mer samlat grepp om folkhälsofrågorna på lång sikt. Insatserna i skolan står särskilt i fokus. Jag tror inte heller att någon annan vill något annat här. Men på något sätt kan man känna sig nästan vanmäktig i sin strävan när vi ser utvecklingen, och vi måste på alla sätt ge uttryck för det. Alla vi föräldrar har givetvis ansvar. Men vi måste få skolan att också ta ett större ansvar, oberoende om det sker härifrån eller via kommunalpolitikerna. Jag propagerar inte för en lagstiftning. Tro nu inte det. Ett bättre kroppsligt välbefinnande leder som bekant också till att det är lättare att ta sig an övriga uppgifter både i skolan och i arbetslivet. Jag står till sist bakom samtliga våra reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 1 och 11.

Herr talman! Lennart Kollmats sade att jag inte vågar ta votering. Jag hör till de riksdagsledamöter som tycker att det tas alldeles för många voteringar där man vet hur de kommer att sluta på förhand. Inte minst Folkpartiet råkar ut för en hel del onödiga nederlag i hård konkurrens med Centern i ett tidigt skede. Jag tycker att vi ibland kan avstå från att votera. Det räcker att man reserverar sig, så vet man vad olika partier tycker. Det är meningslöst att ta stryk på varje enskild fråga. Det om detta. Det är ändå bra att Lennart Kollmats erkänner att det finns ett visst problem. Vad innebär det att vara proffs eller amatör? Varför är det bra att slå varandra i huvudet, som jag tror att Lennart Kollmats uttryckte sig, som amatör men inte om man är proffs? Jag har förståelse för att man kan ha olika invändningar mot boxningssporten. Jag konstaterar dock att den sporten finns, den existerar. Det finns trots förbud svenska proffsboxare, men de tvingas att tävla utomlands. På vilket sätt bidrar det till en större säkerhet för de enskilda utövarna av boxningssporten? Sedan skulle jag också vilja något annat. Att se över lagen är ingen utredning, säger Lennart Kollmats. En liten miniutredning eller beredning lär det bli. Vilka andra professionella kampsporter avses i reservationen? Jag har också läst Riksidrottsförbundets utredning. Jag har svårt att se att det finns någon annan kampsport som utövas professionellt på samma sätt som proffsboxning. Det måste vara en oerhört marginell företeelse som ni vill att man ska se över i syfte att utvidga lagen. Även här handlar det om att det är enbart professionella utövare som ska omfattas. Om man utför ulimate fighting, eller vad det nu kallas, och är amatör omfattas inte det av den översyn som Lennart Kollmats m.fl. vill ha. Hur förklarar ni att det just när det gäller boxning eller kampsporter är helt avgörande för hur man ska bedöma sporten om det är proffs och amatörer och inte vad som faktiskt sker på tävlingsarenan?
Herr talman! Jag uppfattade att Peter Pedersen sade i sitt anförande att han inte ville ta stryk i en viktig votering - därav den kommentar som jag gjorde. Jag tycker inte att det är onödiga voteringar när man markerar, men vi kan ju ha helt olika uppfattningar om tågordningen i kammaren. Det får väl var och en ta upp inom respektive parti. När det gäller skillnaderna mellan amatörer och professionella så uppfattade jag det så att man har bättre skydd inom amatörboxning. Det har jag lärt mig. Man har bl.a. huvudskydd - det vet Peter oerhört mycket bättre än vad jag vet. Det gör att skaderisken åtminstone är mindre. Peter har en liten poäng här, men jag har ändå velat dra gränsen vid detta mer professionella. När det gäller de andra kampsporterna fick jag inte fram var det ingick i reglerna att det är tillåtet att slå varandra, gärna till medvetslöshet, eller åtminstone oskadliggöra varandra. Det är kriteriet för mig. Jag vill ha den delen med i ett utvidgat förbud mot professionell boxning. Det ska gälla även sådana kampsporter. Det finns ju andra kampsporter, där man markerar slagen men inte fullföljer dem. De sporterna är naturligtvis inte aktuella. Dessvärre tillhör jag ett litet parti. Vi har inte resurserna att göra ens en miniutredning i det här avseendet. Det var därför vi ville ha ett tillkännagivande. Regeringskansliet har ju något större resurser, och skulle säkerligen lätt kunna få fram vilka sporter det gällde med det kriterium som jag angav.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att när jag läser innantill så står det fortfarande: För alla andra kampsporter som utövas, även om de har de hårda inslag som Lennart Kollmats var inne på, är det bara de som utövas professionellt som omfattas av den miniutredning eller översyn som ni vill ha. Är man amatör omfattas man alltså inte av det förslag som Lennart Kollmats har. Det hör till saken att jag inte ser den förutsättningslösa utredningen som någon seger. Jag känner nämligen inte till utgången av utredningen. Utifrån min ståndpunkt finns det en stor risk att man kommer fram till att vi ska fortsätta att förbjuda proffsboxning och även andra kampsporter. Då kommer frågan att förskjutas i kanske ytterligare 30 år framåt. Men jag tycker att den risken är värd att ta för att frågan återigen ska kunna belysas med dagens kunskaper och ses i dagens faktiska verklighet. Jag förstår inte att inte Folkpartiet, och för den delen även Miljöpartiet, inte kan tänka sig en förutsättningslös utredning av en sådan här viktig fråga för ett fåtal utövare, som ändå anser att man ska ha rätt att utöva den sport man vill. Som jag var inne på i mitt anförande har jag ingenting emot att vi ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att få en säker eventuell proffsboxning i Sverige. Tittar man på andra länder, USA t.ex., så ser man att man har i stort sett olika regler i varje delstat där man tillåter proffsboxning. Jag hävdar att vi kan sätta upp egna regler. Vad ska gälla för att proffsboxning i Sverige ska vara tillåtet? Jag vill t.ex. inte se personer i min ålder boxas, som man kan se i andra länder. Det tycker inte jag är lämpligt. Vi kan sätta upp hårdare åldersgränser. Om man har förlorat ett visst antal matcher så ska man inte få boxarlicens i Sverige osv. Det finns en rad sådana åtgärder som vi kan vidta för att säkra en bättre och mer kvalitativ sport än den som vi ibland kan se på olika kabel-TV kanaler. Den är inte alltför bra. Jag vill ha en bra boxning i Sverige, med hög säkerhet. Det tror jag vi kan bidra med om vi tillåter detta med ett fast regelverk.
Herr talman! En sak som jag glömde svara på i Peters förra fråga var varför man skulle ta upp de professionella andra kampsporterna, som inte är boxning. De är ju så små, sade man. Men som jag ser det är detta också en lagstiftning i förebyggande hänseende. Vi vet inte vilken utveckling detta kan få. Vi blev plötsligt helt eniga i och med en kommentar som Peter gjorde. Jag vill inte heller se folk i Peters ålder utöva professionell boxning. Jag tror att det är tredje eller fjärde gången som jag tar upp att man mycket väl kan ha en inriktning i en önskan om en lagändring. Jag tycker inte att det är så konstigt att man har det. Det är väl inte alltid som man ställer upp med förutsättningslösa utredningar för att förändra något. Det är tvärtom väldigt ofta så - och det tror jag även gäller Vänsterpartiet - att man har sin inriktning klar, men vill ha detaljerna mer klargjorda kring inriktningen. Därmed gör man en miniutredning, eller vad vi nu vill kalla det.
Herr talman! Lennart Kollmats talade om breddoch motionsidrotten. Han pratade om att skolan har ett stort ansvar. Men vi ska väl inte gå in och peta i timplanerna, sade han. Det var då jag reagerade och begärde ordet. Det är nämligen precis det som vi måste göra! Ta bort timplanerna i skolan! Då kommer skolan att ta sitt ansvar. I skolan är man mycket väl medveten om detta problem, men på grund av timplanerna och den låsning som följer med dem så kan man inte utöva så mycket idrott och rörelse som man egentligen skulle vilja. Tar man bort timplanerna kan man ha idrott och matte på samma lektion t.ex. Det går alldeles utmärkt. Hur ser Lennart Kollmats på den möjligheten?
Herr talman! Ja, man kan räkna stegen när man springer, t.ex. Det håller jag med om. Det var ungefär detta som jag menade med att inte gå in och peta i timplanerna. Vi har en principiell uppfattning om att vi inte ska fastställa timplaner från riksdagen. Okej, ta bort timplanerna och låt målen vara klara. Det är den uppfattning som jag står för. Det är möjligt att jag uttryckte mig lite fel när jag sade att man inte skulle peta i timplanerna. Bort med dem! Vi ska inte fastställa dem här från riksdagen.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har frågat mig hur jag kommer att ställa mig till kommande förslag från kommissionen om harmonisering av asyl och migrationspolitiken. Hon oroar sig för vart den svenska asylpolitiken är på väg om vi likställer brott som begås av humanitära skäl med de som begås för ekonomisk vinning. Hon har också påpekat att fokus borde läggas på rätten att söka asyl i stället för på kontrollfrågor. Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen är beredd att stoppa ett franskt direktivförslag om transportörsansvar om Anhörigkommittén inte avser att föreslå införandet av ekonomiska sanktioner mot transportörer. Hon har också frågat mig om regeringen är beredd att verka för att bestämmelser om tillfälligt upphävande av viseringskrav och transportörsansvar förs in i direktivförslaget om tillfälligt skydd vid massflykt samt om direktivet om transportörsansvaret antas. Vidare har hon frågat om regeringen är beredd att verka för att medlemsstaterna förbjuds att själva införa strängare eller mer omfattande regler om sanktioner mot transportörer. Jag vill först säga att jag delar uppfattningen att vi bör fokusera på asylrätten. Sverige har bl.a. i samarbetet med de baltiska länderna framhävt vikten av att ett land utformar en asylprocess som uppfyller rättssäkerheten och utvecklar möjligheterna att ta emot asylsökande vid sina gränser. Detta synsätt försöker vi också förmedla till andra kandidatländer och övriga länder i centrala och östra Europa. Frankrike har under sitt ordförandeskap tagit initiativ till att utarbeta förslag till rambeslut och direktiv om åtgärder mot människosmuggling samt förslag till direktiv om harmoniserade straffsatser vid utkrävandet av ansvar för transportörer som transporterar hit tredjelandsmedborgare som saknar erforderliga inresehandlingar. Alla åtgärder som reglerar utlänningars inresa och vistelse i EU-länderna måste bedömas mot bakgrund av vår vilja att bibehålla och stärka asylrätten samt att främja människors möjlighet att fritt röra sig mellan länder. Initiativ inom migrationsområdet måste därför granskas utifrån denna grundsyn. Det förstnämnda initiativet innehåller bl.a. förslag om strängare påföljder än de nuvarande svenska. Syftet med en sådan skärpning är att bekämpa den grova typ av organiserad brottslighet som människosmugglingen utgör. Från svensk sida har vi i skilda sammanhang förklarat att vi gärna ser gemensamma initiativ för att motverka olaglig invandring och försvåra människosmugglarnas verksamhet. Vi har samtidigt gjort helt klart att vi inte anser att åtgärder som vidtagits av humanitära skäl ska bestraffas. Till min glädje har jag kunnat konstatera att en majoritet av medlemsstaterna slutit upp bakom detta synsätt. Ännu återstår emellertid en del arbete innan vi kan anta gemensamma regler som innebär just det Sverige har, liksom i stort sett alla andra europeiska länder, regler om transportörsansvar. Reglerna är utformade på skilda sätt i olika länder. Det grundläggande kravet är dock att flygbolag och andra transportörer ska kontrollera passagerarnas resehandlingar. Denna regel har vi således redan i Sverige. Tillämpningen av Schengenreglerna och ett antagande av förslaget i det franska initiativet innebär därför i denna del ingen förändring för Sverige. Kravet på transportörerna är att de ska förvissa sig om att resenärerna har de resehandlingar som fordras. Dessa regler gäller alla passagerare, oavsett nationalitet eller etnisk tillhörighet. Det finns således ingenting i kraven som kan tas till intäkt för att diskriminera vissa resenärer. Det direktivförslag som nu diskuteras i EU syftar till att harmonisera de ekonomiska sanktionerna mot de transportörer som inte kontrollerar resehandlingar. Det har emellertid visat sig svårt att nå en fullständig harmonisering, och det går för tillfället inte att fastställa en högsta tillåtna nivå. Ett sådant arbete måste ses på lång sikt. Däremot är det betydelsefullt att EU länderna, efter ett svenskt förslag, nu diskuterar att transportörsansvaret inte ska utkrävas om resenären behöver skydd. I samband med att Sverige godtog villkoren för deltagande i Schengensamarbetet förband vi oss att anpassa vår interna lagstiftning till Schengenregelverket. Regeringen gav Anhörigutredningen i uppdrag att utreda hur de svenska bestämmelserna kan anpassas för att överensstämma med kraven i Schengenregelverket. Utredningen kan förväntas komma med sitt förslag under de närmaste månaderna. Jag vill inte nu spekulera om innehållet i förslaget eller hur regeringen kommer att ställa sig. Vi får helt enkelt avvakta kommitténs arbete. Behandlingen av direktivförslaget om tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer pågår för närvarande i rådet. Detta förslag innehåller inga bestämmelser om viseringar och transportörsansvar. Förutsättningarna för att en situation med massiv tillströmning ska föreligga är ju att människor rent faktiskt når våra gränser. Ett belysande exempel kan hämtas från den humanitära evakuering som ägde rum i samband med konflikten i Kosovo. Initiativrätten inom EU delas för närvarande mellan medlemsstaterna och kommissionen inom migrationsområdet. Vilka initiativ som kommissionen kommer att ta i framtiden är svårt att nu spå om. Från regeringens sida kommer vi att bedöma dessa, liksom initiativ från medlemsstaterna utifrån vår humanistiska grundsyn. Jag vill också passa på tillfället att understryka hur viktigt det är med en bred uppslutning i riksdagen bakom asylpolitiken och utlänningslagstiftningen. Jag är övertygad om att Sverige har stora möjligheter att påverka utvecklingen inom EU på ett positivt sätt.

Fru talman! Tack så mycket för svaret. Statsrådet har uppmärksammat att jag är orolig, och jag är inte mindre orolig efter svaret, måste jag säga. Jag har döpt interpellationen till "Fokus på asylrätten". Tyvärr konstaterar jag att svaret har fokus på harmoniseringen. Jag skulle på nytt vilja lyfta fram att det just är asylrätten det handlar om. Jag skulle också vilja fokusera på varför människor låter sig smugglas. Ett svar som oroar mig är att statsrådet säger att Sverige gärna ser gemensamma initiativ för att motverka olaglig invandring och försvåra människosmugglarnas verksamhet. Det som händer när man skärper straffen är att flyktingarna blir straffade på kuppen. Det är faktiskt de som blir värst straffade. Sedan säger statsrådet att vi "samtidigt gjort helt klart att vi inte anser att åtgärder som vidtagits av humanitära skäl ska bestraffas". Det är väldigt bra, men samtidigt är hela resonemanget om harmoniseringen väldigt motsägelsefullt. EU-parlamentet har röstat emot Frankrikes förslag, vilket jag tycker är mycket glädjande. Jag undrar hur statsrådet ställer sig till det när Sverige ska ta ställning till hur EU-parlamentet har röstat. Som lite plåster på såren säger man att transportörsansvaret inte ska utkrävas om resenären behöver skydd. Men det har visat sig att vi har väldigt olika syn på vad skydd egentligen är. Det någon anser vara icke skyddsbehov kan jag tycka är mycket skyddskrävande. Där finns olika tolkningar. Det är ingen idé att vi väntar på något förslag från utredningen eftersom det förhandlas i EU. Utredningens förslag kommer egentligen alldeles för sent. Det allvarligaste är att det ännu återstår en del arbete innan vi kan anta gemensamma regler som innebär just det jag önskar. Det låter konstigt. "En del arbete" låter som om det vore fråga om en liten detalj. Det är just precis det som hela frågan handlar om.
Fru talman! Jag tackar också statsrådet Klingvall för svaret. Jag beklagar att de två debatterna har slagits ihop till en, eftersom det kommer att ge statsrådet begränsad tid att svara på varje interpellation. På min fråga om regeringen är beredd att stoppa det franska förslaget om Anhörigkommittén skulle komma fram till att vi inte ska ha något bötesstraff för transportörer i Sverige, svarar statsrådet att när "Sverige godtog villkoren för deltagande i Schengensamarbetet, förband vi oss att anpassa vår interna lagstiftning till Schengenregelverket". Låt mig som ett svar till detta påpekande framhålla att Vänsterpartiet i den debatten framförde att Sverige borde förhandla fram ett undantag som gav oss rätt att inte gå utöver det transportörsansvar som vi har i dag. Det ansåg regeringen och riksdagen vara onödigt. Inte något EU-land hade så långt protesterat. Nu har Frankrike protesterat. När frågan om anslutning blev aktuell gav regeringen tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén. Frankrike lade under sitt ordförandeskap fram ett förslag till direktiv om just transportörsansvaret som reglerar de ganska vaga regler som finns i själva Schengenavtalet. Anhörigkommittén kommer att lägga fram sitt betänkande om transportörsansvaret den 31 juli i år. Jag har en del frågor kring detta. Vad kommer regeringen att säga under tiden när frågan behandlas under ministerrådsmöten och RIF-möten? Har statsrådet framfört att en parlamentarisk utredning arbetar i Sverige och att Sverige i god parlamentarisk ordning måste invänta utredningens förslag? EU-parlamentet har sagt sitt. Men vad säger statsrådet när Frankrike så tydligt framför att man inte tänker bry sig om vad EU-parlamentet säger i frågan? Vad kommer statsrådet att säga på EU-nämndens möte den 18 maj när frågan om transportörsansvaret kommer att behandlas? Kommer statsrådet då att framföra att Sverige kommer att använda sig av sin vetorätt därför att regeringen, som det framgick av svaret, bedömer det franska initiativet utifrån Sveriges humanistiska grundsyn och att 5 000 euro i bötesstraff inte är förenligt med denna grundsyn eftersom den inte stärker asylrätten utan försvagar den? Kommer statsrådet då att framföra att det som kommer att hända är att människosmugglingen kommer att bli ännu mer riskfylld för dem som flyr sina länder? Den har redan blivit dyrare har jag fått veta från säker källa. Statsrådet säger i sitt svar att hon vill understryka hur viktigt det är med en bred uppslutning i riksdagen bakom asylpolitiken och utlänningslagstiftningen. Det är bra. Hur förhåller sig vad Anhörigkommittén eventuellt kan komma fram till till EU? Om det blir ett beslut i ministerrådet och Sverige inte lägger in sitt veto, innebär det att vi faktiskt inte bryr oss om vad kommittén säger. Kommitténs förslag blir ett demokratiskt skenspel. Det franska förslaget är ett minimidirektiv. Det som anges i direktivet är en miniminivå. Det innebär att det står varje nation fritt att lagstifta om ett högre belopp och hårdare sanktioner mot transportörerna. Jag skulle därför vilja veta om regeringen har för avsikt att föreslå att det förs in en särskild skrivning i direktivet om transportörsansvar som förbjuder medlemsstaterna att själva införa strängare straff. I sitt svar säger statsrådet bl.a. att transportörsansvaret ska bedömas mot bakgrund av vår vilja att bibehålla och stärka asylrätten. Det låter bra. Men jag är oklar på hur statsrådet gör kopplingen mellan transportörsansvaret och en stärkt asylrätt. Transportörsansvaret går faktiskt ut på att förhindra att människor ska kunna utnyttja sin asylrätt, dvs. den som vi vill behålla och stärka. Jag skulle uppskatta om statsrådet kunde ta sig tid att utveckla sin syn på hur transportörsansvaret bidrar till att stärka asylrätten.
Fru talman! Det var många frågor. Jag ska försöka svara på så många jag hinner med. Till Kerstin-Maria Stalin säger jag följande. I EU och ministerrådet pågår ett omfattande harmoniseringsarbete av asyl och migrationspolitiken. Det är en mycket liten del i denna stora helhet. Båda debattörerna är väl medvetna om att vi från Sverige driver frågorna om höga miniminivåer i harmoniseringsarbetet, där naturligtvis Sverige med vår humana flyktingpolitik har alla möjligheter att ligga över. Precis som alla andra länder som värnar en human och rättssäker flyktingpolitik kan man utforma sin nationella politik ovanför miniminivåerna. Det som vi strävar efter i harmoniseringsarbetet är att få dessa miniminivåer att bli så höga som möjligt. Under vårt ordförandeskap kommer samtliga förslag från kommissionen på asylområdet att ligga på bordet. Här är ett mycket stort och omfattande arbete. Det har vi gripit oss an med stor entusiasm. Frågan om det franska direktivet och transportörsansvaret är egentligen två frågor. Det handlar bl.a. om vårt inträde i Schengen och kraven på att vi ska ha en svensk lagstiftning som är i linje med Schengenkonventionen. Det krav som ställdes på oss i höstas var ju att det saknades en detalj i våra egna regler om transportörsansvar som vi har haft under lång tid, nämligen en ekonomisk sanktion. Därför gavs det tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén att titta på kopplingen vår egen utlänningslag och Schengenkonventionen. Det förslag som utredningen kommer att lägga fram kommer vi självklart att ta som utgångspunkt för det förslag som regeringen så småningom kommer att lägga fram. Hur regeringens förslag kommer att se ut är något som vi bara kan spekulera om i dag. Det har vi inte sett. Detta var kravet för att vi i söndags skulle kunna bli fullvärdiga medlemmar i Schengen. Det franska direktivförslaget handlar om att harmonisera en minsta maximinivå i den ekonomiska sanktionen. När det gäller det franska direktivförslaget har vi en nationell reservation från svensk sida. Vi kommer naturligtvis inte att släppa den förrän vi har ett acceptabelt förslag att ta ställning till. Vi har när det gäller det franska förslaget lagt in i diskussionen i EU att flyktingar och andra som beviljas uppehållstillstånd ska undantas. Kan vi nå framgång med våra krav innebär det en uppmjukning av EU:s regler för transportörsansvar. Vi anser också att man enbart ska ställa krav på att upptäcka uppenbart förfalskade dokument eller att det är fråga om fullständig avsaknad av dokument. Vad de sonderingar som pågår i Bryssel kommer att sluta i vet vi inte än. Vi har ännu inte svaret på frågan om detta kommer att tas upp på nästa ministerrådsmöte. Det är för tidigt att säga ännu.
Fru talman! Jag vet att man säger att man vill ha höga miniminivåer, att alla EU-länder ska ha så höga miniminivåer som möjligt. Sverige kan då ställa sig ännu högre. I och med att vi har gått med i Schengen är det nästan intill omöjligt att ändra på miniminivåerna. Schengen har så starka regler, och blotta överenskommelsen gör att det är svårt att söka asyl. Det låter så lätt; bara man kommer till gränsen kan man söka asyl. Men det gäller att komma till gränsen och att ha alla papper i ordning. Jag skulle också vilja höra hur de här kraven på transportörsansvar stämmer med de höga miniminivåerna. Jag skulle vilja höra statsrådets uppfattning om huruvida man över huvud taget diskuterar varför det är människosmuggling. Säger man bara att det är människosmuggling, eller tar man tag i det och diskuterar det? Det är för många människor det enda sättet att över huvud taget ta sig till ett annat land från det land där de nu inte har skydd. Dessutom skulle jag vilja ha en liten utläggning om just hur man ser på vad det är som är skyddsbehov.
Fru talman! Innan jag kommenterar statsrådets svar, och de delar där det inte blev något svar, vill jag ta upp min tredje fråga i interpellationen. Att nå enighet om direktivet om massflyktssituationer är, såvitt jag förstår, en prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet. En av de frågor jag har är alltså om regeringen är beredd att föreslå att det i direktivet om massflykt förs in en bestämmelse om att visumkrav och transportörsansvar tillfälligt ska upphävas i en sådan situation, eftersom direktivförslaget om massflykt inte innehåller något sådant förslag. Det är riktigt, som statsrådet säger i sitt svar till mig, att förutsättningen för en massflyktssituation är att människor når våra gränser. Det håller jag fullständigt med om. Men direktivet innehåller inte något förslag, vad jag vet, om att människor i en konstaterad massflyktssituation måste ta sig hit i plan som har chartrats av EU för en evakuering. Om vi tar det exempel som statsrådet använder sig av i svaret, nämligen konflikten i Kosovo, var det en hel del människor som kom hit på egen hand, dvs. som inte inväntade att EU hade organiserat evakueringen. De har ju fått tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av massflyktssituationen. Om det då inte tillförs en skrivning liknande den som jag har föreslagit i massflyktsdirektivet innebär det att både visumkrav och transportörsansvar gäller i sådana situationer. Det innebär att flygbolag, färjebolag och bussbolag som hjälpte flyktingarna från Kosovo att fly skulle åläggas ett bötesstraff på 5 000 euro, eftersom flyktingarna inte fått flyktingstatus utan fått stanna av humanitära skäl. Jag ställer därför min fråga igen: Är statsrådet beredd att verka för en sådan skrivning i massflyktsdirektivet, med tanke på att alla kanske inte sitter och väntar på att det ska ske en evakuering utan försöker fly och att det redan då kan ha konstaterats en massflyktssituation i EU? Det här med direktiven är inte så lätt. Det är bra att vi har minimidirektiv, men ibland kan de slå fel. Statsrådet sade att miniminivåerna ska vara så höga som möjligt. Det skulle man kunna tolka så att statsrådet har för avsikt att verka för att miniminivån på bötesstraffet ska bli så hög som möjligt. Det var det jag skulle vilja veta lite grann om. Är Sverige berett att verka för att miniminivåerna i just detta direktiv ska bli så låga som möjligt och att man inte ska få ha några andra sanktioner? Statsrådet sade också att flyktingar och andra som beviljas uppehållstillstånd ska undantas. Men jag har nog inte uppfattat debatten så hitintills, utan det är de som beviljas flyktingstatus som skulle kunna undantas, där flygbolagen skulle få tillbaka sina pengar. Jag skulle vilja ha ett klargörande i den frågan. Sedan handlar det om att transportörerna ska kontrollera passagerarna. Det är klart att det kommer att bli en diskriminering. Hur ska transportörerna veta det? Det har redan visat sig i artiklar i medier att redan i dag har människor med annan hudfärg diskriminerats, t.ex. vid färjelägen osv. Det är självklart att det kommer att bli så. Är bötesstraffen så höga som de är kommer man inte att våga ta någon risk. Det är självklart också så att de amerikaner som söker politisk asyl i Sverige i dag har haft lättare att komma med flygplanen till Sverige än vad de skulle ha haft om de kommit från ett annat land. Det står också i direktivet att transportörerna ska se till att ta hand om de personer som inte ska få stanna här om de inte kan skickas tillbaka på en gång. Jag vet inte hur det ska ske - det har jag inte lyckats få svar på hittills - om det ska vara flygbolagsförvarslokaler eller hur det ska se ut. Jag såg att man i Kalmar hade byggt några sådana här burar.

Fru talman! Jag kan inte påstå att jag håller med statsrådet om att Schengen är en liten del, för på något sätt är det ju det som omfattar precis allt - det är ju det som det handlar om. Schengen är absolut ett mycket stort ingrepp i hela vår flyktingpolitik. Sedan vill jag ta upp frågan om skydd, t.ex. Vi svänger oss med olika ord här: skydd, skyddsbehov, humanistisk grundsyn, osv., där det finns så många olika tolkningar. Där skulle jag vilja att man stramade upp lite, så att vi verkligen vet att vi talar om samma saker och att det även finns andra definitioner av skydd än den som finns i lagstiftningen. Det finns andra definitioner av humanitet. Vi vet att "humanitet" är ett juridiskt begrepp som inte alls är detsamma som det man använder i dagligt tal. Jag fick inget svar på min fråga om man diskuterar varför det sker smuggling. Sedan skulle jag igen vilja påpeka att majoriteten i EU-parlamentet har röstat emot Frankrikes förslag om transportörsansvar och vad det innebär. Jag skulle vilja ha ännu en utläggning om hur Sverige ställer sig till just det som EU-parlamentet har gjort.
Fru talman! Jag ska noggrant läsa vad vi har sagt i denna debatt, för det kan hända att det har insmugit sig ett svar till mig någonstans som jag inte har uppfattat. Vad gäller t.ex. upphävandet av transportörsansvaret och visumtvången under en massflyktssituation är det riktigt att visum är till för att man ska kunna komma och besöka sina släktingar, men det går inte att förneka att vi använde oss av visuminstrumentet när det gäller krisen i Jugoslavien. Vi hade inget visumtvång gentemot Kroatien, men vi införde det därför att flyktingarna tog vägen över Bosnien och Kroatien till Sverige. Jag undrar om statsrådet kan tänka sig att verka för att i massflyktsdirektivet se till att tranportörsansvaret tillfälligt upphävs, så att man har möjlighet att ta sig fram med de transportmedel som finns och inte behöver vänta på att EU har organiserat sig. Jag har inte fått något svar på det. Det skulle jag väldigt gärna vilja ha. Sedan gäller det frågan om den kommitté jag sitter i - Anhörigkommittén - och de direktiv som vi har fått. Vi har ännu inte lyckats få några svar vad beträffar transportörsansvaret när det gäller om denna kommitté har något inflytande. Nu säger statsrådet att vi ska invänta betänkandet som kommittén lägger fram. Om nu EU:s ministerråd fattar ett beslut i denna fråga måste det betyda att Sverige ska använda sin vetorätt, så att statsrådet ska kunna vända sig till denna kommitté eller till riksdagen för att fråga vad vi tycker om flyktingpolitiken och transportörsansvaret. Jag skulle därför vilja veta om statsrådet är beredd att i ett sådant läge använda vetot. Sedan har jag inte fått svar på frågan om vilken koppling statsrådet gör mellan transportörsansvaret och att vi vill bibehålla och stärka asylrätten. När jag har gått igenom svaret återkommer jag kanske i fler interpellationer i denna fråga.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin säger att Schengensamarbetet är ett väldigt stort ingrepp. Jag tycker faktiskt att vi måste vända på den diskussionen och se att Schengensamarbetet är någonting oerhört positivt. Det handlar om en ökad rörlighet inte bara för oss EU-medborgare. Vi har rivit gränserna mellan våra länder. Det handlar också om en ökad rörlighet för alla dem som finns här hos oss med sina uppehållstillstånd, som nu har möjlighet att resa fritt i Det innebär också en helt förändrad situation för dem som finns utanför Schengenområdet och som vill komma hit, hälsa på släkt och vänner och göra affärer. De behöver numera bara söka visum till ett land, och sedan kan de röra sig fritt med detta visum. Det här är en stor positiv förändring i ett fördjupat Europasamarbete - i ett samarbete som handlar om att vi människor kommer närmare varandra samtidigt som vi måste arbeta vidare med att harmonisera en stark asylrätt med höga nivåer därför att människor alltid ska kunna ha rätt att söka asyl vid EU:s gräns. Skyddsbehovet är det avgörande. Här vill jag när det gäller Kerstin-Maria Stalin naturligtvis hänvisa till vår svenska lagstiftning, som ju väldigt tydligt uttrycker vilka kraven är för att man ska få stanna i Sverige när man söker skydd undan förföljelse. Sverige är också internationellt en kraft när vi talar för en human och rättssäker flyktingpolitik. Stalin, vill jag säga att det självklart är en väldigt viktig opinionsyttring som där har uttryckts. Sedan vet jag att det finns olika skäl för parlamentarikernas ställningstaganden, men det är helt klart en viktig opinionsyttring. Som jag har sagt tidigare arbetar vi nu för att se om vi kan komma fram med ett förslag som är acceptabelt från svensk sida, men vi är inte där ännu. Än så länge finns vår reservation när det gäller transportörsansvaret. Självklart ska vi samråda med riksdagen innan vi går vidare i denna fråga. Det ingår ju i EU

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta så att asylansökningar från kvinnor som är förföljda på grund av sitt kön behandlas rättvist. Kerstin-Maria Stalin anser att Migrationsverket och Utlänningsnämnden sällan tar hänsyn till asylskäl åberopade av kvinnor och att den nya s.k. könsbestämmelsen i utlänningslagen inte haft någon nämnvärd effekt eftersom det i praxis endast är risk för könsstympning som har räckt för att få flyktingstatus eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Med begreppet asyl avses i utlänningslagen uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att hon eller han är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention. Genom de ändringar i utlänningslagstiftningen som trädde i kraft 1997 gavs bl.a. de personer som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner en välgrundad fruktan för förföljelse en särskild skyddsregel, och dessa personer kan beviljas uppehållstillstånd som s.k. skyddsbehövande i övrigt. Uppehållstillstånd kan även beviljas av humanitära skäl. Jag tror, i motsats till Kerstin-Maria Stalins uppfattning, att den nya skyddsregeln i hög grad bidragit till att i Sverige uppmärksamma situationen för särskilt de utsatta kvinnorna men också de homosexuella som i vårt land söker skydd undan förföljelse. Ser man lagändringarna som genomfördes 1997 som en helhet har kvinnor fått ett starkare skydd. Tidigare beviljades personer som riskerade allvarligt straff eller förföljelse på grund av sin könstillhörighet uppehållstillstånd av främst humanitära skäl. Jag vill här särskilt poängtera att när det finns grund för att bevilja en person flyktingstatus är det den möjligheten som i första hand ska användas. En kränkning i form av våldtäkt kan ju mycket väl vara ett led i t.ex. ett politiskt eller religiöst förtryck. Migrationsverket har tillsammans med Utlänningsnämnden, på regeringens uppdrag, den 6 februari 2001 överlämnat en redogörelse för vilka tillståndsgrunder som faktiskt tillämpats för asylsökande kvinnor sedan 1997. 12 500 kvinnor som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande i övrigt eller av humanitära skäl endast 29 kvinnor beviljats tillstånd med stöd av könsbestämmelsen. Bland de drygt 2 500 kvinnor som erhållit uppehållstillstånd med stöd av flykting eller tortyrbestämmelsen finns det med säkerhet kvinnor som åberopat könsbestämmelsen, men faktiskt fått ett starkare skydd. Migrationsverkets och Utlänningsnämndens undersökning visar att kvinnor endast i begränsad omfattning åberopar förföljelse på grund av kön. Resultatet av Migrationsverkets och Utlänningsnämndens undersökning ger enligt min mening inte stöd för uppfattningen att hänsyn sällan tas till skäl åberopade av kvinnor där de uppger att de fruktar för sitt liv därför att de förföljs på grund av sitt kön. Inte heller ger undersökningen stöd för att asylansökningar från kvinnor skulle behandlas orättvist. För att kunna uppmärksamma kvinnors behov av skydd bättre är det viktigt att utbilda den personal som genomför asylutredningar. Asylutredningar som t.ex. rör kvinnor som utsatts för våldtäkter är ofta mycket komplicerade. I syfte att ytterligare stärka skyddet för kvinnliga skyddssökande har regeringen givit Migrationsverket i uppdrag att dels utarbeta riktlinjer för hur kvinnors skyddsbehov bättre ska uppmärksammas, dels sprida kunskap om dessa riktlinjer bland berörd personal. Samtidigt fortsätter kompetens och metodutvecklingen på våra utlänningsmyndigheter. Faktum kvarstår att den särskilda könsbestämmelsen använts i endast ett fåtal fall. När det gäller kvinnor har, precis som Kerstin-Maria Stalin påpekat, den främst kommit att tillämpas för flickor som löpt risk för könsstympning. Eftersom praxis numera är att könsstympning snarare bedöms som tortyr och omänsklig behandling talar mycket för att könsbestämmelsen kommer att användas i än mindre utsträckning i framtiden. Frågan är om särbestämmelsen om förföljelse på grund av kön och homosexualitet i utlänningslagen längre behövs. FN:s flyktingkommissariat, som har det internationella samfundets mandat att värna asylrätten, och flera andra länder anser att flyktingstatus kan ges till personer som riskerar förföljelse på grund av kön. De globala konsultationer om asylrätten som leds av FN:s flyktingkommissariat under året ska även behandla frågan om könsrelaterad förföljelse. Senare i år kommer flera direktivförslag på asylområdet att presenteras inom EU där frågan aktualiseras. Det finns, mot den bakgrunden, anledning att se närmare på gällande skyddsregler och deras tillämpning. Jag kommer, såväl nationellt som internationellt inom FN och EU, att verka för att personer som utsätts för könsrelaterad förföljelse ges ett starkt skydd och att olika former av förföljelse jämställs.
Fru talman! Tack så mycket för svaret! Jag börjar med att kommentera att det står att "Kerstin-Maria Stalin anser". Det här är ingenting som jag har hittat på alldeles själv. Det som jag har skrivit i den här interpellationen utgår från det som statsvetaren Maria Bexelius visar i en rapport om kvinnor på flykt, en analys om svensk asylpolitik ur ett genusperspektiv. Så det här är ingenting som jag har hittat på. Till detta kan man lägga Migrationsverkets och Utlänningsnämndens egen redogörelse. Där säger man visserligen inte att man har gjort en orättvis behandling, men man talar ändå om att det är väldigt få som använder sig av den här möjligheten att söka asyl på grund av kön. Sedan säger statsrådet att hon tror, i motsats till mig, att det är på ett annat sätt. Så det är väldigt mycket tyckande i det här svaret. Det måste ändå vara någonting som är tokigt. När det gäller de kvinnor som Maria Bexelius från Uppsala har studerat var det 80 asylärenden. Av dessa kvinnor har endast tre kvinnor fått asyl. Så någonting är konstigt. Det är någonting som inte stämmer. Migrationsverkets och Utlänningsnämndens undersökning visar ju att kvinnor endast i begränsad omfattning åberopar förföljelse på grund av kön. Då kan man ju undra varför. Vet de inte om att de kan söka med den här bestämmelsen som grund, eller varför gör de inte det? Sedan får jag veta i svaret att frågan är om särbestämmelsen om förföljelse på grund av kön och homosexualitet i utlänningslagen längre behövs. "Hjälp" har jag skrivit här i kanten. Just det faktum att kvinnor inte söker med stöd av den här bestämmelsen får man absolut inte ta till intäkt för att den här bestämmelsen inte behövs. Den behövs i allra högsta grad. Tack och lov säger statsrådet i slutet av svaret att det finns anledning att se närmare på gällande skyddsregler och deras tillämpning och att hon kommer att verka för att personer som utsätts för könsrelaterad förföljelse ges ett starkt skydd. Dessa två saker motsäger alltså varandra. Jag hoppas verkligen att det inte ens blir tal om att de här särbestämmelserna inte behövs. Jag ställde ungefär samma interpellation för ett år sedan och fick då svaret att Migrationsverket - det hette Invandrarverket på den tiden - hade fått i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur kvinnors skyddsbehov bättre skulle uppmärksammas och att man ämnade att utbilda personal i den här svåra frågan. Nu har det gått ett år. Då kan jag fråga: Hur har det gått med den här utbildningen, och hur framskrider den här kompetens och metodutvecklingen?
Fru talman! När paragrafen om förföljelse på grund av kön eller homosexualitet diskuterades i riksdagen och på andra ställen hävdades det att eftersom man inte kunde betrakta kvinnor som en särskild grupp skulle inte kvinnor kunna falla under Genèvekonventionens skydd. Det fanns då de, däribland jag, som hävdade att kvinnor vid vissa tillfällen kan vara en särskild grupp. T.ex. är kvinnor som vägrar att bära slöja en särskild grupp, och kvinnor som är ensamstående och inte har något skydd av manliga släktingar är en särskild grupp. Det intressanta är att man i Kanada nu har fattat ett beslut om en prostituerad kvinna från Thailand. Hon har fått asyl i Kanada av flyktingskäl. Hon har nämligen en skuld till hallickarna som de kommer att utkräva av henne, och de har hotat och förföljt hennes familj i Thailand. Det är ett beslut som jag tycker att Sverige ska titta på. Vi har under ett par års tid nu motionerat om att man ska utvidga tolkningen av Genèvekonventionen till att omfatta även förföljelse på grund av homosexualitet. Och vi anser t.ex. att det faktum att en kvinna vägrar att bära slöja är en politisk handling därför att hon bryter mot samhällets uppfattning om hur en kvinna ska bete sig. Att ha förföljelse på grund av kön, t.ex., i en särskild paragraf är diskriminerande anser Vänsterpartiet, därför att det blir sämre villkor, t.ex. när det gäller det här med resedokument och familjeåterförening. Vi har därför bett CEDAW att granska om Sverige bryter mot FN-konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor. Det är ju precis som statsrådet säger. Kvinnor har ett starkare skydd med stöd av Genèvekonventionen. Därför säger jag till Kerstin-Maria Stalin att jag väldigt gärna skulle vilja avskaffa den här särbestämmelsen om det innebär att vi därmed också vidgar tolkningen av Genèvekonventionen. Därför är det glädjande, tycker jag, att statsrådet i det här svaret säger att man nu har tagit till sig det här synsättet att man eventuellt kan tänka sig att i Sverige vidga tolkningen av Genèvekonventionen till att omfatta också förföljelse på grund av kön. Det är ju någonting annat än förföljelse av kvinnor. Det blir ett annat perspektiv. Under tiden tycker jag att det är viktigt att vi ser till att våra invandringsmyndigheter också tar till sig det här synsättet. Och då är det klart att den här utbildningen är väldigt viktig. Men vi har ju haft två fall av uppskjuten invandringsprövning. Det gäller kvinnor från Iran som har gifts bort i arrangerade äktenskap. Det har inte räckt med den misshandel som de har varit utsatta för, men Utlänningsnämnden har konstaterat att de inte kan skickas tillbaka just därför att situationen för kvinnor i Iran är sådan som den är. Vi har fällts av tortyrkommissionen en gång till. Den här gången gällde det också en kvinna från Iran i ungefär samma situation. Situationen i Iran är sådan att hon inte kan skickas tillbaka. Men om de här signalerna inte går fram till invandringsmyndigheterna kommer ju t.ex. iranska kvinnor i Sverige som sammanbor med svenska män att skickas tillbaka. Om de skickas tillbaka till Iran kommer de att stenas till döds därför att de anses ha varit otrogna. Jag hoppas att de tankar som finns om att vi ska vidga tolkningen av Genèvekonventionen också når fram till Migrationsverket och Utlänningsnämnden vad gäller kvinnor.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin hänvisar till den här utredningen, som är gjord av en kvinna som heter Jag har också i mitt svar hänvisat till den rapport som Migrationsverket har lämnat på regeringens uppdrag. Det som är intressant att konstatera är ändå att kvinnor får skydd. Väldigt många av de kvinnor som har sökt skydd har också fått skydd, men väldigt få har fått det enligt den här särskilda skyddsgrunden. Sedan har väldigt få åberopat förföljelse på grund av kön. Om vi tittar på den statistik som finns ser vi att kvinnor anför sådana skäl i 2 % av ärendena hos Migrationsverket och i 8 % av Utlänningsnämndens ärenden. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det här är någonting som är väldigt svårt för många kvinnor att tala och berätta om. Det här är i så fall någonting som man sparar till allra sist i en utredning. Det här är någonting som för många är oerhört känslomässigt svårt att berätta om. Man vill i det längsta förtiga händelser som handlar om sexuella övergrepp t.ex. Därför är det väldigt viktigt att vi utvecklar förhållningssättet. I april kommer nästa rapport från Migrationsverket som regeringen har beställt, nämligen riktlinjer för hur en utredning ska gå till när det gäller kvinnors asylskäl. Naturligtvis handlar det då också om att följa upp dessa riktlinjer med kunskaps och kompetensutveckling hos personalen och en ökad lyhördhet för kvinnor i en så här utsatt situation. Sedan kommer vi till den kanske mer intressanta frågan: Vad ska man egentligen dra för slutsatser av de erfarenheter vi nu har av de förändringar som gjordes i utlänningslagstiftningen 1997? Man sade då, bl.a. i många länder inom EU, att man inte var beredd att anse att kvinnor skulle betraktas som en samhällsgrupp. Men sedan 1997 har mycket hänt, och det är nu flera länder som i varje fall under vissa omständigheter gör en vidare tolkning av Genèvekonventionen. Ulla Hoffmann nämnde Kanada, men det finns ytterligare länder, exempelvis Australien och Irland. Det här är en diskussion som nu pågår. EU kommissionen kommer senare i år att presentera sitt direktivförslag när det gäller flyktingstatus och också när det gäller andra skyddsgrunder. Under året pågår också det arbete som FN:s flyktingkommissariat har initierat om de globala konsultationerna. Det är alltså en intressant internationell och även europeisk diskussion på gång. Dessutom har vi våra egna svenska erfarenheter av hur lagstiftningen har fungerat fram till nu. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi deltar i den här diskussionen på ett konstruktivt sätt.
Fru talman! Nu låter det som om Ulla Hoffmann och jag har väldigt olika åsikter om detta med särbestämmelserna. Man kan visst avskaffa dem, men inte just nu och inte på grund av att det är så få som har använt sig av dem. Det är det jag vänder mig emot. Man är tvungen att kolla upp det här bättre. Naturligtvis är jag också för en vidgad tolkning av Genèvekonventionen - absolut! Men vi kan inte avskaffa en särbestämmelse på grund av att man inte använder sig av den. Det kan ju finnas många skäl till att man inte har gjort det. Sedan ser jag fram emot den rapport från Migrationsverket som ska komma i april. Till syvende och sist är det ändå någonting som är tokigt när det av de 80 asylärenden som forskaren Maria Bexelius har studerat bara är tre som ansetts ha flyktingstatus. Då är det någonting i bedömningen som klickar. Den här utbildningen och kompetensutvecklingen av personal på Migrationsverket och Utlänningsnämnden är alltså oerhört viktig.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin sade att vi inte är oense. Nej, det är vi säkert inte. Men faktum är att vi har drivit frågan om en vidgad tolkning av Genèvekonventionen. Vi var alltså egentligen emot att man införde den här särbestämmelsen, eftersom Genèvekonventionen ger ett starkare skydd. Därför tycker vi självklart att det är jättebra att statsrådet nu tar upp frågan och säger att vi i varje fall ska diskutera det här. Eftersom könsstympning nu också bedöms som tortyr och omänsklig behandling finns det möjligheter. Om man inte använder sig av den här paragrafen utan i stället kan få en vidgad tolkning tycker jag att det är alldeles utomordentligt. Anledningen till att jag nämnde Kanada var just att beslutet om den prostituerade kvinnan från Thailand är unikt. Jag sitter ju i en kommitté där vi bl.a. ska titta på människohandel för sexuella ändamål, och då måste vi förstås fundera på och ta in rättsfall och se hur de ska påverka. Den här kvinnan tillhör en särskild grupp och faller därför under Genèvekonventionen. Jag skulle vilja lyfta fram att utlänningslagens 3 kap. 3 § punkt 3 faktiskt också handlar om homosexualitet, om den som blir förföljd "på grund av sitt kön eller homosexualitet". Det är viktigt att se till att den förföljelsen följer med när man vidgar Genèvekonventionen så att även förföljelse mot homosexuella faller under den vidgade tolkningen.
Fru talman! Tack så mycket för att jag fick ordet fast jag inte var uppmärksam. Statsrådets tal gick så fort. Jag vill bara påpeka en sak. När ministern pratar om asyl på grund av kön handlar det om biologiska saker, t.ex. könsstympning och våldtäkt, som kan medföra skyddsbehov. Men det finns också annat, vilket Ulla har berört t.ex. tvångsgifte eller att man vanhedras av familjen. Vi måste tänka på att ta med alla bevekelsegrunderna.

Fru talman! Jag tycker att detta är en angelägen fråga, som vi har diskuterat många gånger här i kammaren och som nu är föremål för en ny diskussion. Jag tycker, som jag sagt i mina tidigare inlägg, att det finns all anledning att nu med kraft delta i den diskussion som pågår både i Europa och också internationellt. Jag är beredd att se närmare på gällande regler.

Fru talman! Tullia von Sydow har frågat mig om jag avser att ta lämpliga initiativ för uppbyggande av ett centralt kompetenscentrum för frågor om övergrepp mot äldre. Övergrepp mot äldre är ett relativt outforskat område i Sverige. Jag håller dock med Tullia von Sydow om att vi inte kan blunda för att dessa problem finns i vårt land. Även om det är svårt att kartlägga utbredningen av övergrepp mot äldre är det viktigt att företeelsen i ökad omfattning uppmärksammas och utforskas. Detta är en förutsättning för att lämpliga förebyggande åtgärder ska kunna vidtas. Under 1990-talet uppdagades brister inom äldreomsorgen i form av vanvård och övergrepp. Detta ledde till att regeringen i samband med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken införde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, den s.k. lex Sarah . Alla som är verksamma inom omsorgen för äldre och funktionshindrade ska därigenom vaka över att enskilda människor får god omvårdnad och trygga levnadsförhållanden. Missförhållanden ska anmälas till socialnämnden. Regeringen har i samband med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken genomfört satsningar på ett stort antal områden inom äldrepolitiken. Bl.a. har Brottsoffermyndigheten fått stimulansbidrag för att genomföra en undersökning som syftar till att öka kunskapen om våld mot äldre. Projektet kommer att redovisas under hösten 2001. Jag tror även att många av de övriga åtgärderna i samband med handlingsplanen för äldrepolitiken kan vara viktiga för att indirekt förebygga förekomsten av övergrepp mot äldre. Nämnas kan t.ex. tillägget i socialtjänstlagen angående fortlöpande kvalitetssäkring och satsningen på fortbildning av arbetsledare och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Stimulansbidrag utgår även till 21 försöksverksamheter där man bedriver uppsökande verksamhet bland äldre personer. Genom den uppsökande verksamheten kan behov och problem upptäckas hos den del av den äldre befolkningen som inte har kommunal äldreomsorg. Den omsorg som utförs av familj och närstående är mycket omfattande och har sannolikt ökat i betydelse under senare år. Stödet till anhöriga utvecklas nu i samtliga kommuner, till följd av satsningar i samband med handlingsplanen. Detta kan också ses som en viktig åtgärd för att förebygga en del av de övergrepp där en närstående är förövaren. Som tidigare nämnts anser jag att det är av stor vikt att de problem som Tullia von Sydow tar upp synliggörs, precis som problemen rörande kvinnooch barnmisshandel synliggjordes på 60 och 70 talen. Erfarenheter visar att när så har skett har många, både förövare och utsatta, vågat ta kontakt och be om hjälp. Den modell som utvecklats i Norge för att förebygga övergrepp mot äldre, som Tullia von Sydow redogör för i interpellationen, är intressant. Jag kommer att noga följa utvecklingen inom detta område, bl.a. genom uppföljningar av anmälningsplikten inom äldreomsorgen och de övriga satsningar som genomförts i samband med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på den här interpellationen. Norrmännen ligger ofta före oss när det gäller sociala initiativ, och jag tycker att det finns all anledning att fånga upp de här norska initiativen i frågor om vilka vi inte bara har på känn utan faktiskt också vet att de rör även oss. Vi skulle ju kunna spara mycket tid och pengar på att lära av varandra. Jag är lite förvånad över att vi inte har kommit till skott mycket tidigare. Jag har erfarit att den norska socialministern redan i början av 90-talet tog ett initiativ i den här frågan. Man anordnade ett möte i Europarådet om våld i familjen. Man konstaterade där att detta problem inte är synliggjort. Man menade alltså att man måste gripa sig an detta mer, och även forska. Det här ledde till att man skrev en omfattande rapport som kom 1994 och som heter Övergrepp mot äldre. Där går man igenom de olika nordiska länderna och gör en ordentlig genomgång av hur det ser ut. Man har även gjort det här i Sverige, och resultatet var ett långt förslag med en åtgärdslista om vad vi i Sverige borde göra. När man läser förslagen i listan får man helt klart för sig att de här problemen var väldigt synliggjorda redan 1994. Man hade vissa råd till Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet om hur de borde gå till väga för att ta tag i det här. Jag förstår ju att det 1994 kanske inte var läge att engagera sig så mycket i den här frågan. Vi hade mycket annat att tänka på. Men nu har det faktiskt gått sju år sedan dess, och nu tycker jag att det vore läge att ta upp det här. Socialministern talar om lex Sara. Men där har vi redan kunnat konstatera att man har väldigt svårt att fånga upp de här missförhållandena. Antalet anmälningar har hittills varit väldigt litet. Däremot kommer Brottsoffermyndighetens undersökning att bli oerhört viktig. Där har jag erfarit att man kommer att göra intervjuer i kommuner av personal som arbetar med äldre och av organisationer osv. Det skulle vara väldigt bra om man redan nu kunde fundera på hur vi ska ta tag i det här när vi nu får konkreta svenska svar på hur det ser ut i dag. Jag återkommer när jag har fått höra socialministerns kommentarer.
Fru talman! Det är säkert alldeles rätt att norrmännen på somliga områden har tagit initiativ långt före oss. Men av det får man inte dra slutsatsen att det inte har hänt någonting sedan 1994, då en särskild expertgrupp på regeringens och Socialstyrelsens uppdag gjorde motsvarande utredning i Sverige som den som gjordes i Norge. Det har ändå hänt en hel del för att endera åtgärda de indirekta orsakerna till våld eller se till att vi har bättre information. När det gäller lex Sara är det ganska viktigt att konstatera att Socialstyrelsen gav ut nya riktlinjer, nya anvisningar, för hur man ska hantera denna lagstiftning som gäller från den 1 juli förra året. Där finns det anvisningar om anmälningsskyldighet. Det är ganska viktigt att komma i håg att dessa anvisningar ännu inte kan utvärderas. Vi vet inte hur det här fungerar i praktiken. Socialstyrelsen tror att det här har lett fram till att man arbetar mer metodiskt inom omsorgerna både i kommuner och hos privata vårdgivare med system för att förebygga sådana här situationer, förebygga vanvård. Tillsammans med personalen utvecklar man bättre system. Lagstiftningens framgång kan alltså inte bara mätas med utgångspunkt i hur många anmälningarna som faktiskt har skett. Man får också titta på vilken roll den har fått när man har gått igenom arbetsförhållandena. Det finns all anledning att utvärdera hur lex Sara har fungerat. Det ska också göras när de nya anvisningarna har varit i bruk under något längre tid. Så får vi möjlighet att också diskutera om det krävs ytterligare initiativ och ytterligare redskap, sådana som har provats i Norge, när vi får Brottsoffermyndighetens rapport som kommer till hösten. Då får vi anledning att diskutera detta. Därför är jag noga med att egentligen inte svara riktigt konkret på frågan om vi ska införa någon institution motsvarande den i Norge. Jag tycker att vi ska diskutera det när vi får en bättre kunskap i anslutning till att Brottsoffermyndigheten redovisar sitt material. Jag ska också påpeka en annan sak som kan vara ganska viktig. Det är att detta inte enbart är en nationell diskussion. Nästa år genomförs ju FN:s andra världsförsamling kring äldrefrågor. Den hålls i Madrid 2002. I förberedelsearbetet för detta har det, delvis på svenskt initiativ, uppdragits åt FN-sekretariatet att lämna en rapport just kring frågan om våld mot äldre. Det ska alltså vara med i det här arbetet, i den diskussion som ska ske i Madrid på FN:s världsförsamling nästa år. Det är viktigt. Då får vi också en internationell debatt kring frågeställningen. En internationell debatt är viktig. Det är också viktigt att vi själva skapar ökad kunskap. Jag menar att vi också bör få möjlighet att diskutera vilka nya instrument som kan behövas för att vi ska känna oss säkra här i Sverige. Den möjligheten får vi när vi kan ta ställning till Brottsoffermyndighetens rapport som kommer i höst.
Fru talman! Jag tycker att det låter väldigt spännande att man kommer att diskutera det här internationellt. Man önskar att det kunde ha skett för längesedan. Jag var i USA för 20 år sedan och kom då i kontakt med den här frågan. Jag blev naturligtvis väldigt upprörd och tänkte: Kan sådant verkligen hända? Jag började fundera över hur vi har det i Sverige. Nej, i Sverige kan ju inte sådant förekomma. Vi svenskar är ju alldeles för upplysta och har kommit så långt att vi vet att man inte ska bära sig illa åt mot gamla heller. Redan då hade vi ju klart för oss att man inte får våldföra sig på barn. Jag tycker alltså att det är viktigt att man förbereder hur man ska agera i denna fråga. Det som jag har lärt mig under studiebesök i Norge, där jag har diskuterat med representanter för tre bydelar i Oslo, är att detta inte är enkla frågor. Det som man har konstaterat där är att man får närma sig problematiken med mycket stor varsamhet. Det gäller alltså att man går ut och skaffar sig metoder för att kunna tränga in i detta och att man också informerar personal, anhöriga och allmänheten. Här gäller det ju precis som i fråga om barnmisshandel att man får en allmän känsla hos allmänheten att sådant kan ske men att det inte får ske. Jag tror att vi, precis som jag själv gjorde för 20 år sedan, blundar för dessa frågor och inte tror att det kan hända. Jag har tagit upp detta därför att jag tycker att det inte har observerats tillräckligt och att vi måste ta tag i det. Jag tycker att det är en politisk fråga att vi griper oss an värnet av äldre, därför att vi har varit så väldigt fokuserade på vården, omsorgen och utbyggnaden av den. Vi har inte velat se dessa dolda missförhållanden.

Fru talman! Tullia von Sydow sätter fingret på det som uppenbart är ett problem när det gäller äldrepolitiken. Vi har tillsatt en äldreberedning för att förbereda det svenska samhället för alla de förändringar som följer av den förändrade befolkningssammansättningen. Andelen äldre blir större. Äldreberedningen har lång tid på sig med sitt arbete och ska redovisa de krav på omställning av det svenska samhället som krävs för att vi ska garantera alla äldre och oss själva en trygg ålderdom. Men det som sällan uppmärksammas är det problem som Tullia von Sydow tar upp och som är ett alldeles särskilt problem och som man inte bara kan hänvisa till allt annat som sker när det gäller att klara en bättre omsorg, att klara en bättre vård och att klara den ekonomiska tryggheten, utan här finns mer komplicerade problem som man måste diskutera för sig. Så vi är alldeles överens om att vi inte kan vänta på Äldreberedningens slutrapport innan vi gör någonting. Vi kan inte heller bara avvakta. Och jag har varit noga med att formulera svaret på det sättet att jag säger att det som har skett i Norge pekar på att vi kanske också i Sverige behöver ett särskilt kompetenscentrum för detta, någon central instans som följer frågan, tar initiativ och skapar kunskap. Därför svarar jag att detta är intressant, men jag vill hänvisa till att vi får en bättre kunskap under hösten. Och jag ska gärna följa Tullia von Sydows uppmaning att vara väl förberedd när denna rapport kommer, så att den inte leder till att vi väntar ytterligare lång tid innan vi tar ett centralt initiativ.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag känner att denna fråga nu har kommit ett snäpp framåt. Jag vill runda av med att peka på att detta i grunden ju är en attitydfråga. Det har vi talat om mycket tidigare - den låga status som vi äldre har och de negativa attityder som fortfarande finns i samhället mot äldre. Det gör att man ser sig kunna hantera äldre på detta sätt.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 Och jag är helt övertygad om att det skulle få resultat i just denna fråga, därför att om äldre får en högre status blir det väldigt mycket svårare att behandla dem på det många gånger nedvärderande sätt som man gör i dag. Än en gång får jag tacka, och jag hoppas på snara åtgärder.
Fru talman! Jag funderade ett ögonblick på att inte gå upp i talarstolen nu, därför att jag tror att vi är överens. Jag vill egentligen bara upprepa att vi ska återkomma till frågan. Men när jag lyssnade på Tullia von Sydow nu så kom jag att tänka på Ellen Keys bok i början av förra århundradet då hon alltså ville att 1900-talet skulle bli barnets århundrade. Det blev det just ur denna synpunkt. Attityderna förändrades, och hela inställningen till barnuppfostran förändrades. Man placerade barnen i centrum och förbjöd i svensk lag också aga, vilket för t.o.m. min generation, när jag växte upp, var accepterat. På det sättet har vi förändrat inställningen till barn. Och det är förmodligen så att detta århundrade som nu har påbörjats måste bli de äldres århundrade. Vi har ju diskuterat hela frågan om åldersdiskriminering och hela attitydfrågan när det gäller att generationerna ska mötas och se på varandra med respekt. Och naturligtvis måste vi diskutera det som Tullia von Sydow nu har tagit upp - våldet mot äldre - på ett helt nytt sätt än vad vi har gjort tidigare. Jag lovar att vi ska återkomma och försöka ta de initiativ som Tullia von Sydow efterfrågar.

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att samma regler ska gälla för försäljning av varor som producerats av Vin & Sprit AB på hemmamarknaden som utomlands. Margareta Cederfelt har också frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att Vin & Sprit ska få annonsera i Sverige efter samma principer som utomlands. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Vin & Sprit AB agerar på en konkurrensutsatt marknad, både här i Sverige och utomlands. Bolaget ska självfallet följa de lagar och regler som gäller i de länder där de verkar. Att sedan reglerna är olika i olika länder beror på att man har olika uppfattningar och olika traditioner när det gäller hur skadeverkningar av alkohol bör minimeras. Den svenska alkoholpolitiken styrs av riksdagens överväganden om vilka åtgärder som är effektivast för att minska skadeverkningarna av alkohol. Att Vin & Sprit ska ha samma villkor i Sverige som i utlandet är inte någon princip som regeringen anser ska styra den svenska alkoholpolitiken. Regeringens planer när det gäller reglerna för alkoholreklam i Sverige är snarare att skärpa dessa. Systembolagets monopol är ett mycket viktigt alkoholpolitiskt instrument och några planer på att förändra detta finns inte.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

I Sverige arbetar det statliga bolaget Vin & Sprit efter en politisk målsättning om att minska alkoholens tillgänglighet genom exempelvis höga skatter, reglerad försäljning, och reglering när det gäller reklamen. För några veckor sedan, ungefär en månad sedan, var det en WHO-konferens i Stockholm angående alkohol. Vid denna konferens och även efteråt framträdde företrädare för Sveriges regering och talade om hur Sveriges regering skulle arbeta för att föra ut svensk alkoholpolitik i Europa och att Europa skulle lära av Sveriges arbetssätt när det gäller att förebygga och motverka alkoholrelaterade skador. Hur rimmar detta med regeringens förhållningssätt när det gäller aktiebolaget Vin & Sprit? Finansministern säger i sitt svar att Vin & Sprit agerar på en konkurrensutsatt marknad både i Sverige och utomlands och att bolaget följer de lagar och regler som gäller i de länder där företaget verkar. Det är just denna hållning som är hyckleri. I Sverige gäller en policy, utomlands gäller en helt annan policy, helt andra regler för hur aktiebolaget Vin % Sprit ska arbeta. Företagets målsättning, som jag anser rimmar väldigt dåligt med svensk alkoholpolitik, för företaget är faktiskt ett svenskt statligt bolag, är enligt årsberättelsen för 1999 att inom fem år bli ett av de ledande tio största alkoholföretagen i världen. Hur rimmar detta med svensk alkoholpolicy, eller hyckleri? Uppenbarligen gäller en policy för varor producerade av det statliga bolaget Vin & Sprit i Sverige och en annan policy för verksamheten utomlands. Hur går detta ihop? Aktiebolaget Vin & Sprit säljer bl.a. det stora märket Absolut Vodka. Jag kan säga i detta sammanhang att Absolut Vodka säljs här i landet på Systembolaget, öppet måndag-fredag, på sina håll försöksöppet under lördagar, inte öppet under kvällstid. Utomlands säljs samma alkoholsort, Absolut Vodka från Vin & Sprit, i dagligvaruaffärer på vardagar, helger, kvällstid. Hur rimmar den här policyn? Varför ska det vara olika regler om tillgänglighet i Sverige och utomlands för en vara som produceras i ett statligt bolag? I detta sammanhang undrar jag: Hur är det med trovärdigheten för regeringens alkoholpolitik när det är olika regler som gäller för ett bolag beroende på om det verkar i Sverige eller utomlands? Det borde rimligen vara en samlad och enhetlig strategi.
Fru talman! Jag tycker att det är något generande att interpellanten lyckats blanda ihop alkoholpolitiken och näringspolitiken på ett nästan häpnadsväckande sätt. Om man som moderat riksdagsledamot är för andra regler när det gäller alkoholpolitiken i Sveriges riksdag har man naturligtvis rätt att argumentera för det. Men jag har väldigt svårt att se att en riksdagsledamot inte ens kan inse att man ska respektera de lagar som finns i respektive land. Framför allt har jag svårt att se att man som moderat riksdagsledamot plötsligt inte accepterar att det finns någonting som heter marknadsekonomi, att det finns någonting som heter respekt för olika länders olika system. Sverige har sedan en mycket lång tid tillbaka en mycket framgångsrik alkoholpolitik. Sverige är det land i EU som har de lägsta siffrorna när det gäller alkoholskador, och det har ständigt irriterat Moderata samlingspartiet som uppenbarligen inte vill att Sverige ska ha den här tätpositionen när det gäller att ha få alkoholskador jämfört med andra länder. Ständigt har Moderata samlingspartiet agerat för att Sverige ska förlora den här tätpositionen. Det är den alkoholpolitiska delen av diskussionen. Jag antar att det inte är det som interpellanten i första hand bekymrar sig om i det här sammanhanget, även om jag vet att interpellanten vill putta ned Sverige från den här första platsen. Nu handlar interpellationen om hur ett av de mest framgångsrika statliga företagen Vin & Sprit ska agera i Sverige och utomlands. Självfallet ska det svenska företaget Vin & Sprit agera i andra länder efter de regler och den lagstiftning som andra länder har bestämt sig för och efter de marknadsprinciper som finns i andra länder. Det vore nästan naivt att tro att Sverige ska säga att det är ett svenskt företag, och då ska det svenska företaget få leva efter svenska regler i andra länder. Det är så dumt att det egentligen inte ens tål att kommenteras. Att andra länder har andra regler och andra alkoholpolitiska regler betyder inte att de därför måste importeras till Sverige. Sverige bestämmer faktiskt sin egen alkoholpolitik. Sverige och Sveriges riksdag har själva bestämt att vi vill ha en alkoholpolitik som leder till att vi har få alkoholskador jämfört med andra länder. Om ett svenskt statligt mycket framgångsrikt företag agerar i andra länder och är oerhört framgångsrikt på exportmarknader, kan självfallet inte det företaget försättas i en situation att det inte skulle ha samma konkurrensvillkor som andra länders företag har. Det är häpnadsväckande att man tycker att ett svenskt statligt företag plötsligt skulle ha konkurrensnackdelar om det agerar i andra länder, att det inte skulle få spela på samma villkor som konkurrenterna och inte skulle få följa de marknadsprinciper som finns i andra länder. För mig är det en gåta att interpellanten har lyckats röra ihop så många saker och ting på en kort A 4 sida. Det är en prestation att kunna röra ihop alkoholpolitiken och näringspolitiken. Framför allt är det en prestation att så tydligt, trots att man är moderat riksdagsledamot, ta avstånd från marknadsekonomins principer, så tydligt komma fram med att ett svenskt statligt företag inte ens ska få konkurrera på lika villkor som andra företag i andra länder, att svenska statliga företag uppenbarligen inte ska bry sig om regler i andra länder. En ännu märkligare slutsats är att Sverige, därför att andra länder har andra alkoholregler, måste acceptera och anamma dem. Det tycker jag snarast visar en bristande respekt för den svenska riksdagens rätt att själv bestämma över sina alkoholpolitiska regler.
Fru talman! Finansministern svarade ungefär så som jag kunde förvänta mig - hyckleri. Det är vad det handlar om, ingenting annat. Frågan ställdes ursprungligen till näringsministern just därför att det är en näringsfråga, men också är det så att ett statligt bolag rimligen inte kan agera på ett sätt i Sverige och på ett annat sätt utomlands. Var finns företagspolicyn?

Hyckleri, och ingenting annat! Att komma hit och tala om bristande respekt osv. - ja, finansministern kan säga vad han vill naturligtvis. Men städa framför eget hus först och se till att de statliga företag som finns arbetar efter den policy som gäller. Att ha en policy på den inhemska marknaden och en annan på den utländska marknaden - vad är det för ställningstagande? Vad är det för ordning att ett statligt bolag som arbetar här hemma under förutsättningarna att minska alkoholkonsumtionen samtidigt har som policy - alltså ett statligt bolag som ägs av staten - att vara ett av världens tio ledande företag inom sin marknad? Jag kan också nämna det som gäller reklamen kring alkohol. I Sverige finns det starka restriktioner för hur alkoholreklam för vara utformad. Samtidigt har AB Vin & Sprit använt sig av en viss Andy Warhol för att utforma reklam som riktar sig till individer på ett sätt som alkoholreklam inte får göra i Sverige. Vad är det för policy? När ett företag - jag talar nu om ett statligt företag, det är inget företag vilket som helst - verkar i Sverige ska en policy gälla, men om företaget verkar utomlands ska det helt plötsligt anpassa sig efter de regler som finns i dessa länder. Ett statligt företag som har en förankring i det regelverk och den policy som gäller i hemlandet ska väl rimligen inte arbeta efter en annan policy utomlands. Eller har de ord som regeringens företrädare använder på en WHO-konferens om hur regeringen ska verka en hel annan innebörd? Eller är det hyckleri, för det är faktiskt vad jag anser att det handlar om?
Fru talman! Det var en ny uppvisning i att lyckas blanda samman alla saker och ting på en gång. Det var en mix och pyttipanna som var rätt imponerande, måste jag säga. Interpellanten har uppenbarligen inte mycket till övers för marknadsekonomins principer. Det förvånar mig att en moderat riksdagsledamot så misstror marknadsekonomin som interpellanten här gav uttryck för. En grundläggande princip marknadsekonomin är att de olika aktörerna ska arbeta på lika villkor. Finns det statliga, kooperativa och privata företag ska de ha lika villkor. Interpellanten tycker uppenbarligen inte att man ska tillämpa denna enkla marknadsekonomiska princip, utan företagen ska arbeta efter helt andra principer. Jag delar inte denna grundläggande kritik mot marknadsekonomin och det synsätt som interpellanten har. Sedan är det uppenbart att interpellanten tycker att ett svenskt statlig företag plötsligt ska tillämpa den svenska lagstiftningen utomlands. Vad skulle det landets medborgare, parlament, regering och lagstiftare säga om det svenska företaget säger att man inte bryr sig om det landets lagstiftning utan att man tilllämpar sin hemmalagstiftning? Att det finns anarkister i landet, det visste jag, men att de fanns i Moderata samlingspartiet, det visste jag inte. Men jag har nu fått bekräftat att det finns anarkistiska ådror även i det moderata samlingspartiet. Men det som stör interpellanten allra mest är uppenbarligen att Vin & Sprit är ett oerhört framgångsrikt företag, ett av de mest framgångsrika internationella företagen under senare år, och det lämnar inte interpellanten någon ro. Att Vin & Sprit är oerhört framgångsrikt beror på en bra hemmamarknad och att man följer de spelregler som finns i Sverige. Men det beror framför allt på att Vin & Sprit har accepterat och jobbat efter de regler som finns på exportmarknaden och blivit mer och mer framgångsrikt. Jag förstår att interpellanten per definition tycker illa om att statliga företag är framgångsrika. Statliga företag ska gå med förlust. De ska avvecklas, men helst ska de inte få finnas alls. För en moderat är det naturligtvis inte särskilt kul att konstatera att vi här har ett företag som är framgångsrikt blir ännu mer framgångsrikt och som har ambition att bli ett av de främsta i världen på sitt område. Det finns skäl att säga att Vin & Sprit är ett framgångsrikt företag. Det är väl skött, har en effektiv ledning och följer de spelregler som finns både i Sverige och utomlands. Jag har svårt att föreställa mig att någon annan skulle ha uppfattningen att Vin & Sprit skulle tillämpa andra regler utomlands när man agerar där än de regler som finns i respektive land. Det vore ett omvänt brott mot marknadsekonomin om det svenska företaget bad att få andra spelregler än vad de andra aktörerna har. Jag är inte förvånad, eftersom jag redan av frågan förstod att interpellanten inte hade så lätt för att hålla isär alkoholpolitiken och näringspolitiken, men att interpellanten på det här sättet visar sitt förakt mot marknadsekonomin och visar sin oförmåga att förstå vilka spelregler som ska tillämpas på den internationella marknaden är tyvärr ett dåligt tecken.
Fru talman! Återigen en uppvisning av finansministern i hyckleriets konst. Genom att göra distinktionen mellan alkoholpolitik och näringspolitik försöker han på så sätt att svära sig fri från allt ansvar. Marknadsekonomi är bra. Det är utmärkt när den fungerar. Därför har jag en gott råd till finansministern: Sälj ut Vin & Sprit! Låt Vin & Sprit verka på en konkurrensutsatt marknad som ett riktigt bolag och inte med tant staten i handen, utan se till att det blir ordentlig marknadsekonomi. Men så länge som Vin & Sprit är ett statligt bolag vore det mycket klädsamt om företaget verkade på samma sätt i Sverige som utomlands. Allt annat agerande är hyckleri. För att knyta an till den företagspolicy som finns undrar jag om det är bättre att Absolut Vodka säljs utomlands och bidrar till alkoholism än att det är landets egen vodka som säljs och bidrar till alkoholism? Det är ju precis det förhållningssättet som regeringens företrädare har. Det knyter också an till det uttalande som regeringens företrädare gjorde under den pågående WHO-konferensen. Jag tycker att det vore klädsamt om regeringen kunde ha en enad linje, inte talade med dubbla tungor och inte ägnade sig åt hyckleri.
Fru talman! Nu lyckades interpellanten till sist åstadkomma en tanke bakom interpellationen, och det uppskatter jag. Denna tanke bestod i att man skulle sälja ut Vin & Sprit. Det får inte vara statligt längre utan det ska bli privat. Om Vin & Sprit blir privat då är det plötsligt acceptabelt. Då kan man göra precis det som man gör i dag, nämligen jobba på den internationella marknaden och följa de spelregler som finns i andra länder. Jag tycker att det är häpnadsväckande att interpellanten ställer en fråga som egentligen inte är motiverad. I stället för hon fram sin uppfattning bakvägen om att man borde sälja ut Vin & Sprit. Det hade varit enklare att fråga mig om staten avser att sälja Vin & Sprit. Det hade varit den relevanta frågan som interpellanten egentligen hade velat tala om. Nu lyckades interpellanten i stället röra ihop näringspolitiken och alkoholpolitiken. Jag konstaterar att vi har skilda uppfattningar. Jag tycker att statliga företag kan få vara framgångsrika. Jag tycker att det är bra att de är framgångsrika. Uppenbarligen stör det interpellanten och Moderata samlingspartiets riksdagsledamöter att man har ett framgångsrikt statligt företag. Tankegrodan att statliga svenska företag skulle använda sig av något annat regelverk när de opererar på utlandsmarknaden är så grov att jag hoppas att fler upptäcker den tankevurpan och att den inte återkommer i det här sammanhanget.

Fru talman! Först vill jag passa på att varmt gratulera Ola Karlsson till att han har blivit pappa till en liten Ylva, dvs. en ulv i femininform. Som småbarnsförälder har han ännu ett mycket roligt och rikt liv att se fram emot. Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att program som sänds av public service-företagen inte är köpta av regeringsmakten. Han har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att regeringen och statliga myndigheter inte köper TV program för att främja egna politiska intressen. Ola Karlsson tar upp exempel på en rad olika program som han menar har finansierats på ett sätt som skulle äventyra public service-företagens självständighet. Som ett särskilt exempel tar han programmet Storforum, som enligt Ola Karlsson skulle ha kommit till efter en "beställning" till Modern TV av en tjänsteman vid Jordbruksdepartementet. Granskningsnämnden för radio och TV har inlett en granskning av programmet Storforum som sändes av Sveriges Utbildningsradio den 28 januari, och det är därför för tidigt för mig att kommentera Ola Karlssons beskrivning av hur programmet har finansierats. Jag vill börja med att redogöra för dagens regler när det gäller sponsring av program i Sveriges Television, SVT, och Sveriges Utbildningsradio, UR. SVT och UR får sända sponsrade program med vissa restriktioner. SVT får inte sända sådana sponsrade program där sponsorsbidraget har tillfallit SVT direkt eller medfört att SVT:s kostnader för programmet påtagligt har minskat. Sponsring får förekomma i Dessutom får sponsring förekomma av program som innebär utsändningar av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning där SVT är arrangör. Det förutsätter dock att det är ett arrangemang inom ramen för ett åtagande gentemot EBU, European Broadcasting Union, eller ett arrangemang av liknande betydelse samt att programmet direktsänds till fler länder. Inte heller UR får sända sådana sponsrade program där sponsorsbidraget har tillfallit UR direkt eller medfört att UR:s kostnader för programmet påtagligt har minskat. Om bidrag till finansieringen av programmet har lämnats på annat sätt av någon som inte är engagerad inom radio eller TV eller med att framställa audiovisuella verk ska upplysning om detta lämnas om det inte är så att uppgiften kan erhållas utan svårighet eller om det är uppenbart att den skulle sakna betydelse för tittarna och lyssnarna. Ola Karlsson har rätt i att den kritiskt granskande samhällsdebatten är en viktig del av public serviceuppdraget och att det är viktigt att det finns resurser till den verksamheten. Sveriges Radio och UR ska få ökade resurser för att kunna leva upp till sitt uppdrag. Ola Karlsson har själv ingått i den parlamentariska arbetsgrupp som medverkat vid beredningen av förslaget till nya sändningstillstånd. Han känner därför väl till att regeringen i propositionen på flera punkter slår fast den viktiga roll som public service-radio och TV spelar i dag. Förslaget till riksdagen om nya riktlinjer för public service-företagen betonar företagens roll och uppgift. En grundsten i uppdraget för radio och TV i allmänhetens tjänst är att programverksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika ekonomiska, politiska och andra intresse och maktsfärer. Sändningarna ska präglas av det demokratiska statsskickets grundideér samt uppfylla krav på opartiskhet och saklighet. Regeringen föreslår i propositionen att radion och televisionen i allmänhetens tjänst ska vara av hög kvalitet och ha ett brett och varierat utbud. Företagen ska ges goda förutsättningar att planera sin verksamhet, de ska ha tillräckliga resurser och en organisation som hindrar att regering, riksdag eller andra intressen kan påverka innehållet i sändningarna. I propositionen betonar regeringen vikten av att public service-företagen slår vakt om det publicistiska oberoendet. Företagen bör vara medvetna om risken att även ett relativt begränsat inslag av kommersiell finansiering kan medföra att programföretagen och därmed allmänhetens förtroende för verksamheten tar skada. Enligt regeringens förslag ska dagens regler för sponsring vara oförändrade. Det borde inte råda något tvivel om att publicistisk självständighet och oberoende är överordnade intressen för programföretagen. De av regeringen föreslagna riktlinjerna skapar, tillsammans med trygga ekonomiska villkor, goda förutsättningar för en oberoende och opartisk radio och TV i allmänhetens tjänst även i framtiden.
Fru talman! Låt mig först tacka både för svaret och för gratulationen. Jag kan redan nu försäkra att vara småbarnsförälder innebär att många av prioriteringarna i livet förändras, inte minst inställningen till vikten och betydelsen av en del politiska debatter. Nog om detta. Är public service-företagen oberoende? Efter vårens debatt och avslöjanden i medierna finns det skäl att ställa sig den frågan. Kan vi vara säkra på att det är kritisk granskning som programmen ägnar sig åt när programmen är delvis betalade av statliga myndigheter och av organisationer? Både SVT, SR och UR har haft en särställning i folks uppfattning vad gäller synen på oberoende och opartiskhet. Vårens avslöjanden ger skäl att ompröva den särställningen. Det mest tydliga exemplet var det debattprogram som sändes av UR den 28 januari om matsäkerhet. Debattprogrammet hade enligt uppgifter i medierna tillkommit på initiativ av Jordbruksdepartementets departementsråd Christer Wretborn. Syftet var att departementet skulle kunna sätta agendan både med avseende på innehåll och vilka som skulle medverka i programmet. Wretborn hade enligt samma uppgifter tagit kontakt med producentbolaget för att de skulle producera och därefter sälja in programmet till UR. För att skaffa finansiärer erbjöd Modern TV bl.a. Livsmedelsverket, Krav eller ICA att få använda programmet för internt bruk, s.k. visningsrätt, om de betalade 250 000 kr vardera. Flera av organisationerna uppfattade att ett villkor för att få vara med i studion var att betala de 250 000 kronorna. När Krav inte ville betala tog Wretborn kontakt med Kravs informationschef och meddelade att det fanns goda möjligheter att få bidrag från Jordbruksdepartementet som skulle täcka kostnaderna för att medverka. Slutsatsen blir att departementet på olika sätt manövrerade fram det debattprogram som visades i Utbildningsradions regi. Jag menar att det är ytterligt allvarligt när departement på det här sättet griper in och försöker styra över innehållet i det som borde vara oberoende debattprogram. Jordbruksminister Margareta Winberg har i ett interpellationssvar bekräftat att man har fått ansökan om bidrag. Vad som hände var att det hela blev offentligt. Därefter drogs ansökan tillbaka, varför inga pengar betalats ut. Nu har frågan om sponsring av program delvis varit uppe i den beredningsgrupp som har förberett regeringens proposition. Men tyvärr kom dessa avslöjanden fram så sent att de i praktiken inte kunde påverka beredningsarbetet. Det var i realiteten närmast avslutat när avslöjandena kom. Det gör att det där inte fördes någon djupgående diskussion om detta. Det finns två viktiga frågor att ställa. Den första frågan är: Finns det skäl att förändra regelverken för programföretagen med anledning av detta? Här ger ministern svaret nej, eftersom det är samma regler som fortfarande föreslås gälla. Den andra frågan är: Vad görs för att tillse att regeringen inte köper möjligheten att påverka TV-program? Här får jag inget svar alls.
Fru talman! Jag tycker nog att en del av Ola Karlssons beskyllningar och den dom han utfärdar om programmet Storforum är att gå händelserna i förväg. Låt Granskningsnämnden granska programmet så får vi se vad det leder fram till. Det är det första. Det andra är att Ola Karlsson anser att när han själv satt och hade makten över detta för en månad sedan kom fallet upp så sent att han inte kunde använda sig av den makten. Han tycker att vi ska gå in och störa public service-företagens oberoende genom att varenda gång det dyker upp någon liten debatt kring public service ska vi politiker i regering och riksdag in och direkt utmana detta oberoende för public service-företagen genom att peta i regelverket en gång till. Public service-propositionen är mycket tydlig. En del tycker att den är för tydlig när det gäller just oberoendet av kommersiella aktörer och reklam. Vi har valt att lägga nya pengar t.o.m. när det gäller Internetverksamheten för att man inte heller där ska bli beroende av kommersiella aktörer och reklamskyltar. Den politiska signalen som ges när ett tillstånd är på väg att löpa ut och ska efterträdas av ett nytt har varit väldigt tydlig. Public service ska vara oberoende i förhållande till alla typer av maktsfärer, och den ska vara icke-kommersiell. Det är det unika och det som ger en styrka.
Fru talman! Det är ett tydligt besked statsrådet ger. Det finns ingen anledning att förändra några regler vad gäller sponsring av program. Jag är inte lika säker på det svaret. Jag tycker att det är allvarligt när den här typen av avslöjanden kommer. Det visar att departementen försöker påverka utformningen av TV-program. Vi kan av Granskningsnämndens bedömningar av andra program se att det inte alls är ovanligt att myndigheter är med och finansierar TV-produktioner. Det gäller t.ex. programmet Alla möjliga jobb. Det var en serie om 15 direktsända heltimmesprogram som delvis betalades av Arbetsmarknadsstyrelsen. Det ger skäl att ställa frågan: Är verkligen public service-produktionen oberoende när de statliga myndigheterna i praktiken betalar delar av produktionen av enskilda program? Hur kan vi som TV-tittare vara säkra på att det är en oberoende och kritisk granskning av myndigheterna när samma myndigheter är med och betalar delar av kostnaderna? Å ena sidan handlar ett regelverk om att tillse att programföretagen inte får finansiera sig på detta sätt. Sedan finns det också ett regelverk som kan sättas upp för vad statliga myndigheter och departement får ägna sig åt. Är det rimligt att Jordbruksdepartementet betalar för att styra TV-program? Är det rimligt att Arbetsmarknadsstyrelsen betalar för att SVT ska producera program som sedan sänds i SVT? Jag tycker att det är viktiga frågor som tyvärr inte får det seriösa svar från statsrådet som skulle behövas. Jag inser till fullo att det finns ett starkt intresse från myndigheter och departement att vilja styra debatten. Men det borde formuleras regelverk som hindrar statliga myndigheter och departement att gå in och köpa sig programtid i TV-bolagen, och då framför allt i public service-bolagen.

Fru talman! Det Ola Karlsson nu gör är att han egentligen säger att han lät tillfället gå sig ur händerna. Han hade kunnat påverka sponsringsreglerna i det nya tillstånd som vi nu har beslutat om vad gäller förhållandet mellan staten och public serviceföretagen. Han valde att låta tillfället gå honom ur händerna. Nu vill han att morsan Ulvskog ska in och städa upp och ta striden för något som han själv inte tog striden för, och detta när tillfället är förbi. Vad vill han då i stället? Sponsringsinkomsterna för Sveriges Television uppgår till ungefär 1 % av den totala ekonomiska omslutningen under ett år. Vad han i stället vill är att göra om public serviceföretagen så att de inte längre är oberoende. Han vill finansiera det med statsbidrag till t.ex. Stenbeckkoncernen eller Bonnierkoncernen. Han vill att den public service-verksamhet som moderaterna anser vara motiverad ska produceras efter upphandling eller entreprenad inom ramen för andra företags radio och TV-program. Mot den bakgrunden förstår jag över huvud taget inte varför Ola Karlsson talar om oberoende när det gäller public service. Jag ser det mer som en attack på ett de facto oberoende public service-företag som han vill ersätta med ekonomiskt och politiskt mycket beroende företag, inte public service-företag utan särintresseföretag.
Fru talman! Kan jag tolka statsrådet så att loppet inte är kört, att det fortfarande finns utrymme för behandling och beslut i riksdagen, och att statsrådet är positiv till en skrivning som skulle skärpa regelverket så att det helt går att utesluta att statliga myndigheter påverkar programutbudet i de tre programföretagen? I dag är reglerna sådana att det ska medföra att kostnaderna för programmet påtagligt har minskat. Är statsrådet beredd att stryka "påtagligt" så att det inte kvarstår någon risk alls för att myndigheter, organisationer och andra genom att bistå med finansiella medel kan påverka vilka program som sänds i UR,
Fru talman! Återigen måste jag konstatera att moderaterna har varit med till 100 % - till vartenda kommatecken - på den public service-proposition som vi beslutade om för bara någon vecka sedan. Nu vill Ola Karlsson riva upp denna överenskommelse. Den varade alltså inte mer än några veckor. Det tycker jag är väldigt dålig stil. Ola Karlsson skötte inte sitt uppdrag i Public service-beredningen. Nu vill han komma igen antingen via andra partikamrater i riksdagen eller via statsrådet. Det är dålig stil. Det är dessutom ett dåligt alternativ han själv har att komma med när det gäller public service-företagens framtid. Jag håller definitivt inte med honom om att statliga myndigheter skulle försöka påverka programutbudet i public service. Det är en gammal dålig moderat myt, och jag hoppas att han kommer att ta sitt ansvar och icke försöka riva upp den överenskommelse som vi var helt ense om mellan samtliga partier i denna riksdag tills för bara någon vecka sedan.

Fru talman! Sonja Fransson har frågat socialminister Lars Engqvist vilka åtgärder som avses vidtas för att respekten för mänskliga rättigheter också ska gälla de ca 2 miljoner funktionshindrade i Central och Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. En väg mot att förbättra funktionshindrade personers situation i hela Europa är EU-utvidgningen. Därigenom måste kandidatländerna uppfylla kriterier för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Den ekonomiska tillväxten i kandidatländerna ger också allt större möjligheter till förbättringar. Således blir medlemskapet i EU, och även vägen dit, en mycket viktig del i att förbättra förhållandena. Kandidatländernas framsteg i denna process utvärderas årligen av kommissionen avseende uppfyllnaden av de s.k. politiska Köpenhamnskriterierna. Dessa inkluderar bl.a. respekten för de mänskliga rättigheterna för alla medborgare, inklusive medborgare med funktionshinder. Att förhandla om medlemskap innebär att kandidatländerna förklarar sig villiga att anta EU:s hela regelverk. Därmed accepterar kandidatländerna också de bestämmelser som reglerar handikappfrågor inom När det gäller funktionshindrade personers situation regleras detta generellt sett i EU-fördragets artikel 13. Inom ramen för den inre marknaden finns även direktiv där funktionshindrade berörs. EU har i sina gemensamma positioner beträffande kapitel 13, som gäller socialpolitik, betonat vikten av att kandidatländerna tar över EU-regelverket och har uppmanat dem att bekämpa diskriminering på dessa områden och att ge information till EU om de åtgärder som vidtas. När kandidatländerna förklarar att de accepterar akin - regelverket - innebär det att de även ska införliva och tillämpa allt som ingår i regelverket när de blir medlemmar. I synnerhet under senare tid har betoning också lagts på övervakningen, som innebär att man noga följer upp att kandidatländerna verkligen lever upp till sina åtaganden. Det är helt klart att situationen för barnen och de som fortfarande finns på vårdhemmen i vuxen ålder är mycket svår i Central och Östeuropa och i Ryssland, och att betydande insatser krävs, både politiskt och ekonomiskt. Vår erfarenhet har lärt oss att det krävs stora resurser för att åstadkomma förändringar. Förändringar måste ske både i form av lagstiftning och ansvarsfördelning samt vad gäller organisation och administration. Ansträngningarna bör därför inrikta sig på att få till stånd dels ett socialförsäkringssystem som omfattar skydd för föräldrar, dels en fungerande socialtjänst som kan hjälpa familjer att behålla sina barn hemma. Ländernas regeringar är medvetna om problemen, och ansträngningar görs för att förbättra funktionshindrade personers situation. Förutom insatser från respektive lands regering genomförs även många bilaterala och multilaterala insatser, de senare med stöd från bl.a. Världsbanken och FN-organ. Hälsooch sjukvårdens Östeuropakommitté arbetar med hjälp av medel från Sida med kunskapsutvecklande projekt inom hälso och sjukvården och närliggande delar av socialtjänsten. Det berör främst våra grannländer i Östersjöregionen. I ett flertal av länderna i Central och Östeuropa och i Ryssland gör Sida i dag stora insatser ämnade att bättre integrera personer med funktionshinder i samhället. Insatserna syftar framför allt till att minska antalet institutionaliserade personer, samt till att förebygga att barn hamnar på institution. Dessutom utbildas tjänstemän att arbeta på ett mer konstruktivt sätt med funktionshindrade. Sida har även projekt där arbetsplatser anpassas för att ge förutsättningar för funktionshindrade att bli mer delaktiga inom arbetsmarknaden. Under det svenska ordförandeskapet äger en rad aktiviteter rum med inriktning på den sociala situationen i kandidatländerna, inte minst med fokus på funktionshindrade. Bl.a. kommer Socialdepartementet att arrangera ett expertmöte i Linköping den 25-26 april där handikappfrågor kommer att diskuteras ur ett människorättsperspektiv. Till detta möte är alla kandidatländer inbjudna. Sverige kommer även att, tillsammans med det ryska socialministeriet, anordna en konferens i S:t Petersburg den 21-23 maj om sociala problem i Ryssland. Inför denna konferens har fyra särskilt utsatta grupper identifierats, varav funktionshindrade är en. Den 28 februari hölls, i svenska ambassadens regi, ett seminarium i Bukarest om utsatta barn i Rumänien. I detta deltog lokala myndigheter och NGO-er samt EU-kommissionen. Syftet var att diskutera Rumäniens nationella strategi för skydd av barn. I Rumänien deltar dessutom Sverige i twinning-projektet "Development of Child Welfare Services", som har till syfte att utveckla och reformera systemet för barnomsorg i Rumänien.
Fru talman! Först ska jag be att få tacka för svaret. Jag tycker att det var ett mycket bra svar när det gäller att tala om vad det är som pågår, och också ett svar som talar om att det faktiskt är stora problem, att det finns oerhört mycket att göra och att det behövs oerhört mycket resurser och lagstiftning. Det håller jag fullständigt med ministern om. Jag håller också med ministern om betydelsen av EU-samarbetet och att man enbart gemensamt kan åstadkomma resultat. Det är också därför som vi i riksdagens handikappforum passat på att lyfta fram denna fråga när just Sverige är ordförandeland i EU. Vi menar att Sverige kan åstadkomma mycket genom att lyfta frågan om hur människor med funktionshinder har det i öststatsländerna, och då inte minst de bortglömda på de stora institutionerna. Jag menar alltså att det fortfarande finns väldigt många människor med funktionshinder som man fortfarande inte talar om. Ministern säger att kandidatländernas framsteg utvärderas årligen av kommissionen avseende uppfyllnaden av de s.k. politiska Köpenhamnskriterierna. Dessa inkluderar bl.a. respekten för de mänskliga rättigheterna för alla medborgare, inklusive medborgare med funktionshinder. Innebär då "alla" också människor med psykiska funktionshinder och förståndshandikappade och flerhandikappade som i dag göms på institutionerna? Om det gör det borde det också innebära förbättringar för dessa människor med funktionshinder i öststatsländerna. Det borde innebära att vi visste hur många de är och hur de i praktiken har det. Det borde finnas program också för att förbättra för dessa människor. Det är detta som vi saknar. Det är också därför som jag tycker att det är så viktigt att lyfta fram dessa glömda grupper. Öststatsblocket har ju en särställning i Europa då det gäller dessa grupper. Skälet är att de helt enkelt inte har erkänt dessa gruppers existens. Med stor systematik har barnen tagits om hand sedan de var små på stora institutioner under miserabla förhållanden. Arvet från kommunisttiden är de stora institutionerna. De är helt otillgängliga. Nu är de dessutom nedslitna, och ingen bryr sig om att ens reparera dem eller underhålla dem. Vi har tidigare hört talas om att fönster är trasiga och att man sätter in textilier i stället. Barn och andra funktionshindrade riskerar faktiskt att frysa ihjäl, vilket också har hänt. Den ekonomiska kollapsen har naturligtvis inneburit att det är en olidlig situation. Det har t.o.m. förvärrats, enligt rapporter. Det görs med andra ord väldigt lite för att förbättra situationen just för dessa grupper trots att det pågår olika projekt, som ministern pekar på, som är oerhört viktiga och helt nödvändiga. Men detta kommer oftast andra grupper till del, och de behöver det verkligen, men man lyfter sällan upp dem som faktiskt i dag finns på institutionerna. Vad man försöker göra är att förhindra att nya barn kommer till institutionerna, vilket är oerhört viktigt. Men vad gör vi åt dem som i dag finns där? Det är det som vi måste vara noga med att lyfta fram. Varken handikapprörelsen eller myndigheterna för just de psykiskt funktionshindrades talan.

Mörkertalet är oerhört stort. I dag spekulerar vi.

Fru talman! Jag kan instämma i problembilden och i att det är viktigt att Sverige spelar en roll och att vi som ordförande också har en stor roll att spela. Det som vi då måste försöka göra är, som jag sade, att hjälpa dem att förändra regelverken och arbeta med hur man sedan förändrar attityder och får ett annat sätt att arbeta.
Fru talman! Även jag, precis som Sonja Fransson, ingår i Riksdagens handikappforum. Vi hade två seminariedagar förra året. Jag tror att vi alla blev ganska chockade över de berättelser som Bengt Lindqvist delgav oss. I Rumänien, vill jag minnas, att i en institution som var byggd för 12 personer bodde 84 funktionshindrade. Det var 3 anställda, inget rinnande vatten och inte något glas i fönstren. Vi var väldigt chockade allihopa.
Det handlar om arbete med personalutbildning och arbete med utbildning av de funktionshindrade. Vi har inte ett specifikt program för just de funktionshindrade, men det finns enskilda program, kan man säga, för de olika kandidatländerna.
Visst skulle man kanske kunna tänka sig att det skulle vara så här, men man hade ändå en förhoppning om att en del av det här skulle ha försvunnit. Så var det inte. Det var då vi kände att nu har ju faktiskt Sveriges regering världens chans, som ordförande i EU, att lyfta de här frågorna. Jag förstår att för ansökarländernas regeringar kanske den här frågan inte är den första som de lyfter upp på bordet.
I t.ex. Rumänien ansågs ju situationen just på institutionerna vara så allvarlig att Rumänien särskilt måste arbeta just med de här grupperna och barnen på institutionerna innan man till fullo kunde vara ett kandidatland som fick förhandla som de andra kandidatländerna.
Det här är ju en väldigt jobbig fråga för dem också. Jag tror inte att den är det första man lyfter upp. Därför menar jag att Sverige faktiskt har en stor roll att spela här. Vi har kommit ganska långt i Sverige. Vi ska inte förhäva oss för det var inte så länge sedan vi själva hade många som bodde på institutioner osv., men vi har, som sagt, kommit väldigt långt. Jag är uppe här mycket för att stödja och visa att Sverige och regeringen har den här stora rollen i dag när det gäller att lyfta frågan.
Rumänien har alltså fått väldigt specifika tillsägelser just när det gäller hur man arbetade med institutioner. Från svensk sida har vi kanske allra mest arbetat med Litauen, Lettland och Ryssland när det gäller de funktionshindrade. Man kan i och för sig önska att vi skulle ha samma resurser att bistå alla kandidatländer med, men att börja med några länder har ju varit ett sätt att också visa upp modeller för hur man kan arbeta.
Det är bra att man har det här seminariet nu i slutet av månaden. Det är väldigt bra, men det behövs kanske några steg till. Svaret andas en väldig förståelse för vad problemet är. Men vad gör man sedan? Det behövs kanske något mer. Sonja är inne på en del saker som man skulle kunna göra. Det finns säkert andra, men det viktigaste, som jag ser det, är att frågan lyfts upp på dagordningen och blir en reell fråga.
I Litauen har det handlat om ett stort program som har varit renodlat inriktat på funktionshindrade. I Lettland har det framför allt handlat om ett program där man gör om hela socialförsäkringssystemet. I Ryssland har man också haft speciella projekt när det gäller de funktionshindrade.
Jag har svårt att se att de här ansökarländerna, om man vill vara lite tuff, ska kunna bli medlemmar om de inte uppfyller kraven när det gäller grundläggande mänskliga rättigheterna - och det gäller hela befolkningen, även dem som är bortglömda. Jag håller med Sonja Fransson.
Jag skulle också vilja framhålla det arbete som både vänorter och organisationer gör därför att de har också fått vårt stöd när de har arbetat i kandidatländer med olika program och projekt för funktionshindrade.
Jag tror att man har bättrat sig när det gäller funktionshindrade av olika slag som inte har hamnat på institution, men man glömmer nog gärna bort dem som redan är på institution och kanske har bott där hela livet. Jag tror inte att man kan avveckla institutioner över en natt. Det kan man inte göra. Det kommer inte att fungera, utan man måste naturligtvis se till att förhållandena på de här institutionerna blir mycket bättre.
Jag har mött en del av de svenska kommuner som har engagerat sig och kunnat se hur mycket det betyder när man i städer i ansökarländerna direkt kan få exempel från svenska lärare, svenska kommunpolitiker och svenskar som arbetar med funktionshindrade och kan ta del av deras praktiska erfarenheter. Därmed kan man också se till att man faktiskt får förändringar i den egna vardagen i det egna ansökarlandet.
Det skulle absolut inte funka att kräva att de nu ska avveckla institutionerna. Det skulle helt klart bli en backlash. Min vädjan är att Sverige, som ordförandeland, och regeringen verkligen lyfter den här frågan rejält och vågar ta diskussionen med regeringarna i de här ansökarländerna och naturligtvis även i andra f.d. öststater.
Jag kan garantera att vi kommer att fortsätta att försöka arbeta med hela den här bredden vad gäller både regelverk och konkreta projekt och att vi som EU-medlem och EU-ordförande ska försöka se till att det här hela tiden har en viktig roll i ansökarländernas förhandlingar.
Fru talman! Jag vill tacka för det, och jag litar också på att ministern menar vad ministern säger i de här frågorna. Det här tycker jag nämligen är väldigt viktigt. Jag håller fullständigt med när det gäller regler, förändringar, attityder och utbildning. Allt detta stämmer. Och vi måste jobba på många olika plan. Det som jag ändå önskar är att ministern faktiskt skulle lyfta fram dem som i dag är på institutionerna. Jag håller med om att just Rumänien fick krav på sig. Jag tror att det berodde på att det var ett TV-sänt program som handlade om hur illa ställt det var i Rumänien på institutionerna. Det blev en folkopinion, och det ställdes högre krav på just institutionerna. Nu säger bl.a. Bengt Lindqvist, som är FN:s rapportör för mänskliga rättigheter för funktionshindrade, att det också har blivit bättre i Rumänien, som har uppmärksammats, därför att detta har uppmärksammats på hög nivå. Det tycker jag är glädjande. Det är fortfarande stora problem, men man har ändå sett detta i Rumänien. Däremot har man inte talat om hur institutionerna ser ut i Ryssland, i Baltikum och i de andra öststatsländerna. Det tror jag är oerhört viktigt. Och jag tror att vi kan göra mer för att lyfta fram de frågorna. Karl Grünewald, som vi alla känner som en oerhört viktig person när det gäller att avveckla våra egna institutioner och som kan oerhört mycket om detta, arbetar inom Östeuropakommittén, som ministern tidigare nämnde. Han säger att de på de här institutionerna till hundra procent är livegna. De psykiatrer som finns där har total makt över människorna. Det finns ingen social behandling eller någon form av habilitering eller rehabilitering utan enbart ett visst medicinskt omhändertagande. Och det här är ju oerhört allvarligt. De menar att de inte har något människovärde. Attityden i allmänhet i samhället är mer att dessa människor inte är något att satsa på - de här attitydförändringarna måste till. Enligt Bengt Lindqvist säger människorna rent allmänt att det helt enkelt inte är någon idé att slösa bort pengar på sådana här människor. Det finns en attityd som är så fruktansvärd och som vi också känner igen, som fanns i vårt land för många år sedan. Här finns oerhört mycket att göra. När det gäller andra grupper, som synskadade, vet vi att man har ett erkännande. Där kan man arbeta via organisationer. Det är fortfarande stora svårigheter, men där har man en acceptans i samhället på ett helt annat sätt än man har för dem som har ett förståndshandikapp eller ett psykiskt funktionshinder. De finns bara inte. De är glömda. Man räknar inte med dem. Har man en gång varit på institution är man på något sätt alltid där. Det är ingenting att göra åt det. Det finns dock en liten ljusning. Det är att föräldrar till utvecklingsstörda nu har börjat driva sin rätt. I Litauen, som ministern nämnde, försökte man t.ex. integrera en klass med förståndshandikappade i en vanlig skola. Det visade sig dock att föräldrarna till de andra barnen blev väldigt frustrerade. Det blev en stor upprördhet. Man trodde bl.a. att utvecklingsstörning smittade. Försöket lyckades därför inte. Där ser man hur viktigt det är just med attityder och kunskaper. Men de här människorna, de som alltså finns på institutionerna, räknas inte. Vad jag menar är att vi som ordförandeland borde säga att nu lyfter vi fram de här grupperna. Vi ska göra något, precis som i Rumänien. Vi ska ta reda på vilka de är.
Fru talman! Jag har en fråga till Anna Lindh som handlar om hur de andra EU-länderna ser på det här. Det har vi inte diskuterat. Sverige kan driva den här frågan men jag har en väldigt diffus bild, ska jag erkänna, av hur de andra EU-länderna ser på de här frågorna. Jag inser ju att Sverige inte kan driva det här självt som ett "krav" på ansökarländerna. Jag håller med ministern om att det kanske är ett långsiktigt och jordnära arbete som konkret behövs i de här länderna. Man tar upp vänorter och andra organisationer som hjälper till. Jag håller med om att det också behövs. Men jag vill att det ska diskuteras konkret när ministrarna inom EU träffas. Det är bra med den här konferensen, men jag tycker att regeringen, nu när Sverige är ordförandeland i EU, ska ta upp konkreta diskussioner, alltså lyfta frågan ett snäpp över att ha en konferens om den och försöka få alla länder inom EU att dra åt samma håll. Det förutsätter jag i och för sig. Jag väntar med spänning på svaret på min första fråga. Som sagt: Ta chansen som ordförandeland att riktigt lyfta upp frågan på dagordningen för att de funktionshindrade i de här länderna ska få det bättre.